Herr talman! Ökad tillväxt i ekonomin skapas genom att man får fler sysselsatta. Vi kritiserar regeringen för att man inte har lyckats med sin politik. Man har från början lovat att halvera arbetslösheten under innevarande mandatperiod. Men det syntes snart att man inte skulle lyckas med det. Då flyttades tidpunkten fram, och så har man hållit på. Det är långt kvar innan man kommer fram till det mål man lovade att nå i valrörelsen. Det är angeläget att vi får fler sysselsatta. Då behöver vi inte ta ut så höga skatter av var och en. Därigenom blir arbetskraftskostnaderna lägre och Sveriges internationella konkurrenskraft kan stärkas, dvs. genom att vi inte behöver ta ut motsvarande kostnader för de varor och tjänster som vi är tvingade att sälja till utlandet för att tjäna den utländska valuta som erfordras för att kunna betala för den omfattande importen. Allt detta måste fungera så att vi inte behöver fortsätta att låna och dra på oss räntekostnader. Lån från utlandet och räntan på den är en direkt tappning av blod från det svenska samhället. Detta är naturligtvis kända elementa för Stig Sandström, och han borde förstå att det är på det resonemanget som de synpunkterna grundar sig på som vi har redovisat i våra motioner. Sedan var det Apoteksbolaget. Vi har kalkylerat med vad en privatisering skulle kunna inbringa liksom en effektivisering och rationalisering av verksamheten. Det är de siffrorna som vi redovisar i våra budgetalternativ.
Herr talman! Jag trodde det var av trafikförsäkringen ni skulle ta det här. Men ni kalkylerar ju också med privatiseringen av Apoteksbolaget. Men det är lika illa det - det måste utredas först. Och ni vet ju att det redan är på gång. Inte kan ni inkassera de pengarna redan i nästa års budget. Det verkar ju väldigt konstigt. De ekonomiska resonemangen var ju elementära - det håller jag med om. Det lät ju precis som gamle Keynes. Det är klart att om vi får snurr på ekonomin ökar tillväxten, osv. Men hur kom det sig då att tillväxten sjönk i tre år i rad i början av 90-talet, när det var borgerlig regering? Och varför varnar ni i er ekonomiska motion för att inflationen kommer att gå upp om jämviktsarbetslösheten på 6 % underskrids? Det är ju mycket märkligt. De här resonemangen går inte riktigt ihop.
Herr talman! Vi håller oss till vårt ämnesområde - därför kommenterade jag Apoteksbolaget. Det behöver inte göras någon omfattande utredning om staten bestämmer sig för att sälja ut och privatisera. Det kan ske ganska så snabbt. Det har visat sig när man har privatiserat annan statlig verksamhet att det går att genomföra på ganska hygglig tid. De beräkningar vi gör i budgeten har gjorts med hänsyn till de effekter som vi kan få också av omfattande rationaliseringar av verksamheten. Jag betonar att vi inte kommer att göra någonting som äventyrar själva förmånen för patienten.
Herr talman! En försäljning av Apoteksbolaget kan naturligtvis inbringa 4 miljarder - det är möjligt. Men vi får ju också skilja mellan drift och investeringsbudget. Här talar vi om uthållig finansiering av hälso och sjukvården. En försäljning är ju bara en engångsinsats, och då lurar man sig själv litet. Kostnaderna kommer ju att kvarstå framöver.

Herr talman! Det är inte många frågor som engagerar befolkningen så mycket som just frågor om hälsa, vård och omsorg. Vi är alla beroende av vården från det vi föds tills vi slutar våra dagar. En god vård upplevs också av de flesta som en viktig trygghetsfaktor. Den sociala omsorgen måste vara bra för att vi skall ha ett människovänligt och socialt hållbart samhälle. Samhället skall stå som garant för att de som behöver vård, omsorg och social hjälp också garanteras sådan hjälp. Därför måste samhället genom en solidarisk finansiering se till att det finns tillräckligt med resurser. I betänkandet finns det bra skrivningar när det gäller mål och prioriteringar. Det handlar bl.a. om god hälso och sjukvård, om kvalitet, om att tillgodose den enskilde individens behov, om att vidta ytterligare åtgärder för att stärka patientens ställning och om kortare väntetider inom vården. Visst är det bra att i ord beskriva vad man vill göra och vad som skall prioriteras. Men det finns också risker. Det är när en stor del av medborgarna tycker att vi politiker säger en sak, som låter bra, och sedan upplever att verkligheten är annorlunda. Då blir de med rätta misstänksamma. Då vill de se handling innan de tror på vad som skrivs. Men kan vi verkligen leva upp till de mål och de prioriteringar vi beskriver, med tanke på alla besparingar och personalminskningar som genomförs? Man måste fundera över det nu när vi de senaste dagarna hört kritik av vad som skett inom vården på grund av bl.a. personalminskningar. Trots kraftfulla protester från svenska folket har först den borgerliga och sedan den socialdemokratiska regeringen bedrivit en politik som medfört mycket stora nedskärningar inom vård, omsorg och den sociala sektorn. Miljöpartiet anser att vi har råd med vård och att det behövs mer resurser till vården. Vi har i våra förslag till alternativ statsbudget omfördelat mer medel än regeringen till kommuner och landsting. Totalt innebar Miljöpartiets förslag att kommuner och landsting skulle fått ökade ramar med 3 miljarder utöver regeringens förslag. Vi har även föreslagit att också de som orsakar vård skall vara med och finansiera vården. Vi har vidare i en motion föreslagit att medel från arbetsmarknadsåtgärder skall användas till riktiga jobb i vård och omsorg. Herr talman! Nu skall jag redovisa de avvikelser som Miljöpartiet har inom utgiftsområde 9. När det gäller tandvården har vi föreslagit en återgång till den nivå som gällde för tandvårdsförsäkringen före den 1 oktober 1997. Vi tillsköt därför i budgeten 500 miljoner kronor. När det gäller insatser mot aids vill vi att ytterligare 7 miljoner tillförs och att den summan tas från de Många barn far illa. Därför är det angeläget att Barnombudsmannens resurser förstärks så att det angelägna arbetet att granska barns situation ytterligare kan utvecklas. I Miljöpartiets budgetförslag tillsköt vi därför 2 miljoner årligen för åren 1998, 1999 och När det gäller missbrukarvården har vi med stor oro sett att besparingarna slagit mycket hårt. Många kommuner har av kostnadsskäl prioriterat ned missbrukarvården och anser att det inte är värt att satsa pengar på gamla missbrukare. Då skall vi komma ihåg att som gammal missbrukare räknar man i dag 25 Vi har också fått uppgifter om att missbrukare som söker behandling blir avvisade. Vården är för dyr, anser många ansvariga i kommunerna. Helt nyligen kunde vi läsa om en missbrukare som begick brott för att komma bort från missbruket. Han begärde då att få sitta på en drogfri anstalt. Regeringen har i den här situationen givit Statens institutionsstyrelse i uppdrag att minska antalet platser inom LVM-vården, eftersom efterfrågan minskat. Vi vill påstå att det finns behov, men de ekonomiska resurserna saknas i kommunerna. I Miljöpartiet anser vi därför att man skall förstärka Statens institutionsstyrelses budget med 94 miljoner årligen under de kommande åren - detta för att man skall kunna sänka avgifterna, så att de kommuner som inte anser sig ha råd att köpa LVM-vård skall ges ekonomiska möjligheter att göra det. LVM-vården är många gånger livsviktig för missbrukarna. SIS uppgift är att avgifta och motivera missbrukaren till fortsatt vård. Det är svårt att förstå regeringens spariver på det här området, när man först minskar antalet vårdplatser och sedan föreslår en utredning som skall se över behovet av vårdplatser. Allt talar för att det är en samhällsförlust att inte vårda missbrukarna, något som även SIS ledning uttryckt. Missbrukarna kostar samhället mer när de är på gatan än när de är i vård. Då skall vi även komma ihåg att missbrukaren orsakar stor skada för många av medborgarna genom inbrott, rån, osv. Vi vet att tobaken orsakar många hälsoproblem. Det är väl knappast något som man i dag behöver orda så mycket om. Alla känner vi till problemet med att rökningen bland många unga flickor ökar. Vi tycker därför att det är viktigt med ytterligare insatser i skolorna och har därför föreslagit en satsning på 20 miljoner extra till information i skolorna när det gäller tobakens hälsorisker - pengar som vi vill skall satsas på En rökfri generation och liknande frivilliga organisationer. Herr talman! Även om vi i den här kammaren är väl medvetna, så finns det många som tror att hemlöshet är något som bara förekommer i andra länder. Tyvärr har vi en hel del hemlösa i vårt land, mest i de stora städerna, men även på många mindre orter. Det här är en grupp som lever i en svår situation där det många gånger finns både missbruk och sjukdom med i bilden. Det är inte heller ovanligt med en stark misstänksamhet mot myndigheter bland de hemlösa, vilket gör att de många gånger har svårt att söka vård och hjälp. Vi anser att det måste bli en samverkan mellan landsting och kommuner för att hjälpa den här gruppen. Vi anser också att det borde finnas en bra uppsökande verksamhet utöver den som de frivilliga organisationerna bedriver. Jag tänker då främst på Stadsmissionen och Frälsningsarmén. Vi har därför avsatt 50 miljoner för projekt. Vi anser att det kan vara en bra start för att hjälpa den här gruppen människor. Vi vill också förstärka socialstyrelsens budget med 5 miljoner kronor att användas till att utveckla familjerådslag. Miljöpartiet anser att familjerådslag är en bra metod för att göra släkt och anhöriga delaktiga när sociala problem i en familj uppstår. Slutligen anser vi att regeringen borde ha avvaktat med besparingskrav på Apoteksbolaget tills den utredning som berör Apoteksbolagets verksamhet slutförts och en konsekvensutredning genomförts. Herr talman! Jag står bakom alla Miljöpartiets förslag som berörs i det här betänkandet och det särskilda yttrande som jag har lämnat.

Herr talman! Mål för utgiftsområdet står det som överskrift. Det kristdemokratiska målet för det här utgiftsområdet är att alla skall kunna känna trygghet - trygghet som innebär att om man drabbas av ohälsa skall man få den vård och behandling man behöver. Jag tänkte ägna mina minuter åt att försöka ge några synpunkter på varför det är så viktigt med vård. Vi människor är olika och har olika önskemål för ett gott liv. Somliga vill satsa på resor eller hästsport, medan andra prioriterar äkta mattor och frimärken. Det är nästintill omöjligt för omgivningen att bedöma vad som ger livskvalitet. En sak är vi dock rörande överens om: Hälsan spelar en avgörande roll. Visst finns det många människor som trots svår sjukdom eller handikapp lever ett gott liv. Men det har oftast varit en smärtsam process att genomgå för att acceptera det och sedan göra det bästa av sin situation. När hälsan sviktar känner man sig rädd och utsatt och kan ofta inte njuta av livets glädjeämnen. När man dras med svåra smärtor kan man inte tillgodogöra sig vare sig en jorden-runt-resa eller en fjällsemester. Vid sjukdom ändras prioriteringarna och perspektiven. Då finns absolut inget viktigare än att tillfriskna. Ändå får inte alla adekvat vård i rätt tid. Herr talman! Utbildningsnivån inom svensk sjukvård är internationellt sett hög. Den tekniska och medicinska utvecklingen har gått framåt snabbt och i dag kan man bota många sjukdomar som tidigare var obotliga. Trots detta dör människor i väntan på behandling. Detta är helt oacceptabelt. Människor väntar inte i en operationskö på grund av brist på vare sig teknisk utrustning eller mänsklig kompetens, ej heller brist på operationssalar, utan på grund av brist på ekonomiska resurser. Varför får då inte sjukvården tillräckliga resurser för vård och omsorg? Ja det är en stor och viktig fråga. Enligt hälso och sjukvårdslagen har alla rätt till god vård och omsorg. Att ge alla god vård är djupast sett en etisk fråga, en fråga om synen på människovärdet. Om vi går till oss själva så är det nästintill omöjligt att tänka sig att vi själva eller våra närmaste inte skulle få god vård. Det är omöjligt att tänka sig att någon närstående skulle dö i onödan. Med den insikten borde det vara självklart att alla har samma rätt att få bot och behandling. Den gyllene regeln är här väl tillämpbar. Allt vad ni vill att andra skall göra för er, det skall ni göra för dem. Ingen människa har mer än ett liv. Ingen människa kan få tillbaka sitt liv. Ingen människa kan ersättas med någon annan. Varje människa är unik. Att värna livet är därför en huvudfråga. Materiella ting kan oftast ersättas, men inte livet. Herr talman! I välfärdsambitionerna finns en uppenbar risk att det svenska samhället i alltför hög grad blir materialistiskt. Att ha god livskvalitet är för många det samma som att ha en hög materiell standard. Inget kan vara mer felaktigt än detta. Alltför många jagar prylar och på grund av det hinner man kanske inte med att leva. Man hinner inte att ha gemenskap med närstående och vänner. Det resulterar också i att ångesten blir ännu större när någon drabbas och kanske oväntat dör, när man känner att man har gått miste om tid tillsammans. Att varje människa är unik och har ett lika värde beror inte på vad man gör eller vad man kan, utan värdet finns de facto i att man är människa. Av och till hör man i debatten att exempelvis de äldre skall ha en god vård därför att de har byggt upp vårt välfärdssamhälle. Detta är visserligen sant, men det är inte det som djupast berättigar dem till god vård och omsorg, utan det är att de är människor. Hur skulle det annars gå för alla som inte har bidragit till välfärden vare sig genom en personlig insats eller med ekonomiska medel? De kanske har varit handikappade i hela sitt liv. Det är oerhört angeläget, herr talman, att ständigt påpeka detta så att inte elitsamhället får grogrund. Alla människor har ett absolut, unikt och lika värde. Alla människor har rätt till en god och välanpassad vård och omsorg när man behöver den. Under senare år har det blivit allt vanligare att det är efterfrågan som skall styra vården. Självklart skall människors val i möjligaste mån respekteras, men det är viktigt att inte likställa begreppen behov och efterfrågan. Den som har de största behoven orkar eller kan oftast inte efterfråga dem. Därför måste det vara den enskildes behov som styr vårdinsatsen ytterst. När materiella saker går sönder vill vi fortast möjligt laga dem. Det finns också insikt om att reparationen skall gå så snabbt som möjligt och få av oss accepterar långa väntetider exempelvis på bilverkstaden. Men resonemanget är stundtals ett annat bland sjukvårdspolitiker. En del betecknar t.o.m. vårdköer som något naturligt, och man kan med rätta fråga sig vem det är naturligt för. Åtminstone inte för den sjuke och vårdbehövande! Jag skulle utifrån ett männsikoperspektiv vilja påstå att allt annat materiellt kan vänta till förmån för människan och hennes livsvillkor. Vi måste prioritera samhällets resurser efter människors viktigaste behov och inte i första hand efter de materiella. Jag hävdar självfallet inte att de materiella frågorna är oviktiga, men jag vet att de ickemateriella är ännu viktigare. Ofta är också de ickemateriella värdena en förutsättning för att de materiella skall bli värdefulla. Vi människor hamnar lätt i tron att vår livsväg alltid skall vara kantad av sol och framgång. Det vackra, det fina och det friska skall alltid vara hos oss. Vi planerar materiellt gott på många sätt och ägnar stor kraft åt att bygga upp en materiell trygghet. Nästan alla av oss tecknar försäkringar för att ha en materiell trygghet om något skulle hända. Men hur är det med tryggheten om man drabbas av sjukdom? Ja, många är i dag oroade för utvecklingen. I Sverige har vi sedan länge haft ett system med en allmän sjukförsäkring där avgifterna tas ut via skattsedeln, dvs. de betalas solidariskt efter bärkraft. Detta system är bra, men det måste fungera, eftersom det inte finns några egentliga alternativ. Det är därför en huvudfråga för framtiden att se till att vården prioriteras för att alla skall få del av en trygg vård och omsorg när man drabbas av sjukdom och ålderssvaghet. Därför, herr talman, har vi kristdemokrater avsatt mer pengar än regeringen och Centerpartiet i årets budget för vård och omsorg. Vi anser att alla signaler som vi har fått under bara de senaste veckorna har bekräftat att det måste ges mer resurser till detta. Självklart skall kommuner och landsting på alla sätt försöka att se till att man har en så rationell verksamhet som över huvud taget är möjlig, men i den del av vården som gäller omvårdnaden finns det inte särskilt mycket att rationalisera på. En äldre människa som behöver omvårdnad måste få tid, tid och åter tid. Jag vill avslutningsvis hänvisa till mitt särskilda yttrande vid detta betänkande, där jag har tagit upp hur vi ser på sjukförsäkringen. Vi vill i denna gärna se en gemensam försäkring för tandvården. Vi återkommer till de handikappades situation, där vi inte accepterar någon försämring. Vi vill förstärka det förebyggande arbetet inom alkohol och narkotikaområdet, vilket Thomas Julin har talat mycket väl för. Det gäller en jätteviktig grupp av människor som lätt blir bortglömd. Vi kristdemokrater tycker vidare inte att det är något självändamål att Apoteksbolaget skall vara statligt ägt. Också till det kommer vi dock tillbaka, herr talman.

Herr talman! Det har gått drygt tre år av mandatperioden, år när statens finanser varit i svår obalans. Därför har varje budget som lagts fram under denna tid kännetecknats av nedskärningar på snart sagt alla områden, samtidigt som också skattehöjningar genomförts. Två av de områden som vi med all makt försökt freda från besparingar, vård och omsorg, finns inom detta utskotts ansvarsområde. De har ändå påverkats, bl.a. genom den höga arbetslösheten, som är en kraftig påfrestning på kommunernas ekonomi. Avsikten med våra åtgärder har varit att genom allas medverkan få ekonomin i god ordning, så att våra välfärdssystem skall kunna tryggas för framtiden. Vi har nu kommit fram till en vändning, så att vi kan förstärka välfärden på flera områden. Vård och omsorg tillförs mer pengar. Jag välkomnar därför att vi får tillfälle att prata om hur vi tycker att det svenska välfärdssamhället skall se ut. I många delar är vi överens, men det finns också tydliga skiljelinjer. För socialdemokraterna är den generella välfärden oerhört viktig. Den skall omfatta alla. De olika trygghetsförsäkringarna skall vara just trygga, något att långsiktigt lita på för alla. Vi anser att alla efter förmåga genom skatterna skall bidra till välfärden, till ett socialt trygghetssystem, skola, vård och omsorg. Vi bidrar också, och i olika skeenden i livet får vi del av det som vi bidragit till. Det är solidaritet och fördelning mellan grupper som den generella välfärden handlar om. Om alla som betalar skatt också får något tillbaka, är de också intresserade av att barnomsorgen, skolan, sjukvården och äldrevården skall fungera för alla och ha god kvalitet. Docent Stefan Svallfors vid Umeå universitet har undersökt hur den svenska välfärden har folkets stöd. Han konstaterar att stödet för vår gemensamt finansierade och offentligt drivna välfärd har varit starkt och stabilt och i många fall också ökat de senaste 15 åren. Stödet för den skattefinansierade välfärden är starkt, och framför allt gäller det beträffande sjukvården och äldreomsorgen. Herr talman! Ändå är den generella välfärden ifrågasatt, och det har inte minst med landets ekonomi att göra. Det finns de som av ideologiska skäl vill ha helt andra modeller och som använder ekonomin som ett argument. De vill ha selektiva behovsprövade modeller som innebär att bara de sämst ställda får bidrag, och de argumenterar för privata försäkringslösningar. Men då frågar jag: Vilket försäkringsbolag vill försäkra den som ofta är sjuk, den som har ett högriskyrke? Och vad skulle det kosta? Vem skulle ha råd? Välfärd och ekonomi har ett starkt samband. Generell välfärd är beroende av statens ekonomi. Det var just mot den bakgrunden som vi valde att sanera landets ekonomi. Detta har ibland tolkats så att vi socialdemokrater övergivit vår målsättning, men det är precis tvärtom. Om vi inte haft modet att göra någonting utan hade gått på i den borgerliga regeringens spår, hade landets ekonomi raserats, och då hade vi inte kunnat försvara välfärden. Nu har vi genom den förda politiken råd att höja den till mer rimliga nivåer igen, och vi har råd att prioritera vården, omsorgen och skolan. År 2000 blir anslaget till vård, omsorg och skola 16 miljarder högre. I debatten om äldreomsorgen tidigare i höst här i kammaren sade Gullan Lindblad, moderaterna, bl.a.: "Jag är beredd att säga att äldrevården får kosta vad den behöver kosta om den sköts effektivt och med god kvalitet." Jag blev väldigt glad över att hon som moderat företrädare uttalade detta. Samtidigt blir jag förbryllad när jag ser de moderata motionerna och lyssnar till andra moderata företrädare. Moderaterna säger nej till nivåhöjningen till kommuner och landsting för 1999 Samtidigt menar de att kommunerna skall kunna sänka sina skatter med 3 kr till år 2000. Enligt deras egna beräkningar skall en skattekrona, motsvarande omkring 9,6 miljarder, finansieras genom ytterligare besparingar i kommuner och landsting. Vad kommer det att betyda för vård och omsorg till barn och äldre? Dessutom vill moderaterna sänka skatterna med ca 100 miljarder kronor eller mer, och det oroar mig. Det går helt enkelt inte ihop att sänka skatterna så mycket och samtidigt ha ett offentligt trygghetssystem som lever upp till människornas förväntningar och behov. Var skall pengarna tas? Jag inledde med att säga att det finns tydliga skiljelinjer, och här syns skiljelinjen väl mellan oss och moderaterna. Jag har också noterat att flera andra partier än moderaterna har olika förslag till höjning av anslag på det här området. Jag har bemödat mig om att tränga igenom helheten i era förslag, men jag har inte funnit att de är så genomarbetade att de ens är genomförbara i alla delar. Då kan de inte heller accepteras som grund för budgeten 1998. Jag noterar dock med glädje att vi är överens om att vård och omsorg behöver tillföras ytterligare resurser. Centerpartiet har dessutom varit med om att fatta de svåra beslut som har gjort denna resursförstärkning möjlig. Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har Sverige haft anseende som ett framgångsrikt land när det gäller vård och omsorg. Men neddragningarna har satt spår. De ekonomiska förutsättningar som nu finns vill vi använda för att rätta till bristerna. Vi vill utveckla välfärden när det gäller rättvisan, och då är kampen mot arbetslösheten den viktigaste insatsen. Men den skall kompletteras med en politik som på område efter område främjar rättvisa och samhörighet. Sänkt arbetslöshet frigör resurser. Vi vill ha en generell välfärd, där målet är att alla människor ges förutsättningar att leva ett gott liv. Vi tycker att vård och omsorg skall kännetecknas av trygghet, kvalitet och delaktighet. Det kommer senare i denna debatt ett fördjupat avsnitt om sjukvårdspolitiken, men jag vill anföra några exempel för att visa på att brister inom det nuvarande systemet kan åtgärdas. Det ger inte anledning till det systemskifte som moderaterna förespråkar. Herr talman! Verkligheten visar att vårdköerna måste minska. Något annat är inte rimligt. Det är bl.a. till detta de nya pengarna måste användas. Vården skall ha god kvalitet. Det innebär att vi behöver använda nya och bättre metoder, och det kräver förändringar i strukturer. Det kan innebära att personal behöver utbilda sig ännu mer. Personalen är kunnig, men ny viktig kunskap och erfarenhet tillförs hela tiden, och den måste föras ut brett genom kompetensutveckling. Det är viktigt att vi inser att de äldre som vårdas i eget boende är betydligt mer sjuka än vad som förutsågs då ädelreformen genomfördes. Det måste vi ta konsekvenserna av. Nya viktiga kunskaper behöver föras ut som handlar om vård av psykiskt sjuka i hemmen och de vi kallar äldre äldre. Det rör inte minst läkarkåren. Att bedöma symtom och förskriva mediciner för de äldre är en kvalificerad uppgift. Över och undermedicinering är tyvärr förekommande. Vi har också tidigare i vårt utskott uppmärksammat att läkarinsatserna för äldre i särskilt boende är otillräckliga. Det får inte fortgå. Det har tydliggjorts i den offentliga debatten och genom Socialstyrelsens tillsyn att det finns eller riskerar att bli allvarliga brister inom äldrevården. Det tar vi på största allvar. Personalen har en oerhört viktigt roll i en bra vård och omsorg. Jag vill vara tydlig och säga: Vården behöver förstärkning av personal, kompetens och en god arbetsledning. Som ni vet formuleras just nu av socialministern ett nationellt handlingsprogram för äldre, och Socialstyrelsen har fått tillskott för att förstärka tillsynen av vården. Många för patienten viktiga förändringar håller på att beredas inom Socialdepartementet. Olika utredningar har lämnat förslag till åtgärder när det gäller ökad delaktighet och inflytande och valfrihet för patienten. Det handlar också om bemötandet i vården. Landsting och kommuner arbetar för att utveckla samverkan mellan olika vårdformer. Läkartillgång i vårdformer med eget boende är ett exempel. Det är människors behov som skall vara utgångspunkten, och det finns utrymme för olika produktionsformer i vården. Lagen ställer nu samma krav på alla. Jag har redovisat brister. När vi nu fått en bättre ekonomi, och vi har en tillsyn som kan analysera bristerna, kan vi sätta in åtgärderna precis där de behövs. Det är fullt möjligt att åstadkomma detta utan systemskiften som innebär övergång till olika försäkringslösningar eller att låta marknaden styra. Låt oss bilda en bred front mot alla idéer om att införa ett hela havet stormar på vårdens och trygghetens område genom moderaternas olika förslag på dessa områden. Socialförsäkringarna har diskuterats tidigare i dag, och jag hänvisar till den debatten. Herr talman! Detta är i korta drag hur vi socialdemokrater ser på välfärden i Sverige. Det finns en viktig ideologisk skiljelinje i svensk politik. Den finns i synen på den gemensamma sektorn. Vi kan inte acceptera uppfattningen att offentliganställda inte kan vara effektiva eller inte har riktiga jobb eller att våra socialförsäkringar skulle skapa för mycket trygghet eller vara ett hot mot tillväxten. Välfärd medverkar till ekonomisk stabilitet och tillväxt. För oss är det självklart att värna och utveckla välfärden. På så sätt får vi ett bra samhälle för alla. Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Herr talman! Jag noterade att Ingrid Andersson inledningsvis sade att den höga arbetslösheten är en kraftig påfrestning på kommunerna. Det är helt rätt. Också jag konstaterade detta i mitt anförande. Men varför kan inte socialdemokraterna tillhandahålla en politik som avlastar kommunerna genom att öka sysselsättningen och därigenom också höja inkomsterna för kommuner och landsting? Sedan tar Ingrid Andersson upp frågan om vårt förslag till obligatorisk hälsoförsäkring. Den omfattar alla. Alla är garanterade att få ersättning. Det är inte så att olika försäkringsbolag skall gå ut och erbjuda detta. Det handlar inte om det. Jag tror att Ingrid Andersson missuppfattade den missuppfattning som Roland Larsson tidigare stod för. Grunden skall läggas för alla. Vill man därutöver ha en försäkring är det upp till den enskilde att kunna gå till ett försäkringsbolag och teckna en sådan. Men den grundläggande solidariska försäkringen som skall betala alla kostnader mellan en eventuell patientavgift och den totala kostnaden skall man få via socialförsäkringssystemet, och den skall administreras av försäkringskassan. Jag vill vara tydlig på den punkten så att det inte blir några fler missförstånd. Sedan nämnde jag i mitt anförande att vi vill prioritera vård, skola och omsorg. Jag konstaterade att 40 % av medlen används till annat inom kommuner och landsting. Varför gör socialdemokrater som nu sitter i ansvarsställning i så många kommuner och landsting en sådan prioritering inom den totalram på 400 miljarder som man förfogar över inom detta område? Vi moderater föreslår - vilket också framgår av finansutskottets betänkande som ligger här på bordet - en neddragning på 4,3 miljarder när det gäller bidraget till kommunerna för 1998. Men det kompenseras av att vi inför en karensdag som minskar lönekostnaderna för kommunerna motsvarande 1 1⁄2 miljard. Vårdnadsbidraget innebär lägre kostnader för kommunerna motsvarande 2,4 miljarder. Förändringen av assistansersättningen innebär lägre kostnader för kommunerna med 1,6 miljarder. Fortsatt administration av avgiftsintäkter för sjukvård innebär ett påslag på 400 miljoner kronor. Det gäller att läsa våra motioner noggrant.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi är helt överens om att arbetslösheten är ett gissel och att det är arbetslösheten som vi måste bekämpa. Vi har företagit oss väldigt mycket under denna period för att försöka att komma till rätta med den. Jag tycker nog att vi nu börjar få se siffror som ändå verkar ljusnande. Vi tänker tappert att fortsätta. Sten Svensson vet nog också att det inte är lätt att minska arbetslösheten i en handvändning. Varför använder inte landstingen alla pengar till sjukvård? Jag kan titta på mitt eget hemlandsting. Om man gör en liten cirkel, delar upp i olika delar och ser vad det är som går till vad, går faktiskt huvuddelen till sjukvård. En del går till vår vårdskola, och den tycker jag väl är nödvändig. En del går till kommunikationer. Det tycker jag också är nödvändigt. Det är viktigt med arbeten, och att människor kan ta sig fram och tillbaka till sina arbeten är också viktigt. Skulle inte landstingen sköta om det skulle någon annan göra det. Så har det varit i mitt område och i många andra områden. Det har då visat sig att trafiken blivit mycket billigare och effektivare i landstingens regi. Jag tycker det är bra använda pengar. Sedan finns det en liten skärva till. Det handlar om kultur. Det må väl vara hänt om Sten Svensson tycker att den är onödig. Men den skulle vi heller inte få så särskilt mycket vård för, så det är inte mycket att prata om.
Herr talman! Jag förstår att det inte är lätt att minska arbetslösheten för socialdemokraterna när de lägger ökade kostnader på företagen och envisas med att ha en stor byråkrati. Jag tog exemplen med den förlängda sjuklöneperioden och förtidsinbetalning av moms m.m. och den rigida inställningen i arbetsrätten. Det är klart att man inte är framgångsrik när man inte gör någonting som skapar ett näringsvänligt klimat. Det är vad det beror på. Sedan skulle jag gärna vilja fråga Ingrid Andersson en sak. Vi ser nu att vårdköerna har fördubblats på ett halvår medan den politik som regeringen frenetiskt angriper under gångna treårsperioden med en borgerlig regering faktiskt ledde till att köerna i praktiken försvann under den förra mandatperioden. Hur kommer det sig att köerna växte med en socialdemokratisk politik fram till år 1991, försvann under den borgerliga regeringsperioden och nu kommer tillbaka i hög fart? Är det inte något fel på den socialdemokratiska politiken när patienterna drabbas på det här viset?
Herr talman! Det är riktigt att vårdköerna börjar dyka upp igen. Men det var inte bara så att ni tillfälligtvis tog bort vårdköerna. Ni förskaffade oss också ett budgetunderskott som vi betalar 100 miljarder i ränta på varje år innan vi över huvud taget kan satsa någon krona på något angeläget område. Jag tycker att man skall ta det med i beräkningen när man klagar på att saker och ting i dag har brister. Ekonomin har inte tillåtit att vi har gjort så mycket annorlunda. Sedan har Sten Svensson oerhört rätt i att jag har svårt att förstå er motion. Jag har också bett att få hjälp. Det måste ju ändå var genomträngligt. Men jag har inte fått så mycket hjälp. Vi får väl ta ett samtal Sten Svensson och jag efter debatten för att se om vi kan klara ut saker och ting. Jag kan inte förstå hur man kan basera en budget för kommande år på att säga att man skall sälja Apoteksbolaget och få in en massa miljarder. Det är den Det finns också förslag på olika utbrytning av försäkringar för dem som blir trafikskadade. Det finns ingen lagstiftning - ingenting. Hur kan man vara så ansvarslös att man baserar kommande års budget, som börjar den 1 januari, dvs. om 14-15 dagar, på detta? Det har jag också svårt att förstå.
Herr talman! Jag tycker att det var bra att Ingrid Andersson tog upp frågan om kampen mot arbetslösheten. Jag måste ställa en fråga: Har Ingrid Andersson någon uppfattning om hur många arbetslösa som regeringens sparåtgärder har bidragit med? Inom vården har ju tiotusentals jobb försvunnit, t.ex. i missbrukarvården. Hos apoteken försvinner det jobb, hos polis, tull, skattemyndigheter, naturvårdsverk osv. Det är väldigt många arbetstillfällen som har försvunnit genom besparingarna. Det kostar ju mycket pengar även när de här människorna är arbetslösa.
Herr talman! Det har varit svåra år. Vi har fått göra besparingar. Självfallet har de också haft obehagliga följder, men alternativet var att fortsätta låna pengar till allt det som vi ville göra. I så fall hade vi haft ännu mer än 100 miljarder i ränta att betala varje år. Det hade inte varit en ansvarsfull politik - det är förklaringen.
Herr talman! Som jag sade kostar ju de här människorna väldigt mycket pengar även när de är arbetslösa. Om man tittar på AMS egna siffror, som jag har redovisat även vid tidigare tillfällen, ser man att man spar väldigt litet om man friställer folk. Då har man ändå inte räknat med att man förlorar samhällsnytta och att de här personerna tappar kompetens. Om de deltar i en arbetsmarknadsutbildning kostar de många gånger mer än när de hade sitt ordinarie jobb. Därför känns det ibland för mig som att man egentligen inte har sparat, utan har gjort en samhällsförändring, när man säger att man har sparat. Därför är det också intressant att ställa den här frågan.
Herr talman! Jag kan bara upplysa Thomas Julin om att det finns en hel arsenal med arbetsmarknadsåtgärder. Det finns någonting som kallas för Kalmarmodellen, och det finns många prov på hur vi försöker vända åtgärderna så att de skall komma vården till godo. Men det allra bästa är ändå att få ekonomin på fötter så att det hela rullar på, och vården har sina egna pengar. Vi skall inte ha konstgjord andning. Jag skulle gärna se att vi får fortsätta vår politik så att vi kommande år kanske kan se att det blir ännu mer pengar över än de 16 miljarder som vi i dag faktiskt säger att vård, omsorg och skola skall få. Det måste i rimlighetens namn ha någon betydelse.
Herr talman! Jag vill fråga Ingrid Andersson om äldrevården och de signaler vi har fått den senaste tiden. Jag fick veta att regeringen i torsdags beslutade att ge 5 miljoner till Socialstyrelsen för att öka möjligheten till uppföljning. Min första fråga till Ingrid Andersson är: Om det skulle visa sig att det krävs mer resurser för att man skall kunna få en god vård och omsorg för de äldre, är Ingrid Andersson i så fall beredd att verka för att det snabbt kommer mer resurser till detta? Min nästa fråga gäller de äldre som i dag inte får hjälp med saker i sin hemmiljö som de fick hjälp med tidigare. Det gäller t.ex. att handla och litet andra saker. Jag vill fråga Ingrid Andersson: Vad skall de göra som inte har några anhöriga eller närstående som kan hjälpa dem med de här olika viktiga göromålen?
Herr talman! Jag vill lova Chatrine Pålsson att jag är beredd att med all min makt och kraft verka för att det skall finnas resurser till vård och omsorg och till omsorg om de äldre. Men verkligheten är nu en gång sådan att vi befinner oss i en situation där vi också skall betala de här 100 miljarderna i räntor på statsskulden. Jag vill gärna lämna frågan tillbaka till Chatrine Pålsson. Har hon någon bra lösning på det här? Hon har ju varit med om den utveckling vi har fått tampas med. Jag tycker att Chatrine Pålsson är litet medskyldig.
Herr talman! Ingrid Andersson! Mitt minne kan svika mig, men vad jag kan komma ihåg var inte ni socialdemokrater med om ett enda besparingsförslag under den treårsperiod då vi hade regeringsmakten. Det var verkligen julafton nästan vid varenda tillfälle här i kammaren. Jag och mitt parti är beredda att försöka mejsla ut och frigöra pengar till vård och omsorg. Det handlar inte om pengar som blir över, utan om pengar som läggs dit först. Detta är nämligen så viktigt.
Herr talman! De besparingsförslag som vi fick ta ställning till under den förra mandatperioden var ofta konstruerade så att besparingarna skulle gå till skattesänkningar, och då särskilt för dem som var bättre bemedlade. Det var förslag som vi sade nej till. Jag kan ställa frågan tillbaka: Hade ni haft kraften att göra det vi har gjort för att få budgeten i balans? Det har varit svåra beslut att fatta, och jag har inte sett att vi heller har fått något särskilt stöd för de beslut vi har fattat under den här perioden. Men vi kan ändå uppvisa ett resultat - ekonomin är i bättre balans. Det tycker jag är ett gott tecken. Chatrine Pålsson! Det kanske är bra om Socialdemokraterna får fortsätta att regera. Då skall det bli ännu bättre, och då löser sig även problemen för de personer Chatrine Pålsson hade bekymmer för. Jag har också bekymmer för dem, och jag vet att kommunerna har prioriterat dem som har de allra svåraste bekymren. De som har litet mindre bekymmer, men ändå bekymmer, har fått stå åt sidan. Jag undrar vad Chatrine Pålsson skulle ha sagt till mig om man hade gjort prioriteringen tvärs om.
Herr talman! Både Ingrid Andersson och jag tog upp i våra anföranden att människor tycker att vård och omsorg är viktigt. Men det visar sig att när människor får vänta i flera månader på behandling sviktar i många fall deras tilltro till den offentligt finansierade vården. Det är viktigt att vi vänder det här. Folkpartiet har i sin motion pekat på flera sätt att ytterligare tillföra resurser. Men Ingrid Andersson sade att de förslag som finns inte var ordentligt genomtänkta. Vi i Folkpartiet har bl.a. föreslagit att man skall utveckla FINSAM och göra omprioriteringar i budgeten från sådant som vi inte tycker är lika viktigt till det som vi tycker är viktigare. Jag vill gärna höra av Ingrid Andersson vilka förslag det är som är så ogenomtänkta att de över huvud taget inte går att fundera på.
Herr talman! Om mer ingående man läser finansutskottets bedömning, där man har tagit ställning till motionernas förslag i den här delen, ser man bl.a. att förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är av sådan art att lagstiftning krävs. Det finns ingen sådan, och detta kan rimligen därför inte träda i kraft den 1 januari och ge de budgeteffekter man räknar med under kommande år. Flera av förslagen är sådana. De handlar t.ex. om försäljning av olika statliga bolag. Att räkna hem de vinsterna är också att vara sent ute. Hur blir det året därpå?
Herr talman! Försöksverksamheten med FINSAM är ju utvärderad. Den visar att det finns stora möjligheter. Jag har hört litet grand av debatten i dag. Men jag är litet fundersam över varför socialdemokraterna är så förfärligt rädda för att se till att använda de pengar som finns i systemet och de pengar som man kan spara på att människor slipper gå sjukskrivna en längre tid. Varför använder man inte de pengarna till att se till att människor får sin operation eller behandling så att de kan komma tillbaka i arbete litet snabbare? Varför är ni så rädda för att aktivera de här pengarna och se till att vi får slut på köerna så att människor kommer igen och kan arbeta och betala skatt?
Herr talman! Jag tycker inte att det är så mycket värt att upprepa en debatt som har förts under större delen av den här dagen. Nu finns de ju möjligheter till sådan här samverkan, men hela fältet är inte fritt. Jag är lika oroad som Kerstin Heinemann för att det skall vara vårdköer och för att människor skall ha det besvärligt och ont och behöva vänta. Då finns det inget förtroende för vården. Det pågår ett arbete för att korta vårdköer på ett sådant sätt som Kerstin Heinemann har önskat, dvs. att ingen skall behöva stå i kö längre än tre månader. I Jönköpings län har man faktiskt redan beslutat att genomföra detta fr.o.m. årsskiftet 1999. Här i Stockholm har man gjort en kraftsamling och sagt att man skall ha nått detta redan 1998. I de Dagmaröverenskommelser som har genomförts alldeles nyligen finns det också överenskommelser som säger att man i hela landstingsvärlden skall arbeta för att kunna genomföra den här vårdgarantin på tre månader generellt fr.o.m. den 1 januari 1999.
Herr talman! Jag har två frågor som jag tänkte passa på att ställa. Den första gäller Socialstyrelsen. Om jag uppfattade saken rätt sade Ingrid Andersson att vi skall ta dessa rapporter på största allvar. De innehåller ju en ganska grav kritik av kommunerna. Jag undrar om Ingrid Andersson tar avstånd från Jörgen Anderssons påhopp på Socialstyrelsen. Det är ganska viktigt att veta. Den andra frågan gäller det jag tog upp om det vi fick se på TV i går om Cancerfondens utredning. Den visar hur cancerpatienter har farit illa i dessa besparingstider. De har fått höjda läkemedelskostnader osv. Jag undrar om Ingrid Andersson tycker att det är rimligt att cancerpatienter skall få lämna hus och hem och bli socialfall bara för att de har drabbats av en svår sjukdom.
Herr talman! Först har jag en kommentar till det som Jörgen Andersson lär ha uttalat. Jag har sett tidningsrubrikerna. Jag har också läst protokollet från frågestunden förra veckan. Där ställdes samma fråga om man var oenig i regeringen huruvida man skulle ta Socialstyrelsens rapporter på allvar eller förneka dem. Då förstår jag att hela regeringen står bakom den extra satsningen till Socialstyrelsen för att man skall fortsätta att skärskåda vården så att vi får fram det som inte fungerar. Det står alltså hela regeringen bakom. Jag hörde också att Jörgen Andersson har kommit med något slags förklaring, men den har jag inte hört eller läst. Jag får lita på vad man sade på frågestunden. Jag har faktiskt inte sett det här TV-programmet. Då är det väldigt svårt att kommentera det. Men på den direkta frågan om människor som är sjuka skall behöva lämna hus och hem för att få vård måste jag självklart svara nej. Det är därför som vi hela tiden prioriterar vård och omsorg. När vi nu får resurser är det dit de styrs. Det är en klar viljeinriktning.
Herr talman! Jag får väl tacka för det diplomatiska svaret. Jag tolkar det som ett kraftigt avståndstagande. Man kan inte begära att alla skall se alla TV program. Men jag tycker att även vi i utskottet bör beakta att våra beslut här i riksdagen kan få allvarliga konsekvenser. Det är viktigt att vi tar till oss det på fullt allvar. Jag tycker att det är väldigt olyckligt om sjuka människor skall tvingas hamna i nöd och elände.

Herr talman! Jag tycker inte att man prioriterar de allra svagaste. Jag har i dag förut talat om en mycket svag grupp, nämligen asylsökande och sådana som får vänta länge på våra flyktingförläggningar. De prioriteras inte. Nu tänkte jag tala om de hemlösa. De prioriteras inte. Jag har tyvärr varit litet tjatig. Med en dåres envishet har jag varje år skrivit en motion om de hemlösa. De har delvis själva skulden för att de har ramlat igenom alla skyddsnät, och delvis har samhället skulden för det. Det är naturligtvis samhällets plikt att hjälpa dem. Jag vet att det är en kommunal angelägenhet, men det hindrar inte att staten också måste ta sitt ansvar för sina medborgare. Ett mål måste alltid vara att lyfta fram de svagaste. Det måste vara ett mål för en riksdag, för ett parlament, för en kommun och för ett landsting. Nu står det i tidningarna att de har minskat i antal. Det stod att de var 3 000 sist jag läste ett reportage. För tio år sedan var de 5 000 i Stockholm. Men vi ser ju alla att de inte har minskat i antal. De har ökat. Det har blivit en förändrad bild av dem. Numera är det en hel del som inte är missbrukare. Det är fler än tidigare. Det är fler kvinnor och fler äldre kvinnor som har blivit bagladies. Det är dags att riksdagen tar detta på allvar nu. Jag skulle vilja skrika högt om alla reportage i TV, radio och tidningar. Tankarna att vi måste ta itu med dessa frågor tycks ju inte få fotfäste. Det finns unga kvinnor som går ut och hjälper dem. Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Byrån för bostadslösa män hjälper dem. Från Bancofonderna får Stadsmissionen 2 % av det som människor sparar där. De får 785 000 kr nu i år från Bancofonderna. Det är inte försumbart. Även de smulor som faller från den litet rikares bord kan användas väl i det här fallet. Thomas Julin lade fram ett förslag till Stadsmissionen om att man skulle kunna köpa kuponger till härbärgen där. På det viset skulle man inte ge dem pengar när de ber om natthärbärge. Vi vet ju att alla de pengarna kanske inte går till natthärbärge. En kupong kanske också går att kursa på gatan, men det blir kanske någon som använder den till natthärbärge i alla fall. Det är mest frivilligorganisationer som hjälper dem. Men naturligtvis finns också de sociala myndigheterna. Här i Stockholm vill man ta ett tag för dem. Jag tycker att det är väldigt bra. Det är ofta en mycket komplicerad bild. Det är missbruk. De är utskrivna från mentalsjukhus. Det är de som har det allra svårast. Den största skada vi gjorde våra mentalsjuka var att släppa ut dem på gatan utan något annat alternativ. Det finns också en hel del udda personer. Det finns också en grupp litet äldre män som definitivt inte är några missbrukare. De har kommit på kant med samhället på något sätt, och en del vill inte ens ha socialbidrag. Dessutom har de ingen fast adress osv. En del sover på nattbussen. En del går ibland till härbärgena där de kan få duscha, tvätta kläder och känna sig litet fräscha. De har många misslyckade kontakter med myndigheter bakom sig. Jag brukar tala om andlig striptease när man kommer och skall söka socialbidrag. Man får vika ut sig andligen och berätta allt. Dessa människor har inga ägodelar, så de behöver inte göra sig av med dem först, men det är svårt för dem. Det är en svår balansgång att avväga mellan omhändertagande och tron på att människor kan klara sig själva. Det är en väldigt svår avvägning, och den måste vi ändå sträva efter att göra. Men då måste vi naturligtvis ha ett samhälle som hjälper och inte stjälper, och i många fall hjälper vårt samhälle. Men här är det särskilt besvärligt. Jag tror att man skulle kunna utnyttja de människor som har varit i den här situationen. De vet var de finns, hur de lever, hur de tänker och hur de känner. Det är naturligtvis individuellt, men trots allt har de vissa gemensamma nämnare. Det behövs hjälp till de hemlösa. Det behövs uppsökande verksamhet. Jag har tillbringat ganska många kvällar och nätter under dessa år som jag har suttit i riksdagen lokalt, regionalt och även här. Det skulle bli ett härbärge i Falun. Nu har man plötsligt inte råd med det. Vi skulle bygga om ett f.d. AMI-hus i Borlänge, min hemstad, men det fanns inte pengar till det. Jag kan förstå att det är svårt, men någon form av härbärge måste vi kunna hänvisa dem till. Ingen människa går att motivera för vård om man inte har en säng att sova i och inte har åtminstone frukost och en möjlighet att tvätta sina kläder. Vi kommer aldrig att kunna rehabilitera alla. Men människor har ett människovärde även om de inte förmår hålla sig nyktra. Vi måste erbjuda dessa människor det allra minsta, åtminstone en säng. Det är svårt för dem på härbärgena att på vintern kanske avvisa lika många som de har plats för. Man får helt enkelt avvisa människor eftersom man inte har någon möjlighet att ta emot dem. Det finns alltså ett stort behov när det gäller de hemlösa. Jag vädjar till riksdagen, och då förstås speciellt till er i socialutskottet, att återigen ta upp frågan till behandling. Ni måste försöka få en lösning på sådant som kan vila på riksdagen. Sedan får man naturligtvis också arbeta både regionalt och kommunalt för detta.
Herr talman! Det är ovärdigt ett gott samhälle att det finns hemlösa. Jag vill bara tala om för Ragnhild Pohanka att vi i socialutskottet flera gånger har intresserat oss för de hemlösas situation. Vi har gjort studiebesök och haft hearingar. Det har resulterat i att Socialstyrelsen har fått uppdrag som gäller de hemlösa. Vidare kan jag tala om att det den 5 februari kommer att vara en hearing i socialutskottet. Den kommer bl.a. att handla om de hemlösas situation. Välkommen att lyssna då!
Herr talman! Det är förstås bra med ett betänkande om den här frågan, men det händer ju ingenting. Det är alldeles utmärkt att ni håller er informerade. Jag har sett att motioner på området blivit välvilligt bemötta varje gång, så det är inte fråga om någon motsättning. Det verkar som att man försöker göra någonting men att man ger efter. Ingenting händer. Det blir inte ett nej, utan det blir bara ett välvilligt bemötande. Sedan händer ingenting. Men nu är det dags att handla, att gå från ord till handling, när det gäller gruppen hemlösa. Naturligtvis gäller det också en del andra, men i dag talar vi om de hemlösa.
Herr talman! Detta är ett kommunalt ansvar, men vi intresserar oss därför att vi vill trycka på i frågan. Bl.a. representanter för Stockholms kommun kommer till nämnda hearing. Jag är säker på att de har något att berätta. Jag är alltså säker på att det faktiskt sker någonting.
Herr talman! Jo, jag vet att det är ett kommunalt ansvar och det nämnde jag också i mitt korta anförande. Det hjälper dock inte. Staten har ett övergripande ansvar för sina medborgare. Här måste det alltså till åtgärder även från statligt håll. Det är inga stora summor som behövs, men det behövs aktivitet och en del pengar. Detta vore kanske ett område att prioritera nu när ekonomin börjar komma på fötter.

Herr talman! Lika värde - lika rätt är väl ett bra tema när man skall diskutera handikappolitik. Jag vill börja med det temat. "Vi bor i ett land där vi ofta talar om att alla människor har lika värde. Vi bor i ett land där vi lika ofta talar om att välfärd och trygghet, att demokrati och inflytande skall gälla för alla. Eftersom vi bor i detta land där välfärd och demokrati råder, så talar vi ofta om de svaga och de utsatta som står utanför - de som välfärden ännu inte hunnit ikapp, de gamla, de handikappade, de långvarigt sjuka, flyktingarna. Vi ifrågasätter ingen människas värde eller rätt till ett gott liv. Vi ifrågasätter inte öppet. Vi bejakar i ord." Herr talman! Gör vi det i handling? De här orden är inte mina egna. De är citerade ur en debattskrift från Statens medicinsk-etiska råd. Vi bejakar varje människas lika värde i ord. Men gör vi det i handling? När det gäller handikappolitiken måste jag, dess värre, konstatera att den breda politiska enigheten om att människor som har ett funktionshinder skall garanteras trygghet och välfärd även i tider av ekonomisk kris är bruten, något som vi moderater bara kan beklaga. De besparingar som olika s-regeringar genomfört både före 1991 och efter 1994 har slagit hårdast och utan urskiljning mot de allra svagaste i samhället. Att få balans i vårt lands ekonomi är på sikt det enda sättet att skapa förutsättningar för en välfärd värd namnet. Det är också ledstjärnan i det moderata arbetet. Trots ett ekonomiskt allvarligt läge har vi moderater avvisat budgetförslaget, som försämrar de funktionshindrades situation. En av de första åtgärderna som Socialdemokraterna vidtog efter maktskiftet var att tillsätta en utredning, vars uppgift var att presentera förslag för att minska kostnaderna för personlig assistans. När förslagen presenterades möttes de av så stora protester att Socialdemokraterna inte våga fullfölja utredningens förslag i dess helhet. Vi moderater avvisade förslaget. De försämringar som man, trots högljudda protester, valde att gå fram med drevs igenom med hjälp av Centerpartiet och Vänstern. I tilläggsbudgeten 1997 övervältrades finansieringsansvaret för de första 20 timmarna assistansersättning på kommunerna utan att dessa kompenserades till mer än två tredjedelar. I samma tilläggsbudget föreslogs att stimulansbidragen till rehabilitering av funktionshindrade, utveckling av hjälpmedel och tolkutbildning för döva och dövblinda helt plötsligt, mitt under verksamhetsåret, skulle minskas med nästan hälften, eller med Herr talman! Försämringarna har varit många under årens lopp. Det är ledsamt att behöva konstatera detta. Handikappade som bor i egen lägenhet kommer i fortsättningen inte att få särskilt ekonomiskt stöd. Ersättningen har schabloniserats. Man har inte rätt till personlig assistans vid vistelse i skola och dagcenter. Handikappombudsmannen får inte behålla sitt anslagssparande på 4 miljoner kronor. Anhörigas rätt till avlösning vid vård av handikappat barn har urholkats genom ändringar i socialtjänstlagen. Ja, listan skulle alltså kunna göras ännu längre. Frågan återkommer: Gör vi det i handling? Herr talman! Vi skall ha klart för oss att den som lever med ett handikapp lever i ett beroendeförhållande som är starkare än för oss utan handikapp. Ju större beroende, desto större betydelse har det att man kan göra något av egen vilja. Vad innebär då ett gott och värdigt liv? Jo, det innebär bl.a. att man kan göra något av sin dag, att man själv får påverka. Rätten till ett gott liv innebär rätten att få bestämma över den egna vardagen, rätten till ett eget boende, rätten till den praktiska dagliga hjälp man behöver, rätten till en fungerande sjukvård osv. Det är just därför, herr talman, som lagar som LSS och LASS på det här området var så viktiga när de den 1 januari 1994 trädde i kraft. Det var en moderatledd regering som inledde reformarbetet i den riktningen. Jag kan försäkra att vi aldrig haft för avsikt att försämra den här reformen. I stället har vi hela tiden velat utveckla den, men här har vi inte varit överens. Detta kan jag bara beklaga. Vi moderater har avvisat samtliga förslag till försämringar som den socialdemokratiska regeringen lagt fram och drivit igenom när det gäller reformen från 1994. Vi har försvarat de funktionshindrades situation, även i tider med en mycket ansträngd ekonomi. I praktisk handling har vi faktiskt visat att vi menar allvar när vi säger att människor som behöver det offentligas stöd alltid skall garanteras detta. Det här står i klar kontrast till Socialdemokraternas fagra tal när det gäller funktionshindrade och den bistra verklighet som alltfler handikappade upplever just på grund av alla försämringar som genomförts under de senaste tre åren. Jag vill fråga Hans Karlsson: Gör ni det i handling? Anser ni att det fagra talet om alla människors lika värde genom den nu förda politiken omsätts i handling? Var finns rättvisan och solidariteten, Hans Karlsson? Var finns delaktigheten? Skall man återigen behöva "stå med mössan i näven"? Vi moderater kan inte acceptera att de personer som mest behöver samhällets stöd alltid skall ta de största ansvaret i dåliga tider och då statens finanser måste saneras. Vi menar att det är de människor som haft turen och förmånen att inte drabbas av ett funktionshinder, för det är verkligen en förmån att inte drabbas av något sådant, som i stället skall ta ett större personligt ansvar. Det kan vi ju faktiskt göra, herr talman! Vi anser att stödet till funktionshindrade skall vara mångsidigt och att det skall anpassas till den enskildes särskilda förutsättningar. Jag hade hoppats att vi skulle ha kommit långt bort från den tid då den funktionshindrade fick ta emot det som erbjöds, den tid då andra tyckte och bestämde vad som var bäst - ett omyndigförklarande och ett i grunden förfärligt synsätt. Att komma bort från detta var grunden i 1994 års handikappreform. Tanken var också att reformen skulle vara stabil och långsiktig. Man skulle kunna lita på att man från riksdagens sida inte gick in och ändrade i själva förutsättningarna. Vi får inte glömma bort att många funktionshindrade i och med reformen vågade ta steget, vågade leva ett alldeles vanligt liv. Man vågade t.o.m. skaffa barn. I det här perspektivet - att reformen för många har inneburit ändrade förutsättningar - är det viktigt med en långsiktighet, så att själva grundförutsättningen inte rubbas. Man måste kunna lita på reformen! Socialdemokraterna lovar runt men håller tunt. I valrörelsen 1994 skrämde socialdemokraterna de människor som var i störst behov av samhällets stöd med moderaterna. Moderaterna var fienden. Med en fortsatt moderatledd regering skulle det bara bli sämre. Andelen människor som skulle fara riktigt illa, dvs. att inte få det stöd man behövde, skulle växa lavinartat. Människor skulle behöva gå från hus och hem. Soppkökens antal skulle öka. Andelen uteliggare skulle öka. Moderaterna skulle öka klassklyftorna i samhället - elände, elände. Det var det falska budskapet. Under den här socialdemokratiska regeringsperioden är det många som blivit varse vad som händer i ekonomiskt svåra tider när det inte finns en genomtänkt politik, när det inte finns någon respekt för för många människors viktiga reformer. Och man kommer naturligtvis att upprepa det falska budskapet i 1998 års valrörelse. Men tro dem inte! Herr talman! De senaste åren har situationen för de psykiskt funktionshindrade uppmärksammats alltmer. Det är uppenbart att de förändringar som har skett genom bl.a. den s.k. psykädel inte har fungerat tillfredsställande. Det är allvarligt, och åtgärder måste därför vidtas. Den här gruppen finns med bland de hemlösa som Ragnhild Pohanka nyss talade om i talarstolen. Vi anser att även de psykiskt funktionshindrade skall omfattas av personkretsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär ökade utgifter på sikt, men det är viktigt att vi i större utsträckning uppmärksammar den här gruppen. Vi anser också att man skall få rätt till personlig assistans. Det tar tid. Därför har vi anslagit 300 miljoner till kommunerna för att vidta åtgärder i avvaktan på att även den här gruppen kommer att ingå i personkretsen. Herr talman! Moderaternas politik bygger på varje människas lika rätt. Denna grundläggande inställning kombinerad med det konstitutionella skyddet för alla medborgare i vårt land borde vara tillräckligt för att garantera att ingen diskrimineras på grund av kön, ursprung, funktionshinder eller något liknande. Men samtidigt måste vi konstatera att funktionshindrade fortfarande möts av fördomar. Fördomarna kan ta många uttryck. När utvecklingsstörda och psykiskt funktionshindrade skall flytta in i ett villaområde kan namnlistor förekomma med uppmaning till grannarna att motsätta sig detta. Det finns alltså grupper som har ett lägre människovärde beroende på ett medfött handikapp eller en förvärvad sjukdom. Detta är oacceptabelt. Låt oss därför gemensamt arbeta för att ändra på detta, och låt oss också arbeta för breda politiska lösningar som tar sikte på att rikta våra gemensamma resurser till dem som behöver samhällets stöd. Det handlar i grunden om politisk vilja. Det är viktigt att nu hitta vägar, att se till att politikens intresse inte stannar vid retoriken. Det behövs förbättringar, inte försämringar inom handikappområdet. Låt oss gå från ord till handling. Då först kan vi svara ja på frågan om vi gör det i handling.

Herr talman! Centerpartiet står bakom riksdagens beslut den 20 november om anslagen till hälsovården, sjukvården och den sociala omsorgen. Vi står även bakom förslagen till mål för utgiftsområdet. I denna debatt vill jag endast ta upp ett par områden. I detta betänkande behandlas bl.a. bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Bidraget till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar föreslogs minska med 6 miljoner. Det är en mycket angelägen fråga att särskilt anpassade rekreationsanläggningar med hela landet som upptagningsområde, som det här är fråga om, kan utvecklas som ett komplement till annat utbud på marknaden. Den 40-procentiga neddragningen av stödet skulle innebära ett hot mot anläggningarnas fortsatta drift och underhåll, vilket framhölls i Centerns motioner. Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi hos regeringspartiet fick gehör för vårt krav på ökat stöd till dessa anläggningar. Det innebär att bidraget för 1998 kommer att bli 13 miljoner kronor i stället för 9 miljoner. Detta kommer dessutom att kunna ske utan större men för annan verksamhet, vilket vi har ansett vara en förutsättning. För patienternas rätt till valfrihet, för ökad kvalitet i vården och för vikten av samordning av resurser vill jag också passa på att uttala det betydelsefulla i att den offentliga vården utnyttjar handikapporganisationernas kompetens och resurser. Jag tänker då bl.a. på Reumatikerförbundets specialsjukhus där patienterna erbjuds den bästa tänkbara rehabilitering. Herr talman! LSS, lagen om stöd och service, och LASS, om den statliga assistansersättningen, har vid ett flertal tillfällen på sistone debatterats i denna kammare. De finns med även i dagens betänkande. Den viktigaste handikappreform som genomförts i Sverige är införandet av rätten till personlig assistans. Därom tvistar ingen. Den rättigheten har av dem som den berört upplevts som en revolution som äntligen ger dem möjlighet att leva ett något så när normalt liv. Just därför är det nödvändigt att se till att reformen blir långsiktig och stabil, vilket naturligtvis också innebär att den måste ha en stabil finansiering. Som vanligt förs det fram kritik angående Centerpartiets och Socialdemokraternas s.k. besparingar på den statliga assistansersättningen vilka påstås ha försämrat och praktiskt taget urholkat hela reformen. Som vanligt är kritiken mer ett sätt att försöka vinna politiska poäng än ett seriöst betraktande av verkligheten. En bra reform måste också vara långsiktigt finansierad. Det underströks av brukarna vid utskottets hearing. Ingen kan vid det här laget vara ovetande om att assistansreformen har varit underfinansierad och att det för reformens överlevnad är absolut nödvändigt att hålla de kostnader nere som inte drabbar den enskilde. Administrationskostnader måste hållas nere lika väl som att eventuella hål där pengar försvinner utan att komma den enskilde funktionshindrade till del måste täppas till. De senaste årens saneringsprogram har omfattat 126 miljarder kronor, och det var nödvändigt som vi alla vet. Av dessa har ca 40 %, nästan 50 miljarder, drabbat Socialdepartementets område. Samtidigt har assistansersättningen, jämfört med våren 1995, fått ett tillskott på närmare två miljarder. Kan man tydligare än så visa att Centerpartiet och regeringspartiet har prioriterat denna reform. Det är fullständigt obegripligt hur man kan vrida detta tillskott på 2 miljarder till att bli besparingar. Den hearing som socialutskottet ordnade i denna fråga visade med all önskvärd tydlighet att reformen för brukarnas del i stort sett fungerar bra. Det som skapar vissa problem är schablonersättningen, och dessa problem rör endast kooperativen. Detta måste självfallet lösas. Vi har uttryckligen från riksdagens sida sagt ifrån att förändringarna inte får innebära att brukarnas frihet att välja assistansanordnare inskränks. Om så blir fallet med schablonersättningen måste det självklart ändras. Eftersom assistansersättningen är individuell, något annat var heller aldrig avsikten då den infördes, måste en finansiering av vissa av kooperativens kostnader, t.ex. de kostnader som är förknippade med att arbetsgivaransvaret, ordnas på annat sätt. Regeringen ämnar nu se över den problematiken. Uppdraget kommer enligt uppgift att lämnas till Riksförsäkringsverket före jul. Jag vill bara understryka vikten av att översynen sker snabbt så att en förändring kan komma till stånd snarast möjligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Efter Kerstin Warnerbrings anförande är det väl inte ett öga torrt i kammaren med tanke på vilka fantastiska insatser som har gjorts från Centerpartiet för att finansiera reformen. Men snälla Kerstin Warnerbring! Att personkretsen har ökat, och att antalet timmar har ökat, det är sådant som vi visste redan 1994 att det kunde ske. Man var naturligtvis beredd att tillskjuta pengar för att se till att alla som var i behov av och ville ha tillgång till lagen skulle få del av detta. Då kan man väl inte med bästa vilja i världen påstå att man har gått in och räddat någon reform och att man gjort ett tillskott av medel? Sanningen är ju att ni har urholkat reformen. Ni har försämrat genom att schablonisera, genom att förvägra människor personlig assistans i skolor, på dagcentrum och på andra ställen. Det är ju det ni har gjort. En lögn blir ju inte till sanning bara för att den upprepas tillräckligt många gånger. Sedan, herr talman, vill jag säga att det inte verkar som om Kerstin Warnerbring och jag har varit på samma hearing när hon på fullt allvar påstår att brukarna skulle vara nöjda med de ingrepp som regeringen med benäget bistånd av Centerpartiet har gjort i reformen.
Fru talman! Det här med att vi skulle ha genomfört besparingar i handikappreformen har debatterats vid otroligt många tillfällen i denna kammare. De andra partierna, bortsett från regeringspartiet och oss själva, upprepar hela tiden som ett mantra att vi har gjort besparingar. Vi har inte gjort några som helst besparingar - om jag får upprepa vårt mantra - som har kunnat gå ut över den enskilde. Vi har de facto fortfarande lagt till två miljarder t.o.m. 1998 på denna reform. De besparingar som är gjorda är gjorda inom administrationen. Det är bl.a. därför vi har lagt över de 20 första timmarna på kommunen. Det har vi gjort för att dels spara på administrationen, dels också täppa igen de hål som kommunerna de facto litet då och då har utnyttjat. De har nämligen använt de personliga assistenterna i sin hemtjänst och skjutit över kostnaderna på staten. Det är sådana här saker som vi vill täppa till för att ge den här fantastiskt fina reformen en långsiktigt stabil finansiering. Flera motioner och särskilda yttranden, inte minst från Moderaterna, hävdar att vissa saker skall återställas, t.ex. det som togs upp nu om att man inte får ha assistans i skolan. Detta är fullständigt fel. Utskottet har uttalat och riksdagen har fattat beslut om att man visst får ha personlig assistans i skolan. Men även denna bör för kostnadens skull samordnas med skolornas övriga assistenter. Det är inga sådana besparingar, inga inskränkningar, gjorda som kan drabba den enskilde i detta fall.
Fru talman! Det vore väl förmätet av mig att påstå att Kerstin Warnerbring ljuger, men jag kan väl säga så pass mycket som att hon hanterar sanningen litet vårdslöst. Vi har inte gjort några förändringar i reformen, vi har tillskjutit medel, säger Kerstin Warnerbring. Ja, ni har tillskjutit medel för att alla de människor som är i behov av lagens stöd skall kunna få det. Men generellt har ni försämrat. Ni har urholkat reformen. Samtidigt har Kerstin Warnerbring mage att säga att ni värnar om långsiktigheten i reformen. Vid fyra tillfällen har ni varit inne och ändrat på reformen och stött regeringen i deras förändringar. Vad är det för långsiktighet att från 1994 till 1997 gå in och förändra förutsättningarna i reformen fyra gånger?
Fru talman! När argumenten tryter upprepar man hela tiden sina envisa mantra. Det har Liselotte Wågö med all tydlighet också nu visat. De förändringar som är gjorda är fortfarande av administrativ art för att spara in pengar inom administrationen. Det enda som har blivit ett problem med de förändringar som är gjorda är schablonersättningen - vilket jag också sade i talarstolen. De enda verkliga problem som brukarna pekade på under hearingen, som jag dels har hört, dels har läst - följaktligen kan inte heller särskilt mycket ha förbigått mig - är också den här schablonersättningen. Den ger vissa problem eftersom man t.ex. inte kan få betalt för arbetsgivaransvar när det gäller uppsägningslöner och sådant. Nu har regeringen sagt att detta skall ses över, för det måste åtgärdas. Det enda sättet att verkligen garantera denna reforms överlevnad på sikt är att se till att de pengar som vi lägger i reformen verkligen kommer den enskilde brukaren till del och inte hamnar i några som helst svarta hål oavsett om det handlar om administration eller felaktigt utnyttjande.

Fru talman! Jag känner mig nästan litet frestad att fortsätta det replikskifte som var alldeles nyss. Det var mycket intressant får jag lov att säga. Jag skall hålla mig till det jag hade tänkt säga, men jag hade bra gärna velat blanda mig i. Fru talman! Folkpartiet har genom åren ägnat stor kraft åt arbetet med att skapa bättre villkor för det glömda Sverige; för gamla och sjuka på långvården, för barn som far illa och inte minst för människor med funktionshinder och deras familjer. Folkpartiet mycket angeläget. Det är därför med stor oro och sorg som vi under de senaste åren har sett de förändringar som regeringen med hjälp av Centerpartiet har genomfört och som har urholkat handikappreformen. Alltför många gånger under de senaste åren har vi debatterat förändringarna inom handikappreformen här i kammaren, och beslut har fattats. Reformen är ny men ändå ständigt utsatt för förändringar. Det väcker mycket oro och bekymmer för dem som har rätt till reformen, en oro som borde ha besparats dem med tanke på alla andra bekymmer de har. Dessutom blir det ju också en oro för framtiden. Vad händer nästa gång? Den senaste förändringen, som kom i samband med vårbudgeten 1997, var ju när Socialdemokraterna och Centern ansåg det prioriterat att, samtidigt som man tecknade in miljardöverskott i de offentliga finanserna, spara ett par hundra miljoner kronor på assistansersättningen. Handikappreformen urholkas bl.a. genom att ett större ansvar vältras över på kommunerna. Det blir delvis en återgång till situationen före reformen, då människor med funktionshinder ofta fick finna sig i att servicen radikalt kunde skilja sig åt mellan olika kommuner. Försämringarna handlar inte bara om pengar. De handlar också om innehållet. Genom den s.k. schabloniseringen försämras situationen radikalt för enskilda funktionshindrade och för flera brukarkollektiv. Det bekräftades ju också vid socialutskottets utfrågning om handikappreformen tidigare i höst. Fru talman! Enligt LSS skall även de med psykiska funktionshinder räknas till personkretsen. Enligt Socialstyrelsens utvärdering av handikappreformen så är denna grupps behov väldigt eftersatt. Det finns därför all anledning att regeringen ser till att lagstiftningen följs även för gruppen med psykiska funktionshinder. Vi menar att de rättigheter som LSS och LASS givit personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga inte får försämras. Den personliga assistenten bör snarare användas mer i arbetslivet och i studieverksamheten. Assistentens insatser i skolarbetet och på dagis skall utvecklas så att den enskilde känner trygghet i att allt kring hans eller hennes person fungerar så bra att alla övriga krafter kan användas till att satsa på skolarbetet eller den pedagogiska leken. Förändringarna i rätten till personlig assistans måste återställas. Återupprättandet av handikappreformen kommer för Folkpartiet i första rummet. När det väl är gjort och ekonomin ger utrymme finns det anledning att blicka framåt mot nya reformer. Folkpartiet har därför i sin budget anslagit drygt 1,4 miljarder mer än vad regeringen hade föreslagit för att handikappreformen skulle kunna återställas. Det återstår nu bara att konstatera att Socialdemokraterna och Centerpartiet har funnit att andra områden är viktigare att prioritera. Kerstin Warnerbring sade att handikappreformen har varit en revolution och att protesterna och våra förslag bara kommit till för att vi skall ta politiska poäng. Hon sade också att det är en långsiktig finansiering som är viktig. En sådan är vi i Folkpartiet liberalerna beredda att se till att vi får, så att människorna kan känna sig trygga. Vi gör den prioriteringen. Fru talman! Jag vill också beröra stödet till rekreationsanläggningar för handikappade, och jag vill ta ett exempel. Mättringe är en rekreationsanläggning för handikappade. Syftet med anläggningen är att erbjuda barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder samt deras familjer en rekreation i en tillgänglig miljö med särskild personal och service. Det är en rekreation som för många är ytterst välbehövlig och som inte går att få i andra miljöer, som t.ex. de som icke funktionshindrade kan använda. Jag tänker t.ex. på promenader i skog och mark, att sola och bada vid en badstrand. Detta är möjligt även för svårt funktionshindrade i Mättringe. En tids vistelse där kan betyda att både den funktionshindrade och de anhöriga orkar ytterligare en tid. De olika organisationerna har tagit ett betydande ansvar för anläggningarna, och det är därför som samhället via särskilda statsbidrag har stött verksamheten. Regeringen ville i budgeten dra ned på stödet till anläggningarna med 6 miljoner kronor. Vi avvisar denna besparing. Utskottets majoritet har till viss del tillgodosett våra krav och tillfört ytterligare medel, men vi anser att hela summan på 6 miljoner kronor borde ha avsatts. Fru talman! Våra förslag om förbättringar inom handikappområdet har ju avvisats genom riksdagens beslut den 20 november, och jag kan därför bara hänvisa till det särskilda yttrande som jag har lämnat till betänkandet.

Fru talman! Det finns en teoretisk samsyn mellan alla partier om handikappolitiken. Den kan uttryckas ungefär så här: Alla människor med funktionshinder skall ingå i samhällsgemenskapen med samma rättigheter och möjligheter som människor som inte är funktionshindrade. Det är bra att det finns en stor enighet i teorin, men när vi kommer till hur det här skall omsättas i praktiken och vad det krävs för resurser och rättighetslagstiftning börjar enigheten tyvärr krackelera. Det är inte så att vi i Vänsterpartiet tror att regeringen och Centerpartiet inte har insikt om vad som behövs, men resurserna för att leva upp till målet med handikappolitiken verkar variera med det ekonomiska läget. I lägen med ekonomiska svårigheter genomförs åtstramningar, dvs. man ställer funktionshindrade utanför samhällsgemenskapen. Man säger: Vi har inte råd att ge er samma rättigheter som de utan funktionshinder helt självklart har. Ett tydligt exempel är införandet av schablonersättningen i assistanssystemet. Vi menar att det här är ett helt oacceptabelt synsätt. Även i tider med ekonomiska svårigheter måste samhället kunna garantera dessa rättigheter. Det handlar om politisk vilja och prioritering. Det är en av anledningarna till att vi i Vänsterpartiet när det nu ser ut som det gör vill införa en rad rättighetslagar. Då handlar det om många saker som måste fångas upp, bl.a. om tillgänglighet i samhället, om telefonservice, om samhällsinformation, om IT-utveckling, om skolans utformning, om kommunernas ansvar. Funktionshindrades rätt att bestämma över sitt liv får aldrig reduceras till en konjunkturfråga. Jag vill här lyfta fram några frågor ur Vänsterpartiets motion. Det första handlar om människor med psykiska funktionshinder som i dag lämnas utan hjälp när statens stöd till kommunernas psykiatriarbete trappas ned alltför snabbt. Resultatet ser vi, som Ragnhild Pohanka tidigare redogjorde för, på gator och torg, där rotlösa och ibland hemlösa människor driver omkring i stället för att få det stöd de behöver. Vi menar att det här krävs mer resurser. Det krävs också att utvidgningen av personkretsen när det gäller rätten till personlig assistans får ett genomslag i praktiken för den här gruppen. Det andra handlar om stödet till rekreationsanläggningar. Där har utskottet delvis tillgodosett kravet i Vänsterpartiets motion. Vi ville avsätta 6 miljoner - det blev 4. Det är bra att det blev något, men det hade krävts mer. Och det får inte bli en engångsinsats. Rekreationsanläggningarna fyller ett mycket viktigt behov. Det tredje handlar om bidragen till handikapp och pensionärsorganisationerna, där bidragen inte har höjts sedan budgetåret 1992/93. Det innebär reellt minskade resurser år efter år. Vi menar att stödet borde räknas upp med 6 miljoner kronor och att utbetalningen av bidrag bör ske kvartalsvis i förskott som tidigare. Det fjärde är bilstödet, som faktiskt urholkats i och med att man inte kan få bidrag till servostyrning, automatväxel, klimatanläggning m.m. Det räknas väl antagligen som normalstandard, men det gör att bilen blir mycket dyrare i inköp. Ytterst få normalinkomsttagare klarar av att köpa sådana, väl grundutrustade bilar utan bidrag, och möjligheten att förflytta sig är för många funktionshindrade helt kopplad till en anpassad bil, där dessutom servostyrning och automatväxel är nödvändigt. Men den rätten verkar inte längre styras av den enskildes behov och efterfrågan utan verkar handla om ifall man har råd eller inte. Var det så det var tänkt? Det femte gäller assistansersättningen och rätten till personlig assistans, något som för många funktionshindrade är helt avgörande för att de skall kunna leva ett värdigt liv. Det finns nu en schablonersättning på 164 kr i timmen. Visserligen kan man om det finns särskilda skäl få upp till 184 kr i timmen, men det täcker inte kostnaderna för dem som behöver många timmar under obekväm arbetstid. En gravt funktionshindrad som behöver hjälp dygnet runt skall t.ex. av tiden. Hur skall han eller hon klara sig? Systemet verkar utgå från tanken att alla skall vara lagom - ha ett lagom behov av assistanstimmar på obekväm tid. Men så ser ju inte verkligheten ut. Där varierar det. Vi kan inte se hur schablonen skall kunna täcka kostnaderna för dem som har behov av assistans på kvällar och helger. Vi menar att schabloniseringen måste avskaffas. I stället borde ett nytt och tydligt regelsystem införas, i enlighet med vad Intressegruppen för assistansberättigade föreslagit. Vi anser också att förslaget om överföring av de 20 första assistanstimmarna till kommunerna skall avvisas. Det kommer att bli ett nytt och administrativt klumpigt system. Det kommer att försvåra för den enskilde att bestämma hur den personliga assistansen skall organiseras. Dessutom har man inte finansierat överföringen fullt ut - det saknas 400 miljoner. Då säger man att dem skall man ta från de allmänna bidrag som man ger kommunerna för vård, omsorg och skola. Vi menar att assistansersättningen måste finansieras fullt ut och naturligtvis långsiktigt och att det måste motsvara de faktiska behoven. Sker inte det här är det de funktionshindrade som får betala i form av minskad assistanshjälp, och så urholkas reformen. Är det tanken med underfinansieringen? Det sjätte som jag vill lyfta fram är rätten till hjälpmedel, där ansvaret i dag ibland ligger på landstinget, ibland på kommunerna och ibland på staten. Det innebär att enskilda funktionshindrade ibland faller mellan stolarna och att det uppstår dispyter och regeltolkningar mellan olika huvudmän om vem som har ansvar för vad. Vi menar att man skall lägga det här ansvaret på en huvudman och att funktionshindrade skall garanteras rätten till hjälpmedel genom en strikt och tydlig rättighetslag. Det sjunde jag vill lyfta fram är rätten att förflytta sig. Vi menar att tillgängligheten inom trafikområdet förutsätter att hela kedjan fungerar från dörr till dörr. Det innebär dels att kollektivtrafiken måste göras tillgänglig, dels att färdtjänsten behöver byggas ut. Det innebär att en satsning på att anpassa kollektivtrafiken inte kan finansieras genom att ta medel från färdtjänsten för här krävs nämligen både-och. Det är i det här sammanhanget viktigt att påpeka att förordningen från 1980 om anpassning av kollektivtrafik visar sig helt verkningslös eftersom den innehåller så många om, men så få ovillkorade bör eller skall. Det åttonde jag vill lyfta fram är tillgängligheten till hela samhället. Här finns oändligt mycket kvar att göra. Den lagstiftning vi har är helt uddlös och tillåter undantag och dispenser. Det gäller allt från handikapptoaletter och rullstolsramper till busstidtabeller i blindskrift. Vi menar att kommunerna skall åläggas att genomföra inventeringar och upprätta åtgärdsplaner när det gäller publika lokaler på allmän plats. Det skall vara genomfört före år 2005, liksom en del av åtgärderna. Det finns ingen anledning att skjuta det här på framtiden i avvaktan på tvingande lagar. Det nionde jag vill lyfta fram är behovet av en generell bred övergripande diskrimineringslagstiftning. Vi har under många år lagt fram upprepade motioner i ämnet. Vi har gjort det utifrån insikten att om vi skall skapa någon kraft bakom orden om alla människors lika värde och jämlikhet så krävs det en heltäckande lagstiftning. Då handlar det om tillgänglighet, om rätten till arbetslivet, om rätten till samhället. Nu senast möttes vi av rubriker om att ett rullstolsbundet par nekades tillträde till flera restauranger när de skulle ut och roa sig på grund av utrymmesbrist. De satt ju i rullstol. De tog plats. Det är ett av många exempel på diskrimineringen av funktionshindrade. Slutligen vill jag säga att rätten till ett jämlikt liv också inkluderar rätten till arbete. På det området har regeringen med hjälp av moderaterna väsentligt försämrat de funktionshindrades möjligheter under senare år. Det handlar om sänkta nivåer i lönebidragssystemet, om minskade bidrag till Samhall. I stället har förtidspensioneringen bland unga funktionshindrade ökat. Detta är skamligt. Fru talman! Om jag kunde skulle jag naturligtvis yrka bifall till vår motion. Men ramarna är satta och eftersom våra förslag är fullt ut finansierade är de avvisade. Men jag står naturligtvis helt bakom vårt särskilda yttrande i betänkandet.
Fru talman! Ingrid Burman säger att Vänsterpartiet vill se till att assistansreformen blir långsiktigt stabilt finansierad. Därför vänder hon sig emot att vi har låtit finansieringsansvaret för de 20 första timmarna övergå till kommunerna. Det säger hon beror på att inte alla pengar skickas med för den kostnaden. Vi anser också, vilket jag verkligen har tydliggjort här, att det är nödvändigt att den här reformen blir långsiktigt stabilt finansierad. Det är en av anledningarna till att vi har överlåtit finansieringsansvaret för de 20 första timmarna på kommunerna. Varför inte alla timmarna har fått pengar beror på det som jag tidigare har sagt, nämligen att det har visat sig att kommunerna ibland övervältrar kostnader på staten som alltså inte har med personlig assistans att göra, och då får man ta de kostnaderna själv. Det skall inte staten betala via den personliga assistansersättningen. Den skall bara komma de funktionshindrade till del, och ingen annan. Jag har en fråga att ställa till Ingrid Burman. Jag skulle vilja att Ingrid Burman förklarade för mig av vilken anledning hon kan påstå att reformen urholkas genom att finansieringsansvaret för de 20 första timmarna övergår till kommunerna. Ingrid Burman säger att det bl.a. kommer att innebära att den assistanberättigade inte längre får rätt att själv bestämma hur assistansen skall anordnas. Jag skulle vilja veta hur det kan komma sig att man ser det på det sättet.
Fru talman! Först vill jag göra tydligt att det naturligtvis är viktigt att den här reformen är långsiktigt finansierad. Ett sätt att urholka reformen är att införa en schablonersättning, vilket jag också sade från talarstolen. Det innebär att i schablonersättningen passar förträffligt de som är lagom funktionshindrade och behöver lagom antal assistenttimmar med OB ersättning. Men det passar inte för dem som behöver många timmar, som är gravt funktionshindrade och när de många timmarna läggs på obekväm arbetstid. Och då har man urholkat reformen. Det vet Kerstin Warnerbring. Hon vet att verkligheten varierar och passar ytterst sällan in i schabloner. Nu skall utskottet se över det här, och det sätter jag stor tilltro och stort hopp till. Men det tycker jag är det största misstaget man har gjort när jag tittar på det här betänkandet. Så till frågan om att flytta över ansvaret för de 20 första timmarna till kommunerna i stället för att det går via statlig ersättning direkt till kooperativ och annat. Kerstin Warnerbring vet mycket väl att det har mött stor oro bland dem som har kooperativ och som förmedlar det här eftersom man vet att det blir konflikter eller dispyter om hur man förlägger assistenttimmarna, hur man samordnar det med hemtjänst osv. Jag är helt övertygad om att Kerstin Warnerbring har haft samma samtal som jag har haft med handikapporganisationerna om det här. Man har dessutom sagt att 400 miljoner skall sparas - hör citationstecknen! Man har sagt att det skall finansieras på annat vis och att det är kommunernas ansvar.
Fru talman! Det högsta belopp man kan få i ersättning för sin personliga assistans är nu 184 kr. Det högsta belopp man kunde få tidigare var 183 kr. Det är alltså höjt med 1 kr per timme. Att schablonersättningen ställer till problem beror framför allt på att ersättning för personlig assistans skall vara individuellt knuten. Följaktligen kan man inte få ersättning för det arbetsgivaransvar som åvilar kooperativen. Det har man tidigare slagit ut på alla, och det har alltså inte varit rätt. Det här måste åligga en myndighet att göra, och följaktligen skall det här nu också ses över så att man får rätsida på det. Jag hoppas verkligen också att det görs väldigt snabbt så att det här problemet kommer ur världen, för det är ett problem. Däremot är det för mig fullständigt obegripligt hur man kan påstå att överföringen av finansieringen av de 20 första timmarna skall kunna urholka reformen. Jag får också väldigt många telefonsamtal om det här. Men till skillnad från Ingrid Burman och många andra talar jag om för dem som ringer mig hur det de facto ligger till. Det är enbart finansieringsansvaret som är överfört på kommunerna. Det kommer även fortsättningsvis att gå till så att försäkringskassorna gör utredningen. Det enda som görs med kommunerna är att man skickar en räkning dit och de får betala de 20 timmarna. Den assistansberättigade har fortfarande precis lika stor rätt att själv bestämma var någonstans assistansen skall ordnas och vem som skall göra det. Detta innebär ingen urholkning av reformen. Det gör inte heller de 400 miljonerna. Om man inte slösar bort statens pengar, finns det pengar i statsbidragen att ta till detta.
Fru talman! Låt mig först återkoppla till schablonersättningen. Det är bra att Kerstin Warnerbring liksom vi inom Vänsterpartiet tar det här problemet på allvar. Verkligheten varierar, som sagt, och lär inte fångas in i schablonersättningar. En strikt schablonersättning kommer att ställa en del grupper utanför. I frågan om att det bara är räkningen som skall skickas till kommunen vill jag säga att jag inte förstår varför man skall knyta till ytterligare en huvudman, om det är bara det som det handlar om. Bakgrunden är, som Kerstin Warnerbring själv påpekade, att man vill se till att kommunerna inte använder personlig assistans till hemtjänst och vice versa. Plötsligt har vi skapat ett system där vi blandar in fler huvudmän och där dialogen skall föras mellan flera sådana. Det är klart att det blir oro bland de funktionshindrade. Skall assistanstimmarna minskas och övergå till hemtjänst, eller hur skall det se ut? Gäller det bara att skicka en räkning, är det väl bra, men jag har själv fått en annan bild när jag talat med tjänstemän i kommunen. Det är sant att Centerpartiet och regeringen säger att kommunerna skall bidra med de 400 miljoner som vi nu plockar bort ur den statliga potten till assistanstimmarna. Vi får väl hoppas att kommunerna gör det. Det är pengar som skall användas till vård, omsorg och skola och nu också till assistansersättning, men de är inte av utskottet på något sätt öronmärkta för detta. Det skapar stor oro i varje fall hos mig och även hos stora grupper av de funktionshindrade.

Fru talman! Handikapp är ett stort område. Alla har vi väl något handikapp. Skalan är väldigt bred, men vi måste nöja oss med att hjälpa och stödja dem som har de stora handikappen, vilka dessa än är. Jag kommer i avsnittet Handikapp bara ta upp frågorna om bilstöd till handikappade, bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder och personlig assistans. Det är inte ofta som vi i Miljöpartiet är positiva till bilåkandet, men på vissa områden är bilen svår att ersätta. Så är det för många handikappade för vilka bilen öppnar en möjlighet att förflytta sig utan att behöva anlita färdtjänst. Rörelsehindrade är den grupp för vilken bilen verkligen är motiverad. 2000. Regeringen försvarar de föreslagna förändringarna med att det successivt har skett en minskning av efterfrågan på bilstödet. Det är riktigt att antalet ansökningar har minskat. Detta har regeringen tolkat så, att behovet har minskat, medan man inom handikapprörelsen gjort den tolkningen att minskningen skett på grund av att reglerna för bilstödet är så utformade att de handikappade inte har möjlighet eller råd att utnyttja detta stöd. Minskningen av antalet ansökningar har också inträffat under en tid då man haft en mycket besvärlig ekonomisk situation. Regeringen har för avsikt att göra en översyn av anslagskonstruktionen och det framtida anslagsbehovet. Vi tycker att det är olyckligt att regeringen signalerar nedskärningar i bilstödet innan den översyn som regeringen planerar genomförs. Vi tycker att vi känner igen mönstret: först nedskärningar, sedan utredning. Vi anser att man bör ta ett större grepp i den här frågan och genomföra en mer heltäckande utredning om funktionshindrades möjligheter att åka med egen bil. Möjligheten att förbättra deras frihet och rörlighet är en fråga om jämställdhet och solidaritet. Vi anser att det är viktigt att företrädare för handikapprörelsen som sakkunniga får delta i utredningen om bilstödet. I övrigt avvaktar vi utredningen och återkommer i kommande budgetsammanhang. I budgetpropositionen minskade regeringen anslaget till de kursgårdar som de funktionshindrade har för sin fritidsverksamhet. Det handlar om kursgårdar som är högt uppskattade av de funktionshindrade och deras närstående. Alla funktionshindrade har olika behov, och dessa kursgårdar har genom åren utvecklat en speciell kännedom om vad de enskilda besökarna behöver för ett optimalt deltagande i verksamheten. Vi anser att bidragen till anslagsområdet är viktigt och att de måste bibehållas på föregående års nivå. Därför tillförde vi i vårt förslag 6 miljoner kronor årligen för de kommande åren. Vi anser att det hade varit ett bättre förslag än att ta pengar från vårdtjänsten. Det är bättre att tillföra dessa pengar till hela anslagsområdet. Fru talman! När det gäller assistansreformen är det bara att konstatera att detta är en fråga som flera gånger tidigare varit uppe i riksdagen. Jag skall inte upprepa det som jag har sagt flera gånger förut och som flera har sagt här i dag. Jag skall bara snabbt föredra de yrkanden som finns i den motion från oss som behandlas i detta betänkande. Vi vill att de assistansberättigade skall ha en individuell assistansersättning. Det tycker vi är viktigt. Vi vill ha en uppföljning och en analys av kostnaderna för och värdet av assistansreformen. Detta bör ske i samarbete med brukarrörelsen. Vi anser att det bör göras en tydlig redovisning av de merkostnader som assistansreformen har medfört, där alla plus och minusposter vägs mot varandra. Vi vill att det skall vara en huvudman för assistansreformen, och denna skall vara staten.

Värderade talman! Ärade kolleger som orkar hålla ut! Under de senaste åren har det ju fattats många beslut för att göra livet bättre för de fysiskt funktionshindrade, och det är naturligtvis mycket positivt. Det är dock angeläget att följa upp hur besluten verkställs och vilka förbättringar som det har blivit i realiteten för den enskilde funktionshindrade. Vi känner oss ibland när vi har fattat våra beslut stolta och lägger dem kanske på en välpolerad hylla någonstans, men de har inget värde förrän de omsätts i praktiken så att enskilda människor kan få det bättre. saknade anpassning för rullstolsburna i bussar som går i ordinarie linjetrafik. 65 % av landets kommuner rådfrågar sällan eller aldrig ett handikappråd eller en handikapporganisation i ett tidigt skede innan ett beslut tas som rör funktionshindrade. Mer än hälften av kommunerna saknar också handikappolitiskt program. Drygt en tredjedel av dessa avser inte heller att utarbeta något program med stöd av FN:s standardregler. Jag fick häromdagen en skrift som möjligen kan förbättra de här siffrorna något. Vi får väl se hur det blir i verkligheten. Undersökningen som handikappombudsmannen gjort visar också att nästan var fjärde lokal där kommunfullmäktige håller sina sammanträden inte uppfyller minimala krav på tillgänglighet för rörelsehindrade. Detta innebär i praktiken att många funktionshindrade stängs ute från en central del av den svenska demokratin. I mindre än var tionde kommun är det möjligt för en person med hörselnedsättning att kommunicera direkt med hjälp av texttelefon med kommunens växel. Endast 35 % av kommunerna har genomfört en minimal anpassning för rörelsehindrade av sina allmänna bibliotek. 54 % av grundskolorna i landet saknar en minimal anpassning för rörelsehindrade. Nästan var tionde särskoleelev får sin undervisning utanför ordinarie skollokaler. Fru talman! Jag har tagit dessa exempel för att riktigt få oss att förstå hur verkligheten är och att det finns mycket kvar att göra för att verkligen nå de mål vi har satt. FN:s standardregler, som antogs 1993, lägger tonvikten på att personer med funktionsnedsättning skall ha samma rättigheter som alla andra. Hittills har jag kanske mest ägnat mig åt de fysiska handikappen. Men ibland verkar det som att det som inte syns inte finns. Detta är en förenkling av verkligheten. Vi har här framme från talarstolen hört ett par av ledamöterna nämna de bostadslösa. Den största procenten som tillhör den här gruppen år 1997 är faktiskt de psykiskt sjuka. Det är människor som inte har passat in någonstans i den vård som vi kan ge här i Sverige, eller den vi kan erbjuda. Jag håller med Liselotte Wågö om att det är oerhört väsentligt att även de som har osynliga handikapp får inkluderas i gruppen med rätt till personlig assistans. Vi vet att funktionsnedsättningar kan vara både fysiska och psykiska. Det är väldigt viktigt att personer inte kommer i kläm mellan olika huvudmän på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen. Begreppet klinikfärdig måste avskaffas på alla nivåer. De psykiskt sjuka är i dag den grupp som hamnat allra sämst till i samhället vad gäller bostad, utbildning och lön. Vi fick förra veckan - jag tror det var i torsdags - en rapport som visar att det också finns stora brister i medicineringen för de psykiskt sjuka. Det är också viktigt att ta med när vi ser hur Sverige har ändrat sin vårdpolicy. En annan grupp som har det väldigt svårt är de som inte hör. Möjligheterna att kommunicera genom språket är inte medfött utan utvecklas genom att vi använder det i kontakten med våra medmänniskor. De som under sin uppväxt lever i en språkligt torftig miljö får sin förmåga att använda språket eftersatt. För döva är teckenspråket mycket betydelsefullt för möjligheten till delaktighet i samhället. Det räcker inte att lärarna i dövskolorna kan teckenspråket. Eleverna behöver för sin utveckling även ha en språklig kontakt med annan personal. Det gäller exempelvis vaktmästare, skolsköterska, bespisningspersonal och elevvårdspersonal. På många dövskolor behärskar inte personalen teckenspråket. Det är negativt för alla inblandade. Målet bör vara att all personal som arbetar på dövskolor skall kunna teckenspråket. Fru talman! Svårt funktionshindrade har drabbats hårt av regeringens schablonisering av assistansersättningen, som vi tidigare hört. Med en schablon får vissa grupper för mycket ersättning medan svårt funktionshindrade inte längre klarar att anställa en personlig assistent. Regeringens försämring, vilket schabloniseringen innebär, kommer förmodligen inte att leda till någon besparing. Försäkringskassan kommer dock att få ökad arbetsbelastning. Med den schablon som utformats ifrågasätter man de svårast funktionshindrades assistansbehov. Många funktionshindrade är därför djupt oroade. Socialdemokrater och centerpartister må sedan säga vad de vill. Men det har varit en mycket stor oro inför de olika förändringarna. Vi kristdemokrater accepterar inte de nedskärningar inom handikappområdet som regeringen föreslår. Därför har vi avsatt 300 miljoner utöver regeringens förslag i årets budgetmotion. Det är inte de som bäst behöver samhällets stöd som skall betala vår statsskuld. Bördorna skall bäras av oss som orkar bära dem. Fru talman! Slutligen har vi kristdemokrater enträget påpekat att 65-årsgränsen för rätt till personlig assistent är oetisk. Jag kan inte minna mig att det finns någon sådan gräns enbart när det gäller ålder som skall göra att man utestängs från viss rättighet och viss hjälp. Fru talman! Jag blev därför mycket glad när socialutskottet hade hearingen om assistansersättningen. Socialstyrelsens företrädare Ulla Höjgård uttryckte sig så här: "Ytterligare en punkt som jag vill ta upp handlar om någonting som kanske kan tyckas främmande att ta upp i dag när vi talar om kostnader, nämligen att det i systemet finns inbyggt en 65 årsgräns som innebär att personer över 65 år inte har rätt till assistans. Socialstyrelsen föreslog emellertid i sin slutrapportering av handikappreformen att denna gräns bör slopas för dem som har fått rätt till assistans innan de fyllt 65 år. Skälet är att vi har följt upp vilka insatser samtliga som har fyllt 65 har fått därefter. För 60 % har det inneburit försämringar, klara försämringar. Vi har också räknat på hur många som i framtiden kommer att passera denna gräns. Inom en tioårsperiod handlar det om inte mer än ca 100 personer. Det skulle alltså leda till en marginell kostnad att göra denna förändring." Fru talman! Jag ställer mig bakom det särskilda yttrande som finns bifogat till betänkandet. Jag vill också ställa en fråga till den person som kommer efter mig i talarstolen. Är Hans Karlsson beredd att initiera frågan med regeringen så att Socialstyrelsens förslag och mitt förslag om att ta bort 65-årsgränsen kan bli verklighet i Sverige?

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till betänkandet 1997/98:SoU1. Under den här punkten debatterar vi omsorgen om personer med funktionshinder i perspektiv av budgeten för 1998. Det samlade anslagen under B uppgår till drygt 5 miljarder, varav drygt 4 miljarder är kostnaden för den statliga assistansersättningen. Det är en höjning med 900 miljoner från föregående år. För jämförelsens skull skall också omnämnas att Fru talman! Jag vill inledningsvis säga något om reformens betydelse för personer med svåra funktionshinder. Många har redan gjort det, men det tål att understrykas och upprepas. Dessutom vill jag ge uttryck för den uppfattningen att alla som deltar i den här debatten uppriktigt och ärligt strider för en av de viktigaste reformerna i svensk välfärdshistoria. Den 1 januari 1994 genomfördes den reform som av många svårt funktionshindrade betraktas som den mest genomgripande och mest betydelsefulla som hittills genomförts för att öka jämlikheten och ta viktiga steg på vägen till full delaktighet för funktionshindrade. Den här reformen genomfördes av den borgerliga regeringen efter en utredning som startats på initiativ av en tidigare socialdemokratisk regering och dess biträdande socialminister Bengt Lindqvist, numera verksam som FN-rapportör i handikappfrågor. Jag säger detta för att understryka att den här reformen har en mycket bred för att inte säga en total uppslutning i riksdagen och i de politiska partierna. Fru talman! Skall man vara kritisk mot något i genomförandet är det att reformen inte var finansierad fullt ut. Det är något som den tillträdande socialdemokratiska regeringen har fått ta ansvar för och reda ut. Det första hela budgetåret 1994/95 fanns exempelvis anslaget 2,5 miljarder medan kostnaden blev Parallellt med de ekonomiska bekymren att täcka upp en underfinansierad reform hade den socialdemokratiska regeringen och s-riksdagsgruppen att ta sig ur den allmänna ekonomiska kris som regeringen Bildt lämnade efter sig. Jag är övertygad om att alla i kammaren är införstådda med det dilemma det innebär att å ena sidan sänka utgifterna i statens finanser, och å andra sidan öka på kostnader när det gäller personlig assistans. Vi har klarat det, och det är jag utomordentligt stolt över. Vi har dessutom visat att vi även fortsättningsvis skall klara den här reformen. Från dessa 2,5 miljarder under hela det första budgetåret har vi i 1998 års budget anvisat drygt 4 miljarder. Till det skall då för jämförelsens skull läggas de 800 miljoner kronor som överförs till kommunerna för att klara finansieringsansvaret för de första 20 timmarna. I realiteten innebär detta nästan en fördubbling på fyra år - och detta i ett läge när de flesta andra områden fått vidkännas neddragningar. För 1999 anvisar vi 4,9 miljarder och för 2000 5,8 miljarder. Detta om något är ett uttryck för den ambition vi har att också fortsättningsvis ta ansvar för innehåll och ekonomi. Fru talman! På initiativ av Centerpartiet och Socialdemokraterna i socialutskottet genomfördes den 28 oktober en utfrågning om reformen och effekter av de förändringar som gjorts i reformen. Som ett resultat av utfrågningen avser regeringen att låta Riksförsäkringsverket utreda möjligheterna att avlasta assistansanordnare vissa kostnader förknippade med arbetsgivaransvaret. Jag är glad över den utvecklingen. Dels underlättar detta möjligheterna att i olika former bedriva verksamhet med personlig assistans, dels visar det på resultat av fruktbara diskussioner mellan företrädare för handikapprörelsen och oss politiskt förtroendevalda. Vettiga samtal kan leda långt. Fru talman! I budgetpropositionen föreslås När det gäller stödet till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar höjer utskottet anslagsposten med 4 miljoner. Finansieringen sker genom att stödet till ledarhundar behålls på nuvarande nivå, och genom att statsbidraget till vårdartjänster minskas med 3 miljoner. Utskottet anser att det är viktigt att dessa rekreationsanläggningar kan fortsätta att utvecklas. Det behövs pengar såväl till verksamhet som till investeringar. När det gäller tillvaron för personer med funktionshinder, stora eller små hinder, medfödda eller förvärvade, så är kommunernas ekonomi väldigt avgörande. Vi vet alla i denna kammare att det har varit en besvärlig situation i flertalet av landets kommuner. Den ekonomiska krisen har slagit hårt. Minskade utgifter i kommunernas kärnverksamhet har bl.a. inneburit neddragning av servicen och stödet i olika avseenden. Därför känns det mycket tillfredsställande att vi nu kan ge kommunerna en rejäl förstärkning av ekonomin. Från hösten 1997 fram till och med millennieskiftet ökas statsbidraget med 4 miljarder om året till landsting och kommuner. Det innebär en sammanlagd höjning av nivån i statsbidraget med 16 miljarder år Räknar vi samman tillskottet under dessa fyra år blir totalbeloppet 40 miljarder. Och det är egna pengar, inte lånade. Det betyder att vi varken behöver betala ränta på dem i framtiden eller tänka på att betala tillbaka lån. Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg - inte minst i dessa dagar - att Sveriges kommuner är välfärdsbärare och välfärdsproducenter i mycket stor omfattning. Finns det brister i välfärden skall dessa kritiseras och åtgärdas. Men det går aldrig att komma ifrån att den ekonomiska situationen i kommunerna är avgörande för hur samhällsservicen kan utvecklas. Kommunernas ekonomi är starkt förknippade med hur det går för Sverige och vilket synsätt som präglar regerings och riksdags förhållningssätt till den kommunala verksamheten. När det går bra för Sverige kan servicen och stödet förbättras och utvecklas. Nu går det bra för Sverige. Då anser vi socialdemokrater att det är viktigt att fylla på i kommunernas kassakistor. Då blir det också en bättre situation för personer med funktionshinder. Jag skall nu kort kommentera förslagen från oppositionen. Jag har mycket stor respekt för de förslag som vill tillföra assistansreformen mer pengar. Men mitt svar på dessa propåer är att vi socialdemokrater bedömer att de 900 miljoner vi nu tillför innebär att vi med nuvarande regelverk kan klara kostnaderna för den statliga assistansersättningen. Vi tycker att det också är angeläget att även de funktionshindrade som inte får personlig assistans kan få stöd och service. För att klara detta behövs ekonomiska resurser i kommunerna, som jag tidigare har pekat på. Dessa ekonomiska resurser tillför vi nu, både i det korta och i det litet längre perspektivet. När det gäller tolkningen av de grundläggande behoven finns det anledning att noga följa utvecklingen. Ingen av oss är nog nöjd med det sätt på vilket beslutet den 23 maj 1996 kom att tillämpas. Men att göra ytterligare förändringar kräver en noggrann konsekvensanalys. När det gäller finansieringsansvaret för de första 20 timmarna tycker jag att det finns anledning att följa utvecklingen innan man är tvärsäker på vad som är rätt och fel. Det var otvivelaktigt ett problem när kommunerna och försäkringskassorna spelade Svarte Petter om vem som skulle betala. Jag måste medge att jag har svårt att upptäcka det dramatiska i denna förändring, som blir resultatet av vårt beslut i kammaren den 8 oktober i år. Fru talman! Schabloniseringen är en annan förändring som kritiseras. Jag har respekt för de synpunkter som går emot schabloniseringen. Men det är viktigt att vi hela tiden kan söka former för hur vi sänker kostnaderna för hanteringen så att det skall bli mer till verksamhet. Med tanke på det uppdrag regeringen gett till Riksförsäkringsverket att se över effekterna av ansvaret som arbetsgivare för assistansanordnare finns det inte nu anledning att ändra schabloniseringen. Alla vet att 65-årsgränsen för assistansersättning är problematisk. Chatrine Pålsson ställde en direkt fråga till mig om detta i slutet av sitt anförande. Jag är fullt medveten om de bekymmer som 65-årsgränsen innebär. Att från den ena dagen till den andra få helt annorlunda förutsättningar att leva sitt liv är ingen bra situation. Men varken den borgerliga regeringen, som fullföljde reformen, eller den socialdemokratiska regeringen har kunnat klara en finansiering av assistansersättning efter 65 år. Vi har alla haft den inriktningen att kommunens hemtjänst skulle fylla upp där assistansen upphörde. Men det är bara att medge att det inte blir detsamma. Det är inte en egen assistent - det är den kommunala hemtjänsten, även om den är bra. Jag tycker, fru talman, att det finns anledning att pröva frågan om 65-årsgränsen när vi vet mer om hur samhällsekonomin utvecklas under de närmaste åren.

Fru talman! Jag har två frågor till Hans Karlsson. Den ena gäller bilstödet. Jag är nyfiken på hur regeringspartiet resonerar när man undantar servostyrning, automatväxling och klimatanläggning från bilstödet. Som jag ser det är detta grundutrustning som många funktionshindrade behöver, medan jag kan köra en vanligt växlad bil utan servostyrning. Om nu målet är att vi skall undanröja hindren - vad är det då som gör att de här förändringarna i bilstödet har införts? Min andra fråga handlar om det som Hans Karlsson sade från talarstolen, nämligen att när det går bra för Sverige blir det bättre för de funktionshindrade. Då hör jag just det som gör mig så orolig, nämligen att om vi skall utjämna villkoren mellan icke funktionshindrade och funktionshindrade blir det fråga om någon form av konjunkturpolitik. Det blir beroende av konjunkturer, dvs. går det bra för Sverige blir det bättre villkor för de funktionshindrade. Men det kan väl inte vara målet för handikappolitiken? Flera gånger har riksdagen och alla partier uttryckt en samsyn när det gäller att vi skall ha samma rättigheter och möjligheter som människor. Men då handlar det om att styra om medel till dem som behöver det mest! Nog har vi väl samma uppfattning i den frågan?
Fru talman! Låt mig börja med bilstödet och de förändringar som sker. Detta är ju beroende av att vi har haft utomordentligt ont om pengar, vilket säkert också Ingrid Burman har lagt märke till, under de senaste åren. Sedan sker det ju också en teknisk utveckling. Det som förr var extratillsatser i bilarna är i dag standard. Det finns skäl att göra en rejäl översyn. Det kommer också att ske en sådan framöver. Då får man titta på i vilken omfattning regelverket skall ändras med tanke på den tekniska utvecklingen. Vi kan också konstatera att det har skett andra förändringar när det gäller kostnaderna för bilar i och med att bilaccisen slopades. Det kan vi föra på pluskontot för den enskilde. Det finns alltså flera anledningar till att vi är där vi är i det avseendet. Sedan tror jag att Ingrid Burman misstolkade mig något när det gällde frågan vad som händer när det går bra för Sverige. Jag kopplade detta till den kommunala ekonomin. Då är det otvivelaktigt så att om kommunerna har en bättre ekonomisk bas att utgå från har de större möjligheter att höja kvaliteten i välfärden än om de har en dålig ekonomi. Det hjälper inte vilka ambitioner Ingrid Burman, jag och andra partier har i denna kammare, om det inte är så att det finns ekonomiska resurser att skapa den välfärd som vi alla vill åstadkomma. Därför är det så oerhört glädjande att det går bra för Sverige och att vi har utrymme att öka på ekonomin, både för funktionshindrade i form av personlig assistans och även i den kommunala ekonomin.
Fru talman! Först kan jag konstatera att visst är det standard med servostyrning, automatväxling osv. på bilar. Det har också gjort det så oändligt mycket dyrare. Det innebär att det enbart är de funktionshindrade som har pengar som kan skaffa sig en anpassad bil med hjälp av kompletterande bilstöd eftersom den bas man skall bidra med själv är så mycket högre numera. Men jag är glad att man skall se över detta. Jag tycker att det är bra. Det låter som en framkomlig väg. När det gäller frågan om jag har noterat att vi har haft litet knapert med pengar i samhället, kan jag väl säga att inte bara jag utan även Vänsterpartiet noterade det. Vi bidrog med en icke oansenlig del när det gällde att sanera det här landets budget, en övervägande del t.o.m. Det är vi ganska stolta över. Vi skall naturligtvis ha en sund ekonomi. Naturligtvis skall kommunerna ha en bra ekonomi. Men jag kan inte känna att jag och Hans Karlsson är eniga när han säger att en god kommunal ekonomi är basen för de funktionshindrades rättmätiga krav på stöd. Jag menar att det är samhällets skyldighet att i varje läge klara av de grundläggande utjämnande behoven som samhället måste tillskjuta för att funktionshindrade skall leva ett lika värdigt liv som jag har möjlighet att göra. De kan inte vara beroende av god eller dålig ekonomi. Då är det politikernas ansvar att omprioritera. Det är därför som Vänsterpartiet driver att vi måste klara mycket med rättighetslagstiftningar. Tyvärr har vi inte fått gehör för det, men handikappolitiken får aldrig bli en fråga som prövas av konjunkturella skäl.
Fru talman! Det är en rättighetslag som ligger till grund för den personliga assistansen. Det innebär också att den inte påverkas av konjunkturerna. Men under de tre senaste åren har vi upplevt att vi har haft en underfinansierad reform där vi skulle fylla på samtidigt som vi har varit tvungna att spara inom stora delar av samhället i övrigt. Det har varit väldigt påfrestande. Det tror jag också att Ingrid Burman är beredd att ställa upp på. Sedan har vi detta med den kommunala ekonomin. Om det inte finns pengar att ordna välfärd för hjälper det inte vad vi tycker och vill här i kammaren. Vi kan inte trolla med knäna. Vi kan inte trycka nya pengar. Det har prövats på sina håll, och det har inte varit särskilt framgångsrikt om man ser det över tiden. Vad vi kan göra är att se till att vi har en ekonomi i balans och att vi har en utveckling där ekonomin växer. Då får vi nya resurser att fördela. På det sättet kan vi göra välfärden bättre och mer innehållsrik. Där är vi nu, och det gör vi nu.
Fru talman! Egentligen vill jag inte polemisera med Hans Karlsson i den här frågan. Jag har nämligen stor respekt för hans engagemang och synpunkter på den här frågan. Jag vet också att vi tycker väldigt lika i de här frågorna. Jag tycker att det är litet ledsamt att vi skall behöva ha den här debatten om dessa självklara frågor. Jag har respekt för Hans Karlssons åsikter. Jag har egentligen bara en enda fråga och den gäller ett klargörande som jag vill ha. Det gäller schabloniseringen. Vi är väl ganska överens om att vi måste följa detta noggrant och se vad det innebär så att det inte blir så som vi misstänker, nämligen att schabloniseringen slår mot de som har de mest komplexa handikappen och att de inte genom den här åtgärden kommer i åtnjutande av den assistansgrad som de behöver för att leva ett värdigt liv. Karlsson att det är bra och meningsfullt med det arbete som brukarkooperativen gör? Det finns ju grupper som i dag inte själva kan klara det här med egen personlig assistans och som behöver det här stödet.
Fru talman! Jag tycker att det är bra med kooperativens roll när det gäller assistansanordnandet. Det var bra att Liselotte Wågö ställde den här frågan. Då får jag också möjlighet att säga någonting mer runt kooperativen. Den bild som målas upp ger oftast intryck av att det ser likadant ut i alla kooperativ. Så är det ju inte. Jag har kontakt med kooperativ som faktiskt är relativt nöjda med tingens ordning medan det finns andra som inte är det. Det är därför som det är så viktigt att regeringens uppdrag till Riksförsäkringsverket drar i gång omedelbart och att det dessutom inte tar för lång tid innan vi ser resultatet. Jag tror att det finns utomordentligt goda möjligheter att lösa den här frågan med den ambition som jag vet att samtliga partier i socialutskottet och i Sveriges riksdag har.
Fru talman! Jag vill först säga att jag uppskattar att Hans Karlsson här i talarstolen har sagt att han vet att det är flera partier här i riksdagen som känner starkt för handikappreformen. Det känns skönt att höra. Jag tror också på vad han säger efter att tidigare ha blivit beskylld för att bara vara ute efter politiska poänger när man engagerar sig i de här frågorna. Hans Karlsson säger också att han upplever att en del av de förändringar som har gjorts inte är helt lyckade. Därför vill jag fråga Hans Karlsson om han är beredd att ta initiativ till några återställare på handikappreformsområdet.
Fru talman! Jag är beredd att ta initiativ till återställare om det visar sig, i ljuset av den genomlysning som pågår i olika sammanhang, att det vi har gjort leder till de försämringar som en del befarar. Men det har vi inte sett ännu. Fram till dess vi har sett det, skall vi fullfölja de beslut vi har fattat.
Fru talman! Jag är också glad för den ton som Hans Karlsson alltid har när det gäller de här frågorna och att vi konstruktivt kan försöka att lyfta fram positionerna. Jag vill ställa en fråga som gäller 65-årsgränsen igen. Jag förstod på Hans Karlsson att det handlade om att vi kan diskutera det när ekonomin tillåter. Men nu var det ju så att i den utvärdering som Socialstyrelsen gjorde har man sett att 60 % har fått det betydligt sämre när man har blivit fråntagen den personliga assistansen. Jag vill fråga Hans Karlsson om det inte är meningen att man också skall vidta åtgärder när man får så klara och tydliga signaler i en utvärdering. Samtidigt säger man att man tror att det är en marginell kostnad. En viss kostnad har ju även kommunerna. Kanske finns det en form av justering mellan kommunerna och staten i sådana fall. Jag undrar om det här ändå inte är tydligt nog för att ta ett initiativ.
Fru talman! Chatrine Pålsson och jag har diskuterat 65-årsgränsen många gånger i denna kammare. Jag är medveten om det problem som den innebär för väldigt många. Kanske kan man säga att det nästan är förvånande att det inte är mer än 60 % som tycker att det har blivit sämre. Dels är det fråga om ekonomi, dels är det fråga om att verkligen noga gå till verket vid en eventuell förändring här. Det kan uppstå nya gränsdragningar. Det finns ju grupper som inte har omfattats av personlig assistans före 65 års ålder och som kanske efter 65-årsdagen raskt blir jämställda när det gäller arten av funktionshinder. Detta är inte helt oproblematiskt. Jag kan dock försäkra, Chatrine Pålsson, att vi följer frågan och att vi är beredda att gå i närkamp med den när vi har ett tillräckligt underlag och när ekonomin är tillräckligt stabil.
Fru talman! Som ett ytterligare förtydligande kan jag nämna att Socialstyrelsen har sagt att det gäller dem som har personlig assistans före 65 års ålder, vilken i dag fråntas dem på 65-årsdagen, eller någonting sådant. Jag avser alltså inte dem som inte tidigare haft stöd. Detta får man naturligtvis studera väldigt noga. Det handlar här alltså om dem som före 65 årsdagen beviljats personlig assistans. De skall få behålla densamma.
Fru talman! Törs jag fresta tålamodet denna sena timme? I så fall skulle jag vilja fortsätta med vårdfrågorna, som ju står i fokus för debatten. Trots att vårdköerna växer, trots att tecknen på sjunkande kvalitet i vården och utbrändhet hos personalen blir allt tydligare föreligger inga tecken i årets budgetproposition på ett nytänkande hos Socialdemokraterna. Man är, som framkommit i kväll, ideologiskt låst till att landstingen både skall finansiera och producera sjukvård. Allt tal om att det i dag inte finns någon ideologisk spänning mellan landstingsdriven vård och privat vård är prat. Vore det inte så skulle man ju ha tagit fasta på och diskuterat alla de förslag om en annan utformning av vårdens finansiering och produktion som kommit fram. Det gäller t.ex. den nya välfärdens HSF-modell, SNS-ekonomernas och Industriförbundets idéskisser eller vårt moderata förslag till en obligatorisk hälsoförsäkring. Man borde lyssna när vårdens företrädare och företrädare för flertalet av vårdens organisationer, närmast vädjar om en genomgripande förändring där mångfald tillåts. Men inte! En politiskt detaljstyrd vård skall det vara, trots att vården nu så tydligt visar att den inte kan uppfylla sin primära uppgift, nämligen att ge folk vård när sådan behövs. I stället för att lyssna angriper man från Socialdemokraterna och Centern förslag som faktiskt inget parti står för. Man antyder att vården med andra system inte skulle ges efter behov utan efter ekonomi och att den inte skulle vara solidariskt finansierad. Man säger också att ett system med privata vårdförsäkringar fokuserar intresset på individens hälsorisker och att solidariteten då sätts på undantag. Detta har inte ett dugg att göra med t.ex. det moderata förslaget om en obligatorisk hälsoförsäkring eller med något annat aktuellt förslag. Försäkringsförbundet har enhälligt uttalat att man inte accepterar individuell hälsobedömning för en vårdförsäkring. Samma sak klargjordes faktiskt i riksdagens särskilda vårddebatt. Nej, fru talman, detta är ett litet oblygt försök att blanda bort korten! Jag tror att vården skulle vara mycket mera betjänt av att vi diskuterade aktuella förslag som verkligen föreligger och som alltfler experter stöder, än att vi för en pseudodebatt om förslag som ingen har lagt fram. Fru talman! Få verksamheter omsätter så mycket pengar och sysselsätter så många som sjukvården gör. Nästan en kvarts miljon offentligt anställda arbetar inom vården, till en sammanlagd kostnad av ca 125 miljarder, eller 16 000 kr per invånare. 30 000 av dessa personer är administratörer. Få verksamheter berör oss mer när vi skall bedöma vad som är välfärd och livskvalitet. Sverige är märkligt så till vida att 99 % av vården är offentligt monopol. Det sägs att det garanterar att sjukvården är rättvis och tillgänglig för alla men inget objektivt talar för att offentligt styrd, finansierad och producerad vård utgör en garanti för rättvisa och tillgänglighet. Tvärtom! Fråga de gamla i vårdköerna om tillgängligheten! Offentlig vård är mindre kostnadseffektiv än privat vård. Det vet vi från bl.a. Landstingsförbundets egna undersökningar. Det offentliga monopolet leder till ineffektivitet - dvs. till mindre vård för pengarna, något som drabbar speciellt de svaga som inte kan köpa det lilla som erbjuds av andra vårdgivare och som inte kan påverka sjukvårdpolitikerna. Fru talman! Utskottsmajoriteten säger:"Behovet av vård är avgörande. Personlig ekonomi eller social status får aldrig påverka vårdens kvalitet eller fördelning". Det låter bra men i verkligheten är det är ju just det som sker! Här har människor under hela sitt liv betalat skatt för att få vård men när de behöver sådan får de inte vård. Endast den som har "penningar och känningar" kan i dag, i Socialdemokraternas Sverige, vara säker på att få vård i tid. Den lilla människan ställs i vårdkön. Ändå talar ni i betänkandet om "den enskildes rättigheter utifrån behov och inte betalningsförmåga". Fru talman! Det är, som jag sagt, tvärtom i dag och det är inte rättvist. Systemfelen är många. Köerna fortsätter att växa. Under 1997 har det när det gäller dem som har en klar diagnos och som väntat mer än tre månader skett en ökning från 12 % i april till 25 % i oktober. När det gäller dem som har en oklar diagnos och som väntat mer än tre månader har det under samma tid skett en ökning från 10 % till 18 %. Varför ifrågasätter man då inte det monolitiska landstingsystemet? Sätt i fråga de brister i ledning, effektivitet, organisation, prioriteringar och kompetens som detta system representerar! Varför vill man inte vara med om ett nationellt finansierat system med en produktion i konkurrens, med en mångfald av vårdgivare och med en riktig arbetsmarknad för de anställda? Är verkligen sättet att sköta sjukvården en uppgift för politiker? När det gäller målen - ja, självklart. Men hur är det politiskt med styrd produktion, med detaljfrågor? Att anställa en undersköterska på halvtid blir ett politiskt beslut, trots att det är i produktionen som man kan avgöra behovet. Inköp av specifik medicinsk apparatur blir politiska frågor, trots att politikerna här fullständigt saknar kompetens. Fru talman! 20 000 människor behöver gråstarrsoperation. Väntetiderna är mycket långa, ofta längre än ett år. Många ser därför inte heller efter en operation riktigt bra. Hemtjänst behövs både under väntetiden och efter operationen. Operationen kostar ca 7 000 kr. Hemtjänsten kostar i genomsnitt 14 000 kr per månad! Hur kan vi ha råd att låta bli att operera? Har vi råd med en organisation som sparar småmynt i den ena plånboken och som låter guldmynten rinna ut ur den andra? Fru talman! Vad kostar vården i produktionsbortfall och minskade skatteintäkter när det gäller sjukdomar för vilka tidiga effektiva insatser hade minimerat frånvaron? Och framför allt: Vad är den humanitära kostnaden för de svaga, för dem med de största behoven, för ett system som så illa tar till vara resurserna? Sjukvård är inget nollsummespel. Sjukvården är dynamisk. Om man effektivt tar hand om patienterna ökar samhällets totala resurser som kan användas till vård. Ändå motsätter sig Socialdemokraterna en verklig resurssamordning i hela landet efter Landstingssystemet innehåller inga incitament för att ge oss en sjukvård som svarar mot såväl medborgarnas krav som våra resurser. Vi måste byta system. Vi moderater föreslår en obligatorisk hälsoförsäkring. Jag har tidigare utförligt beskrivit en sådan försäkring. Det har också Sten Svensson gjort här i kväll. Därför nöjer jag mig med att konstatera att en sådan tar till vara resurserna och stimulerar effektivitet genom konkurrens och mångfald i producentledet. Den ger patienten makten i vården långt effektivare än någon lagstiftning genom att pengarna följer patientens val. Den ger också personalen en arbetsmarknad med möjligheter till en riktig lönesättning, samtidigt som de anställda kan etablera sig som egna, om de så önskar. Låt mig också säga, fru talman, att för oss moderater är vården för viktig för människors välfärd för att vi dogmatiskt skall låsa oss vid vår modell i varje detalj. Ingen sitter ensam inne med lösningen på alla problem som finns i vården. Det vore mycket förmätet att tro det. Därför är vi villiga att lyssna på och ta till oss vad andra tycker som vill diskutera ett system för en långsiktigt effektiv sjukvård med stabil finansiering, hög kompetens, mångfald och valfrihet. Vi är, liksom vårdens företrädare, övertygade om att det går att åstadkomma något bättre än vad vi har i dag. Fru talman! Samma fixering till landsting, monopol och politisk styrning märks också i inställningen till Apoteksbolaget och läkemedelsfinansieringen. Vi säger: Släpp det kostnadsdrivande detaljhandelsmonopolet. Inför åter ett nationellt läkemedelsförmånssystem i stället för att stärka landstingsmonopolet. Att ytterligare stärka ett monopol har aldrig kunnat visats ge ökad effektivitet eller utgöra en kostnadspress. En landstingskommunal finansiering riskerar att förstärka ojämlikheter i vården inom landet. Avskaffa receptregistret och spar därmed en miljardinvestering, samtidigt som vi slipper den anomalin att en privaträttsligt organisation sköter ett långtgående personregister. Inför en ny läkemedelsförsäkring som vi föreslår. Fru talman! Några ord också om äldreomsorgen. Vi har en bra äldreomsorg i Sverige, men alldeles uppenbart håller något på att hända som allvarligt hotar den. Rapporter om vanvård kan inte viftas bort av en aldrig så upprörd inrikesminister och tal om kommunal självstyrelse. Kommunal självstyrelse är bra för mycket men inte för att skydda den enskildes rättigheter. Den instundande julledigheten borde socialdemokraterna, i all ödmjukhet, ägna åt att begrunda att när de har regeringsmakten, makten i 22 landsting och över 200 kommuner, växer köer och börjar tecken på vanvård dyka upp. Försämrad vård inom äldreomsorgen har inget med driftform, privat eller offentlig, att göra utan om beställarkompetens och vilja att prioritera vård framför annat. Kanske kan funderingarna leda till en insikt att det är bra att kommunerna är huvudmän för äldreomsorgen, men då bör de inte vara både beställare och producent utan nöja sig med att vara kunniga beställare. Här liksom på andra håll i vården måste monopolet brytas. Samtidigt skall staten ha tillsynsansvar och skärpa sin tillsyn genom att en myndighet blir ansvarig och inte som nu två. Inför en ansvarig läkare inom det särskilda boendet, MAL, en motsvarighet till MAS. Fru talman! Diskrepansen är stor mellan vad majoriteten säger i betänkandet SoU1 om att vård och omsorg skall kännetecknas av trygghet, kvalitet och delaktighet och vårdköernas och de eftersatta åldringarnas och den tröttkörda personalens verklighet. Det djupt oroande är att socialdemokraterna inte vill vidkännas att välfärden inte enbart kan drivas offentligt med politisk detaljstyrning av monopolorganisationer och att man hellre diskuterar hur politikerna skall organisera sig i diverse regionala eller andra organ än diskuterar sjukvårdens utveckling. Med den inställningen kommer vårdens problem inte bara att kvarstå utan även accentueras. Fru talman! I övrigt hänvisar jag till vårt särskilda yttrande då det inte föreligger möjlighet till någon reservation.
Fru talman! Få områden engagerar människor så till den grad som sjukvården och äldreomsorgen. Reaktionerna blir alltid oerhört starka då ortens akutmottagning, BB eller t.o.m. hela sjukhus hotas av nedläggning. Men så är också en god och säker vård och omsorg grundbulten i ett välfärdssamhälle. Alla skall ha tillgång till den grundläggande trygghet som god vård på lika villkor ger. Det är vårt gemensamma ansvar att solidariskt finansiera denna trygghet. Det finns också i dag ett mycket starkt folkligt stöd för att sjukvården skall finansieras med skatter och avgifter. Centerpartiet avvisar bestämt det systemskifte i finansieringen som framförs av moderaterna. Sjukvård och äldreomsorg har på sistone debatterats mycket i medierna. Vi har alla upprörts av skrämmande reportage om vanvård inom äldreomsorgen. Många äldre vågar i dag inte lita på att de skall få en god och säker åldringsvård då de så småningom kommer att behöva den. Många människor oroar sig över kvalitet och tillgänglighet i sjukvården som en följd av personalbrist och överfulla sjukhuskorridorer som tidningsartiklar och TV då och då har visat. De missförhållanden som beskrivits i medierna tenderar att överskugga det faktum att vi i Sverige faktiskt har en sjukvård av mycket hög kvalitet och att vi har en mycket omfattande äldreomsorg. Men det räcker alltså inte. De missförhållanden som ändå finns är oacceptabla och måste rättas till. Inte minst är det nödvändigt med kompetenshöjande insatser, framför allt sjukvårdande sådana, inom äldreomsorgen. Men det behövs också insatser för att förbättra bemötandet inom vården. Det är också viktigt med framförhållning för att för framtiden säkra en kvalificerad arbetskraft inom vårdsektorn. Vårdyrket måste helt enkelt lyftas till den status som patienter och anhöriga kräver. Men inte heller det räcker. Vi måste slå fast att vården behöver mer pengar. Kommuner och landsting har utsatts för svåra ekonomiska påfrestningar under den period som den helt nödvändiga saneringen av statens ekonomi har pågått. Omstruktureringar och återkommande sparbeting har skapat en betydande press på personalen, och många vittnar om den negativa stress som vårdanställda upplever. Ändå har vården, tack vare kunnig och kompetent personal, i stort sett klarat att upprätthålla människors förtroende och tillit. Omställningen har inte heller bara varit av ondo. Allt är inte kolsvart. Det finns trots allt ljusglimtar. Omställningen har tvingat fram nytänkande och gett nya infallsvinklar på hur problem kan lösas. Bättre planering på sjukhusen har t.ex. lett till snabbare undersökning och vård, vilket varit till fördel för både vårdgivare och vårdtagare. Fru talman! En stark ekonomi är en förutsättning för välfärdssamhället. Att statens finanser är i ordning är därför avgörande för tillgången till en god sjukvård och omsorg. Genom Centerpartiets medverkan har nu bättre balans skapats i svensk ekonomi. Det förbättrade statsfinansiella läge som har uppnåtts måste användas till förstärkningar av landstingens och kommunernas ekonomi. Därom har Centerpartiet och regeringspartiet varit överens. Det anser däremot inte moderaterna. Deras ställningstagande i den här frågan rimmar väldigt illa mot alla vackra ord i deras motioner. Vi har i vår motion också framfört vikten av att samordna alla resurser omkring patienten. Samverkan mellan sjukvården och försäkringskassan innebär ett effektivt resursutnyttjande som kan förkorta den enskildes vårdtid och som underlättar rehabiliteringen. Till vår glädje är det också vad socialförsäkringsutskottet i dag föreslår. Vården skall alltid utgå från den enskildes intresse. Patientens ställning i vården måste stärkas. Vi anser att hög prioritet måste ges åt att arbeta bort de växande köerna. När nu ramarna för sjukvården vidgas bör nuvarande vårdgaranti utvecklas till att gälla generellt med en tydlig tidsram. Inom tre månader, anser vi, skall man ha fått anvisad operation. Vi i Centerpartiet anser också att möjligheterna att välja vårdgivare måste öka. Riksdagen har vid flera tillfällen, senast i början av juni i år, framhållit vikten av att andelen privata vårdgivare ökar. Tyvärr har det visat sig att man i verkligheten inte lever upp till riksdagens intentioner. Antalet privata vårdgivare snarare minskar än ökar. Det finns all anledning att oroa sig över den dåliga återväxten. Ett varierat vårdutbud i olika driftformer är av värde för både patienter och personal. Det bidrar till ökad tillgänglighet, till att utveckla kvaliteten och till större kostnadseffektivitet. Att återinföra den fria etableringsrätten, som Moderaterna i sin motion kräver, är däremot inte en framkomlig väg, då det skulle omöjliggöra det planeringsansvar som åvilar sjukvårdshuvudmännen. Samverkansdelegationen har av regeringen fått i uppdrag att analysera orsaker och hinder för den önskade utvecklingen att få till stånd fler privata vårdgivare. Vi i Samverkansdelegationen skall söka former för att underlätta samverkan mellan den privata och den offentligt bedrivna vården. I delegationen beaktar vi alla de synpunkter som framkommit angående ersättningsetableringar, fortsatta avtal efter 65 års ålder, stabila villkor för de privata vårdgivarna, remisstvånget m.m. Jag anser det nödvändigt att detta helhetsgrepp tas över situationen, så att effektiva lösningar verkligen kan presenteras. Därför delar jag i dag utskottets uppfattning om att i dessa frågor avvakta delegationens ställningstaganden. Betänkandet skall på fredag i denna vecka överlämnas till socialministern. Hemsjukvården är grunden för all vård. Möjligheterna att välja vård i hemmet måste därför stärkas enligt Centerpartiets sätt att se saken. Hemsjukvård handlar i växande grad om avancerade medicinska insatser och tunga vårduppgifter. Det ställer helt nya krav på vården och på anhörigas behov av att vara delaktiga i vården och få utbildning och information. Det tydliggör behovet av omtanke och respekt för den enskilda individens egna val. Vården måste alltid formas utifrån patientens och de anhörigas villkor och inte tvärtom. I detta betänkande, fru talman, behandlas också ramen för tandvårdsförsäkringen. Vi har i Centerpartiet en särskild motion angående tandvården som kommer att behandlas i ett annat sammanhang. Då vi nu diskuterar hälso och sjukvården, vill jag endast påpeka att vi anser att en ny tandvårdsförsäkring i högre grad måste täcka kostnaderna för den sjukdomsrelaterade tandvården. Jag vill också passa på att påpeka att vi i vår motion anser att den nuvarande etableringsbegränsning som gäller tandläkare skall avskaffas. Fru talman! Centerpartiet står bakom förslagen i detta betänkande. I vår hälso och sjukvårdsmotion har vi utvecklat ytterligare mål och riktlinjer vad gäller innehållet i sjukvården än de som finns i betänkandet. Några sådana riktlinjer har jag nu tagit upp här, och de finns också i vårt särskilda yttrande. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Att prioritera vården och se till att den har resurser är faktiskt något som vi verkligen har gjort. Det är inte detsamma, som en del tycks tro, som att man öser in nya, friska skattepengar i en maskin som så att säga har visat sig fungera dåligt. Då försöker man skaffa sig en bättre maskin som kan tillgodogöra sig oljan bättre, som fungerar effektivare. Jag har litet svårt att förstå Kerstin Warnerbrings ständiga avståndstagande mot en annan lösning på sjukvårdsproblemen. I er motion säger ni: "Vården skall vara lika för alla och finansieras solidariskt." Det är precis samma sak som vi säger. Ni säger: "Vården skall utgå från den enskildes intresse och patientens makt måste stärkas." Det är precis som vi säger. Ni säger: "Vem som ger vården är inte avgörande." Det är något av nyckelpunkten i vad vi säger, att vi faktiskt skall ha mångfald. Ni säger: "Olika vårdgivare stärker tillsammans den enskildes möjligheter och bidrar till att utveckla kvaliteten i vården." Det är precis vad vi säger. Jag förstår inte riktigt avståndstagandet. Man ser att det här måste göras. Man ser att vi har ett landstingssystem som inte klarat upp detta och att vi inte får en mångfald i vården. Man ser att vi faktiskt inte får en patient som stärks utan som är i händerna på landstingets politiker som fortfarande bestämmer som de själva vill om man får söka vård på annat ställe eller inte. Man kan inte ge patienten makten i vården. Då måste man ju, om man vill allt det här, rimligen säga: Vi skall ha en annan lösning med stabil finansiering, en lösning som ger mångfald och som stärker patienterna. Varför skall vi inte diskutera det i stället för det som har tagits upp här förut; demoniseringar där man påstår en massa saker som aldrig har föreslagits?
Fru talman! Det gläder mig mycket att Moderaterna har samma målsättning med sjukvården som vi i Centerpartiet. Däremot kan jag inte precis påstå att Moderaternas sätt att försöka utföra denna sjukvård kommer att leda fram till de mål som vi tydligen ändå har gemensamt. Jag har satt mig så pass mycket in i Moderaternas förslag till finansiering av sjukvården att jag kan inse att målsättningen inte kommer att uppfyllas med detta förslag. Vi anser att den enda möjligheten är att sjukvården är solidariskt finansierad. Det håller vi fast vid, och vi kan alltså inte gå in i det systemskifte som Moderaterna föreslår. Däremot finns det en hel del annat som behöver ses över. Jag har också mycket noggrant förklarat att vi i Samverkansdelegationen nu ser över en hel del olika punkter som faktiskt förhindrar att fler privata vårdgivare kan etablera sig. Det behövs för valfrihetens och mångfaldens skull, det är jag helt överens med Moderaterna om. Det är något som vi behöver. Men vi är i dag inte beredda att fatta några som helst beslut i den här frågan eller att komma med några förslag. Det är viktigt att Samverkansdelegationen verkligen får ta helhetsgreppet i stället för att man plottrar bort sig på den ena biten efter den andra. Det betänkandet kommer på fredag. Det går sedan ut på remiss. Sedan kan vi börja diskutera lösningarna på de här problemen.
Fru talman! Jag tror i och för sig inte att man behöver vänta på det för att diskutera lösningarna. För tredje eller fjärde gången under kvällen, tror jag, dyker nu det här med solidarisk finansiering upp. Så gör man det till en skillnad mot det som vi föreslår. Det råder en viss begreppsförvirring här. Jag har försökt att förklara det här många gånger förut, men tydligen duger inte min pedagogiska förmåga till att göra klart att skattefinansiering inte är det enda sättet att få till stånd en solidarisk finansiering. Man kan ha en obligatorisk försäkring. Det är precis lika solidariskt. Man tar ut avgift efter bärkraft. Det finns ingen skillnad i detta. Men det tycks vara omöjligt att förstå. Däremot ger det möjlighet att veta att pengarna går till vård. Det ger möjlighet till att patienten får makt. Det ger möjlighet att få vårdgivare i konkurrens. Detta medför de besparingar som vi har talat om. Det går att åberopa internationella undersökningar. Det går att åberopa KPP-undersökningen i Sverige. Det går också att åberopa Spri-rapporter osv. som visar att man gör besparingar på ungefär 20 % inom alla vårdområden om man får in konkurrens och prestationsersättning. Det är ju liksom litet konstigt att i övriga länder där man har detta tar man t.ex. i primärvården i snitt emot 25 patienter om dagen. I Sverige, där det inte spelar någon roll vilken takt man håller i sitt arbete, ligger vi på under 16 per dag. Vi avviker väldigt kraftigt från alla andra. Det måste ha att göra med vårt finansieringssystem och med att det här med prestationen är borttagen. Det finns massor av sådana här åtgärder att vidta för att få loss resurserna i vården så att patienterna slipper stå och köa.
Fru talman! På Leif Carlsons fråga om varför vi inte kan tänka oss den här typen av finansiering, ber jag för tids vinnande att få hänvisa till Roland Larssons replik till Sten Svensson något tidigare ikväll. Jag delar helt och fullt den uppfattning som Roland Larsson då förde fram.

Fru talman! Först en kort ursäkt till stenograferna: Det blir inget manus i dag heller - datorhaveri. Sedan ber jag att få instämma i Roland Larssons syn på debattupplägget. Somligt kommer en del partier att behandla här, somligt kommer en del av oss andra att behandla i SoU12. Skillnaden är hårfin i de yrkanden vi kommer med. Ett tydligt exempel gäller hiv. Här har t.ex. Miljöpartiet och Moderaterna en del förslag som framläggs i det här betänkandet, medan t.ex. Folkpartiet liberalerna kommer med sina förslag i SoU12. Det ger en något splittrad bild. Samma sak ser vi när det gäller tandvården. Vi i Folkpartiet liberalerna anser att dels måste vården tillföras mer resurser, dels måste vi få ett effektivare utnyttjande av de resurser som finns inom vården. Då vill jag inte på något sätt lasta den lojala personal som arbetar under ibland mycket tuffa och svåra betingelser. Det är när det gäller systemet, uppläggningen, organisationen som effektiviteten kan förbättras. Kerstin Heinemann har i sitt inlägg tagit upp dels tillskottet av resurser, dels FINSAM-projektet. Jag tänkte ta upp några andra tankegångar som vi har dels i den motion som behandlas här, dels i de yrkanden som behandlas i SoU12. De gäller att vi kan få ut mer av skattepengarna med bättre åtgärdskedja, en kedja av insatser där staten har sin roll, landstingen har sin roll och kommunerna har sin roll. Man betalar ju en summa i skatt, och för allmänheten ter sig hindren mellan de olika skatteposterna och flödet av pengar mellan de olika posterna ganska obegripligt. Jag skall ta några exempel på ett sådant samspel. SBU är ett statligt organ som tar fram förslag om effektivast möjliga behandling av olika hälsoproblem. Men förslagen skall ju inte bli hyllvärmare - de måste omsättas i konkret, praktisk handling. Här finns ett glapp. När det gäller behandlingen av högt blodtryck finns det en halv miljard i besparing att hämta om SBU:s rekommendationer används fullt ut i vården. Det finns exempel även från andra hälsoproblemområden, t.ex. ryggont. Jag kan gå över till Läkemedelsverket och dess rekommendationer om läkemedelsanvändning - här inbegrips också användning av provförpackningar av läkemedel. Om man alltid använde provförpackning när man första gången sätter in läkemedel på en kroniskt sjuk person skulle mycket vara vunnet. Om Socialstyrelsens kvalitetssäkringssystem konsekvent användes ute i vården, om läkarna fick tid och möjlighet att självkritiskt granska sitt eget arbete, skulle vi också ha pengar att hämta. Problemet med alla de här förslagen är att vi inte har de exakta prislapparna. Vi kan inte säga hur stora besparingarna blir om vi tillvaratar de kloka förslag som kommer från SBU och andra statliga instanser. Det gör att man inte kan plocka in dem som budgetalternativ i ett sådant här betänkande, utan man flaggar för att det här behöver göras. Jag kan ge fler exempel. Ta t.ex. Folkhälsoinstitutets insatser när det gäller tobaksinformation och alkoholinformation. Om man tog till vara alla de förslagen skulle man spara miljardbelopp. Och det handlar inte bara om en eller annan miljard, utan åtskilliga miljarder. Om Folkhälosinstitutets rekommendationer när det gäller tobaksinsatserna togs ad notam skulle man kunna få ned hälso och sjukvårdsnotan med 7 miljarder. Vi har också problemet med hamstring. När man har passerat högkostnadsskyddets övre gräns finns naturligtvis ett incitament att utnyttja den situationen. Det behöver vi också titta närmare på. Om jag är rätt underrättad finns det ett projekt inom Socialstyrelsen som går in på det här. Men det är då viktigt att vi här i riksdagen men också inom landstingen, som får läkemedelsansvaret fr.o.m. 1 januari, tar till vara de iakttagelserna. Det kan hända att vi här i kammaren behöver ändra en och annan paragraf. Leif Carlson och Kerstin Warnerbring förde här en diskussion kring landstingens vara eller icke vara. Från Folkpartiets sida vill jag säga att vi naturligtvis står fast vid den solidariska finansieringen. Vi finner ingen anledning att ändra på landstingens ansvar. Däremot kan man säga mycket om rollfördelningen mellan landstingen och vårdutförarna. Det är viktigt att man skiljer mellan den politiska rollen, det politiska ansvaret, och det ansvar de har som har att utföra vården i den mera patientnära relationen. När man tittar på andra länder undrar man om det skulle göra så stor skillnad om det politiska ansvaret flyttades till den statliga nivån eller till den kommunala nivån. Jag tror inte det. Det finns andra åtgärder som skulle bidra till en effektivare vård - jag har exemplifierat med några - men också till en mänskligare vård. Människor skulle få vård tidigare, det skulle bli resurser till dem som i dag köar alldeles i onödan och som samtidigt drar andra resurser. Någon tog här upp starroperationerna. När man inte ser kräver man hemtjänst i större utsträckning än när man har en bra syn. Därför är det här köandet onödigt både från mänsklig synpunkt och från hälsoekonomisk synpunkt. Klockan drar i väg, och det är sent på kvällen, så jag tror att jag nöjer mig med detta. Jag vill bara understryka att den här debatten blir litet egenartad. 20 november. Jag vill då hänvisa till det särskilda yttrande som vi har fogat till det här betänkandet.

Fru talman! Jag tänker närmast följa upp Leif Carlsons inledning och göra en litet mer ideologisk betraktelse. Det har nu blivit ett rätt stort intresse för HSU 2000:s kommande slutbetänkande, som skall handla om styrsystemen inom sjukvården - hur sjukvården skall styras framöver. Vi har sett en del aktuella inlägg på DN Debatt. Olika fackliga företrädare har ställt krav på en viss inriktning av förslagen. På samma sätt tolkar jag Leif Carlsons inlägg. Han vill ha sin prägel på de förslag som är tänkta att komma nu framöver. Det har under de senaste åren förekommit en mängd trender inom sjukvården där olika s.k. styrsystem har lanserats. Det har varit beställar och utförarsystem, köp-sälj-system, DRG och olika modeller som Bohusmodellen, Dalamodellen och Stockholmsmodellen. Gemensamt för dem är att man har velat föra in ekonomiska incitament i vården, men resultaten har blivit ekonomiska fiaskon. Nu lanserar Leif Carlson några nya idéer. Nya välfärden har några idéer, Industriförbundet har förslag och SNS har tydligen tagit fram några förslag. Det är många ekonomer som tror att de begriper sig på sjukvården. Men jag har varit med så pass länge i sjukvården - i varje fall över 20 år - att jag vill vara fräck nog att påstå att det inte är någon som begriper sig på sjukvården i Sverige. Jag tror inte det. Det är ingen som har helhetsgreppet. Sjukvården är ju det mest komplexa system vi har i landet. Jag tror det är en barnlek att bygga ett JAS flygplan i jämförelse med att styra svensk sjukvård. Anledningen är ju ganska enkel. Det handlar om kunskapsproduktion, om ett lärande och om en ständig utveckling. Det handlar om komplicerade samarbetsmönster där mängder av olika yrkesgrupper är beroende av varandra och där det hela tiden händer saker. Jag tror inte att det är så där enkelt att gå in och styra med något slags ekonomiska metoder. Jag tror att det system med landsting som vi har i Sverige är väldigt bra. Landstingen är demokratiskt styrda. De kom till redan 1862 i det här landet. Deras uppgift var från början valkorporationer. I början var det små organisationer. De anställde någon länsdetektiv och litet sjukvårdspersonal. De hade kanske 5-10 anställda de första åren. Men sedan kom folket på att det fanns gemensamma behov över kommungränserna och att landstingen kunde ta hand om sjukvården. Det blev den naturliga utgångspunkten för landstingen. Sedan har verksamheten vuxit under tiden. Alltfler privata läkare har också anslutit sig till landstingsorganisationen. Det fanns många fler privata läkare förr. De anslöt sig därför att de såg att det var praktiskt och bra. De fick en bra lön, de fick resurser för att skaffa maskiner och utrustning och det som behövdes för att bygga upp sjukvården. Jag tror inte att man har insett att det traditionella gamla styrsystemet med folkvalda politiker som fördelar resurser efter bästa förmåga har stora ekonomiska fördelar jämfört med s.k. professionell styrning. Politiker kan se helheten på ett annat sätt än vad företrädare för den s.k. professionen kan göra. De kan slita tvister och lösa lokaliseringsfrågor, och dessutom kan de skapa legitimitet åt både populära och obekväma beslut. De kan vara både hjältar och spottkoppar, ibland på samma gång. Vi menar att även fortsättningsvis bör sjukvården styras på ett demokratiskt sätt med folkvalda politiker som ytterst ansvariga. Vi avvisar de mer eller mindre märkliga ekonomiska experiment som förekommit i svensk sjukvård de senaste åren. Däremot välkomnar vi den senaste trenden som säger att vården skall vara kunskapsstyrd. Patienternas förväntningar, nya kunskaper och goda resurser kan skapa en bra grogrund och drivkraft för den högklassiga svenska sjukvård vi vill se. Men den skall vara demokratiskt styrd för att garantera allas rätt till en bra sjukvård. Jag vänder mig också mot en del andra inslag i Leif Carlsons argumentering. Han säger att det är monopol. Jag upplever inte landstingen som monopol. Vi har ett tjugotal landsting och ett par stora städer. Jag upplever att de är väldigt olika. Det är olika traditioner i olika landsting, och inom landstingen förekommer stor frihet. Jag upplever ibland att det är klinikcheferna som styr. Det finns något uttryck om att 80 % av alla beslut inom svensk sjukvård fattas av klinikcheferna, av chefsläkarna. Det är nog närmare sanningen. Varje klinikchef är kung över sitt revir. Det förekommer en väldig mångfald inom svensk sjukvård. Det förekommer också konkurrens, men en sund konkurrens. Man tittar på varandra, man sneglar på varandra, man vill vara bäst. Det är en naturlig drivfjäder, som jag tycker att vi bör uppmuntra. Vi bör uppmuntra bra idéer. Jag tror att när vårdfacken och de som är ute i debatten nu kräver privatisering är det egentligen något annat de är ute efter. Jag tror att de är ute efter demokratisering. De vill ha större inflytande på sin arbetsplats, över sina beslut. Det visade sig också efter ädelreformen att på de ställen där man bytte huvudman, där man lät personalen ta hand om det nya har det blivit bra resultat. Man kan inom ramen för det system vi har i dag utveckla det. Är det systemfel får man lösa det inom det befintliga systemet. Jag tycker att monopol inte stämmer in på svensk sjukvård. Det är väsensfrämmande att föra den typen av resonemang. Monolitiska system t.ex. - vad är det? Jag skall avrunda med att återigen vända mig till Leif Carlson. Han tog upp apoteksregistret och sade att det skulle vara en miljardinvestering. Det stämmer ju inte. Det är ingen miljardinvestering. Receptregistret skall byggas upp inom Apoteksbolagets egen verksamhet, inom befintlig ram. Det har man klart sagt ifrån. Dessutom är syftet att tjäna pengar, att spara pengar. Det är att tidigt upptäcka biverkningar, att få en effektivare läkemedelshantering, att kunna utmönstra värdelösa läkemedel och i stället satsa på det som är bra. Det är själva tanken med receptregistret. Det är att få en bättre kvalitet, en kvalitetssäkring. Jag tycker att om ni tar det till intäkt för en miljard i skattesänkningar eller vad ni nu skall använda dem till så är ni litet fel ute.

Fru talman! Låt mig först hålla med Stig Sandström om en sak som jag också framhöll väldigt noga i mitt inlägg. Jag håller med om att ingen har en total överblick över sjukvården eller kan säga att han kan hela sjukvården, och därför måste man vara öppen. Jag inbjöd ju faktiskt också till diskussion om hur vi skall göra, för det här är besvärligt. Jag kan upplysa Stig Sandström om att de SNS ekonomer som han nämnde inte har huggit till med något. I sju år hade man drivit ett projekt med nationella och internationella experter för att se hur man skulle lösa just finansierings och produktionsproblemen inom sjukvården. Och då hamnade man inte inom dagens landstingssystem, som med alla andras utom Stig Sandströms mått mätt ändå måste anses vara ett monopol. Det finns ingen annan arbetsgivare att gå till. Vården produceras på det sätt som bestäms av landstingsförbunden som är sammanknutna i en egen organisation. Där bestämmer man hur man skall göra. Där kan jag om jag vill göra vård på något annat sätt inte gå till ett annat ställe. Där kan man bestämma om folk får söka till en annan vårdanstalt eller inte. Det är ett monopol. Det är ett produktionsmonopol, och det är ett finansieringsmonopol eftersom man har skatteuttagningsrätt. Förvisso skall politikerna, som jag också sade, ha inflytande på vården. Men det skall vara på målen, på innehållet och på vad vi satsar totalt i samhället. Hur produktionen skall drivas skall inte vara en politisk uppgift. Det är en uppgift för professionen att göra det. Det skall göras i mångfald och i konkurrens med varandra så att man hela tiden har den sporre som faktiskt finns i detta. Men det gör man mot de uppställda målen och under den kvalitetskontroll man har. Det kan aldrig bli fråga om att man går utanför de politiskt ställda målen i det fallet. Men vi måste nyttja det som kan göra att vården blir effektiv och billig.
Fru talman! Låt mig börja med det här med monopolarbetsplats och att det är vi politiker som styr och ställer. Det är säkert många av oss här som har jobbat inom landstinget. Men vi går som politiker inte några anställningsärenden. Det gäller möjligtvis en landstingsdirektör och den typen av befattningar. Men i övrigt fungerar det ju självständigt. Det finns massor av arbetsplatser inom sjukvården med särskilda personalhandläggare. Så man kan gå till många ställen om man inte får jobb på första platsen. Jag skall inte ta upp så mycket, utan bara säga något om finansieringen. Man kan diskutera olika metoder. Det tycker jag är intressant. Jag har ingenting emot det. Men jag tror att vi också skall försöka se helhetsbilden, hur hela sjukvårdssystemet som vi har haft i Sverige har vuxit fram, vilken bakgrund det har och vilket värde det kan finnas i det hela. Den kanske viktigaste rollen för oss politiker, som jag tycker ibland nonchaleras, är att skaffa fram pengar till sjukvården. Det gäller oavsett om vi är landstingspolitiker, kommunpolitiker eller riksdagspolitiker, och det är inte någon lätt uppgift. Vi måste inför befolkningen motivera att det behövs pengar. Jag blir litet störd när man hela tiden angriper politikerna för att tala i egen sak. De har ambitionen att få fram de resurser som behövs för att hjälpa människor.
Herr talman! Landstingssystemet har haft sin tid, men tiderna har ändrats, och vi kan inte hänga fast vid något som vi ser fungerar allt sämre. Vi måste hitta en annan lösning, och det är en sådan som vi försöker diskutera fram. Jag är inte så negativ som Stig Sandström mot de försök som har gjorts med beställar/utförarsystem och köp-sälj-system. Det är bara så att de systemen inte kom att genomföras fullt ut. Politiker gick in litet räddhågat och stoppade upp utvecklingen, så att det blev ojämna förhållanden på köp-sälj-sidan, och man hade dålig kompetens på beställarsidan. På många ställen har det fungerat mycket bra, men det har tyvärr på andra ställen blivit illa skött. Jag vill vidare beträffande frågan om apoteken säga följande, eftersom jag tycker att Stig Sandström skall ha ett svar. Man säger från Apoteksbolaget att det kostar en miljard att utveckla det datasystem som behövs. Det är den uppgift som man där lämnar. Om man genomför det inom sina egna ramar, kan denna miljard användas på annat sätt. Stig Sandström! Det här systemet är uppbyggt för att man skall veta vem som har betalat vad. Om jag handlar på ett recept i Uppsala och är skriven i Vimmerby, skall man där veta att pengarna skall föras över dit. Det är fråga om ett rent administrativt kontrollsystem för överföring av pengarna till landstinget i stället för att ha dem kvar i staten. Detta kostar en miljard, som kunde användas bättre.
Herr talman! Kvällen är sen, och det blir fler tillfällen att diskutera med Leif Carlson. Jag nöjer mig med detta.

Herr talman! Jag som gärna betalar skatt vill börja med en fråga till Leif Carlson: Vad är skillnaden mellan en obligatorisk försäkring och en skatt? Det har jag litet svårt att förstå. Jag har sedan flera år tillbaka varit kritisk till utvecklingen inom hälso och sjukvården. Det har varit år av centralisering och återkommande besparingar, förändringar och anpassningar. Detta har slitit hårt på personalen inom vården, eftersom den inte kunnat se något slut på dessa ständiga förändringar och återkommande besparingar. Personalen har inte på många år haft någon riktig arbetsro. I många landsting har befolkningen rasat över de hårda besparingar som drabbat de lokala sjukhusen, och ofta har den lagt skulden på landstingspolitikerna för att dessa har fått underskott i sin verksamhet. Det har också många gånger framstått som om landstingspolitikerna misskött ekonomin och som om vårdenheterna misskött sig. Alla vet inte att en stor del av ansvaret för besparingarna faktiskt ligger på riksdag och regering. Det har också retat många att nyrenoverade avdelningar lagts ned fastän det funnits behov av vårdplatserna och verksamheterna har varit bra. Också detta har upplevts som ett resursslöseri. Beslut har genomförts med motiveringen att man skall göra förbättringar, men befolkningen och de anställda har bara sett besparingar och försämringar. Akutverksamhet och förlossningsverksamhet har försvunnit från många mindre sjukhus. Efter Socialstyrelsens uttalande om att ett sjukhus bör ha 1 000 förlossningar per år för att ha förlossningsverksamheten kvar finns nu risk för att många fler sjukhus mister den verksamheten. Överallt har den ledstjärna som påverkat besluten varit besparingar, och besparingsbesluten har framför allt drabbat personalen. Enligt uppgift som vi från utskottet fick när vi besökte Landstingsförbundet skulle 75 000 arbetstillfällen ha försvunnit från landstingen under 90-talet. Också inom den kommunala vården och omsorgen har det försvunnit en stor mängd viktiga och nödvändiga arbetstillfällen. Samtidigt med besparingarna och personalminskningarna kom tystnaden. Personalen vågade eller ville inte protestera. Man var rädd för att dess huvuden skulle rulla, om man framförde kritiska åsikter. Jag har mött överläkare som berättat om oacceptabla förändringar som de tigit om därför att de varit rädda om sina jobb. Med jämna mellanrum har chefspersoner inom vården klivit av sina jobb med motiveringen att de på grund av besparingarna inte längre kan ta ansvar för vården. Herr talman! Den personal som under många år tigit, slitit och många gånger mått dåligt på grund av sin arbetssituation börjar nu kliva fram och protestera. Ofta mår man dåligt över att man inte kan ge den omsorg som patienterna behöver, och det beror i första hand på personalbrist. I förra veckan hade jag kontakt med personal vid ett servicehus i Bjuråker i Hälsingland. Där skall man reducera den redan knappa personalstyrkan. Det har medfört att personalen känner att smärtgränsen är passerad. Man säger att man inte orkar längre. Man kan inte längre ställa sig bakom den vård som ges. Nu får det vara nog, säger man. En del av personalen där vill inte längre jobba kvar. Man har därför besökt arbetsförmedlingen för att försöka hitta andra jobb. Samtalet fick mig att tänka på de s.k. Perssonpengarna, och jag ställde därför en fråga om det. Svaret var att det när Perssonpengarna aviserades sades att det inte skulle bli några fler personalminskningar. Det hoppet har dock redan gått förlorat. De här pengarna räcker tydligen inte till för att bromsa avskedandena. Jag ringde då till kommundelskontoret och frågade om Perssonpengarna. Det svar som jag fick var: Här talas det aldrig om några tillskott - här handlar det bara om besparingar. Herr talman! En stor del av de negativa förändringar som skett i landsting och kommuner beror på beslut som fattats här i riksdagen. Så har t.ex. det generella statsbidraget till landstingen minskat. Dels har skatteunderlaget för både landsting och kommuner kraftigt försämrats genom egenavgifterna, dels har den höga arbetslösheten påverkat skatteunderlaget. De s.k. rejäla extraresurserna eller Perssonpengarna till kommunsektorn har visserligen förbättrat situationen och hindrat det värsta raset, men de har inte lyckats stoppa uppsägningarna. Det har jag fått flera bevis för. Kanske kan man från regeringspartiet berätta om något ställe där man ökar personalstyrkan och börjar nyanställa. Herr talman! Vi i Miljöpartiet anser att man har råd med vård. Vi vill därför göra extra satsningar på vård och omsorg. Jag vill avsluta med att upprepa vad jag sagt tidigare i dag: Vi vill förstärka resurserna för landsting och kommuner. Vi vill att det som orsakar vård skall bidra till finansieringen. Vi vill överföra pengar från arbetsmarknadsåtgärder till riktiga jobb i vårdsektorn. På tal om riktiga jobb får jag ibland en känsla av att många tycker att alla jobb utom de som finns i den offentliga sektorn är riktiga jobb. Den uppfattningen har inte jag. 55-plusjobb? Är de verkligen billigare än jobb inom den offentliga sektorn? Hur har vi råd med Kalmarmodellen? Är den verkligen billigare än att ha kvar de ordinarie jobben inom vårdsektorn? Jag funderar också på hur vi har råd att betala alla de arbetslösa som egentligen vill men inte får jobba.
Herr talman! Jag måste naturligtvis svara på Thomas Julins direkta fråga. Han frågade om vad det var för skillnad på en avgift i en obligatorisk försäkring och en skatt. Jag kan förstå frågan. Det kan man ofta behöva förklara. Skillnaden är att en skatt inte kan specialdestineras. Landstingsskatten går även till annat än vad människor tror. De tror att den går till vård, men ungefär 30 miljarder går till annat. Det är säkert i och för sig mycket välbehagliga och välmotiverade saker. Men det visar att landstingen inte har kunnat prioritera. När man har människor som dör i hjärtoperationsköer och människor som är plågade på annat sätt ändrar man inte prioriteringarna och för över medel från annan verksamhet. Man kan inte specialdestinera. Människor vet inte vad pengarna går till. En avgift är däremot specialdestinerad. Den kan destinera precis till det som man säger att den skall vara till. Riksdagen kan fastställa avgiftens storlek, vad den skall gå till, vårdens innehåll och hur stor den skall vara. Sedan är det andra godkända producenter som med den av riksdagens bestämda vårdavgiften bedriver vården. Då vet man att pengarna går till vård. I dag är det inte på det sättet. Landstingen är dåliga prioriterare. Vi skulle inte ha länsbiokonsulenter och sponsring av Vattenfestivalen om man tog hänsyn till att människor faktiskt inte får vård i tid.
Herr talman! Såvitt jag förstår skulle det egentligen räcka med att man öronmärkte skattemedel. Det skulle få samma effekt.
Herr talman! Problemet är just att vi i Sverige inte kan öronmärka skattemedel på det sättet. Det är rent praktisk-tekniskt en bättre lösning att man har en avgift. Men jag håller med Thomas Julin om att det är en teknikalitet vad man kallar det för.

Herr talman och värderade kolleger! Det har debatterats en hel del om vård och omsorg. En del talar om organisation, och andra talar om skatteprinciper. Jag tror att vi måste komma till ett läge där vi konkretiserar oss litet mer. Den här hösten har det pågått en mycket angelägen debatt om sjukvård och äldreomsorg i vårt land. Vi har fått se hur vanvård drabbar människor inom olika områden. Jag vill inledningsvis säga att det inte handlar om huruvida det är offentlig eller privat vård, utan det handlar om den vård man får. Det finns tyvärr vanvård inom båda delarna. Riksdagens särskilda debatt onsdagen den 5 november är uttryck för den politiska vikt man ändå ser i dessa frågor. Det finns inga enkla lösningar på alla problem. Men det får inte hindra att vi aktivt ställer frågor och söker finna de åtgärder som måste vidtas för att skapa den trygghet i sjukvården som vi alla eftersträvar. Grundläggande för oss kristdemokrater är att sjukvården kan garantera varje patient värdighet i vården. Vi vill därför införa en värdighetsgaranti. Ni har hört både vår partiledare Alf Svensson och många andra kristdemokrater tala för den. Vi tycker att det skall vara en form av utvidgad vårdgaranti för att få helhet i vården. Att stärka patientens ställning handlar inte enbart om avgifter, väntetider, tillgänglighet, ökade valmöjligheter, krav på tydlig information m.m. som går att mäta på enkla sätt. Vårdkvalitet och tillgänglighet måste gälla också för dem som inte kan ta för sig och dra nytta av patienträttigheterna. I annat fall riskeras att löften om patienträttigheter bara blir tomma ord, en reform för de starka. Vad det ytterst handlar om är att kvalitetssäkra vården. För att kvalitetssäkra och få helhet i vården vill vi införa en värdighetsgaranti i form av en utvidgad vårdgaranti. Den skall omfatta såväl medicinsk kvalitet som omvårdnadskvalitet. Frågor om patientens delaktighet i sin egen vård, personlig integritet och respekt för den enskilde liksom tid för omvårdnad och tid för möten mellan människor måste bli centrala delar i en värdighetsgaranti. Exempel på det vardagliga som måste lyftas upp i ljuset och bli självklarheter är att ingen patient skall behöva ligga och vänta innan en blöja med avföring eller urin byts. Det skall finnas tillräckligt med personal för att mata och hjälpa till med att dricka, så att rapporter om att patienter drabbas av undernäring och törst får ett slut. Det skall finnas tillräckligt med personal så att varje patient får känna sig ompysslad, observerad och personligt tilltalad några minuter varje förmiddag och varje eftermiddag. Herr talman! En förutsättning för att denna vårdgaranti skall fungera är att det finns resurser tillgängliga, både mänskliga och ekonomiska. Förutom de synpunkter jag ovan skisserat som motiv för ett politiskt beslut om en värdighetsgaranti vill jag peka på ett antal områden inom hälso och sjukvården som måste åtgärdas. Vi måste skrota begreppet klinikfärdig. I gränslandet mellan sjukvårdens ansvar och socialtjänstens får det inte finnas stelbenta gränser som drabbar patienten. Där måste alltid finnas utrymme för flexibla och individuella lösningar för att tillförsäkra patienten trygghet. Patienten skall garanteras att det alltid finns någon som tar ansvar så att ingen hamnar mellan stolarna. För att kunna sätta patienten i centrum är det nödvändigt att skrota begrepp som klinikfärdig och medicinskt färdigbehandlad. Det synsätt som följt i spåren av en alltför ekonomifixerad sjukvård måste ersättas av behovsstyrning och värdighet. Herr talman! De flesta patienter ser det personliga mötet mellan sjukvårdspersonal och patient som det allra viktigaste. Samtidigt visar det sig att sjukvårdspersonalen ägnar en allt mindre del av sin tid åt den direkta patientnära vården. En förändring måste ske så att mer tid kan ägnas åt mötet mellan sjukvårdspersonal och patient. Alltfler administrativa uppgifter läggs på läkare och sjuksköterskor. Detta är en misshushållning med den medicinskt utbildade personalen. Bara för att en läkare är en skicklig kirurg behöver det inte innebära att han eller hon därmed också är den lämpligaste administratören. Vi vill att sjukvårdspersonalen skall göra det som den är bra på och har utbildning för, dvs. vårda. Vi kristdemokrater kan inte acceptera att medborgare får stå tillbaka på grund av ålder eller samhällsnytta. Det är när vi blir gamla som vi behöver mest vård samtidigt som vi vet att de äldre blir allt fler. Risken finns att neddragningar i vården främst drabbar de äldre. Därför är satsningar på geriatriken helt nödvändiga. Vården vid livets slut måste präglas av värdighet, omtanke och respekt för patienten. Rätten till smärtbehandling skall vara en självklarhet, liksom en god och professionell omvårdnad. Vården skall organiseras så att det blir naturligt för anhöriga att vara tillsammans med patienten den sista tiden. Eftersom många trots allt lever ensamma måste vårdpersonalen ha tid att vara hos patienten. Mänsklig närhet är oerhört viktig och kan inte ersättas av något annat. Principen skall vara att ingen skall behöva dö i ensamhet. Varje teknisk landvinning måste analyseras i förhållande till dess etiska konsekvenser. All vård och behandling måste fortlöpande utvärderas så att den vård som ges har dokumenterad nytta och att rätt vård ges på rätt sätt. Vården präglas i dag av alltmer högteknologi, vilket bör leda till ett bättre omhändertagande. Högteknologi kan dock aldrig ersätta nödvändiga satsningar på mänsklig omvårdnad och omsorg. Därför måste sjukvården sätta omvårdnad före tekniksatsningar. Herr talman! Avslutningsvis vill jag återigen påminna om det särskilda yttrande som finns fogat till betänkandet. Jag beklagar också att den här strukturen ger en något avslagen debatt.
Herr talman! Jag är litet nyfiken på den där värdighetsgarantin. Jag känner nämligen igen mycket från Vänsterpartiets motion av det som Chatrine Pålsson tar upp. Men jag har inte lyckats hitta någon motion från Kristdemokraterna i den här frågan. Jag skulle gärna vilja vara med i de här resonemangen. Jag undrar också hur mycket det hela kostar.
Herr talman! I Kristdemokraternas motion har vi inte utvecklat detta fullt lika tydligt. Konkretiseringarna har så att säga kommit efter det att vi utvecklat innerkärnan. Jag och andra kristdemokrater har upplevt så många gånger att det inte duger med svepande formuleringar och mål. Vi måste konkretisera oss. Vi tror att värdighetsgarantin, med alla de egentligen självklara kraven som en patient bör kunna ställa gentemot sjukvården, gör att detta blir konkret. Jag tror att Stig Sandström och jag kan komma överens om en värdighetsgaranti, och jag hälsar fler partier välkomna till ett samarbete kring att konkretisera oss för att nå målen.

Herr talman! För en timme sedan började nattpersonalen tjänstgöra i sjukvården. Tydligen skall vi även här i riksdagen debattera sjukvården nattetid. Alla som sysslar med detta vet att en väl fungerande hälso och sjukvård prioriteras mycket högt av alla människor. Det visar alla undersökningar som görs om hur människor prioriterar olika saker här i samhället. Man kan konstatera att det med ett undantag finns en betydande samsyn kring resurserna till vården och efter vilka principer vården bör organiseras. Det framgår av bl.a. detta betänkande från socialutskottet, och det framgår också om man studerar skiljelinjerna i landstingspolitiken i Sverige. Skillnaderna mellan hur de politiska partierna vill fördela sjukvårdens resurser är egentligen ganska små om man betänker att det sammanlagt handlar om ca 125 miljarder kronor. Så mycket kostar sjukvården. Men ingen regel utan undantag. Ett parti, Moderaterna, säger sig vilja ha en försäkringsmodell i stället för skattefinansieringen. Detta trots att internationella jämförelser gjorts där slutsatserna är att vi bör slå vakt om den svenska modellen. Moderaterna bortser helt från de problem man har i länder som valt en försäkringslösning. Det låter på Leif Carlson som att alla patienter är nöjda och all vårdpersonal nöjd i länder med en sådan lösning. Sanningen är ju i stället att varje land, oavsett vårdsystem, har en aktiv sjukvårdsdebatt dessa dagar. Detta beror helt enkelt på att alltfler äldre samt nya behandlingsmöjligheter gör att man av helt naturliga skäl har en kostnadspress i vården. Ett parti, Moderaterna, vill ta bort landstingen. Man frågar sig hur det demokratiska inflytandet och kontrollen skall ske i Moderaternas Sjukvårdssverige. Eller skall vi inte ha något demokratiskt inflytande? debattera om en akutverksamhet hotas någonstans på något sjukhus? Eller vart skall man vända sig om man vill diskutera resurserna till en viss vårddisciplin? Jag tycker att Moderaterna ger en vulgärbild av den landstingsverksamhet vi har kring sjukvården i Sverige. Å ena sidan säger de att politikerna - Leif Carlson sade det helt nyligen - sysslar med detaljstyrning i form av beslut om hur man inrättar en halv sjukskötersketjänst. Leif Carlson! Detta är verkligen en vulgärbild av hur det fungerar i ett svenskt landsting. Jag har viss erfarenhet av hur det fungerar där. Den andra vulgärbilden av landstingen är att om de inte sysslade med allt annat som de sysslar med skulle det finnas otroligt mycket resurser till sjukvården. Moderaterna hade ju ett visst inflytande i svenska landsting under 1991-1994. Det kanske var litet svårare när man kom i majoritet än vad det är från riksdagens talarstol att ta bort alla pengar från kulturen och från trafiken. 85 % av landstingens resurser går faktiskt till vård, 5-6 % går till utbildning av vårdpersonal - det kan man väl orimligen tänka sig att ta bort - och sedan har man några få procent kvar. Men de räcker långt ifrån till att finansiera den utökning av vården som behövs. Det demokratiska inflytandet måste garanteras på något sätt. Om det sedan heter landsting eller något annat är inte det intressanta. Men något demokratiskt inflytande måste väl ändå finnas, Leif Carlson? Ett parti - återigen detsamma, Moderaterna - gör en helt annan bedömning när det gäller de ekonomiska ramarna för sjukvården och omsorgen. Man föreslår att kommuner och landsting skall få en betydande minskning av statsbidragen, dvs. de får klart mycket mindre pengar att röra sig med år 2000 jämfört med vad regeringens förslag innebär. Samtidigt kan man konstatera att Moderaterna, bl.a. Leif Carlson, i samband med HSU 2000:s studier och analyser av vårdens framtida resursbehov instämt i följande: om det skall vara möjligt att behålla en bra vårdkvalitet, bl.a. mot bakgrund av demografiska förändringar, och om det skall vara möjligt att ta till vara nya behandlingsmetoder behövs en resursförstärkning till vården. I ett sammanhang, när man pratar vårdpolitik, säger alltså Moderaterna att vården behöver mer resurser. Men när man pratar ekonomisk politik säger man att kommuner och landsting kan klara sig med betydligt mindre resurser än i dag. Samma kluvenhet kan konstateras i flera landsting där Moderaterna i sina oppositionsbudgetar baserar sin landstingspolitik på den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik. För oss socialdemokrater är det självfallet glädjande att vi efter den nödvändiga och lyckosamma saneringen av statsfinanserna kan tillföra kommuner och landsting ett betydande antal miljarder som möjliggör förbättringar i vården och omsorgen. Thomas Julin frågade mig förut om jag kunde ge något exempel på ett ställe där man faktiskt har använt dessa pengar till att anställa ny personal. Jag behöver inte gå så långt för att ge Thomas Julin ett sådant exempel. Mitt eget landsting är på gång att fatta beslut om att nyanställa ungefär 500 människor som kommer att gå till utökningar inom prioriterade vårdområden. Leif Carlson menar tydligen att det är möjligt för sjukvårdshuvudmännen att klara alla uppgifter med begränsade ekonomiska ramar. Detta menar han trots att personalorganisationsföreträdare och många patientföreträdare har en bild av att man faktiskt nått ganska långt med effektiviseringen i vården, och att trycket i dag är ganska hårt på den personal som finns. Herr talman! Det är inte systemskifte eller minskade resurser som vården behöver. Däremot är ett fortsatt reformarbete och strukturarbete viktigt. Kompetensutveckling av personalen, att använda bästa möjliga diagnostik och behandlingsmöjligheter och väl fungerande vårdkedjor är viktigt. En av de viktigaste framtidsfrågorna handlar om patientens ställning i vården. Vården är självfallet till för patienten. Att bättre ta till vara patientens signaler ökar motivationen i vården. Patienternas kunskaper om vård, sjukdomar och behandlingsalternativ ökar hela tiden. Allt detta pekar mot att stärka patientens ställning. Jag har förhoppningar om att regeringen under våren återkommer med förslag i denna riktning. Ett annat område jag tycker det finns anledning att sätta i fokus är det faktum att vi kan konstatera skillnader i ohälsa. Jag förväntar mig att ett sammanhållet folkhälsoarbete skall komma till stånd i det här landet. Det är klart otillfredsställande att vissa grupper släpar efter när det gäller hälsoutvecklingen. Det måste vara en viktig arbetsuppgift för oss som vårdpolitiker att medverka i ett sådant arbete. För långa köer är självfallet inte bra. När man nu har möjlighet att få utökade resurser hos huvudmännen utgår jag från att man arbetar med att korta köerna. Flera tidningsartiklar de senaste dagarna visar också att flera landsting nu har gett sig i kast med denna uppgift. I det sammanhanget är det självfallet viktigt att en bra och hållbar vårdgaranti, som stärker patientens ställning, kan utvecklas. Jag har förhoppningar om att man i samband med Dagmardiskussionerna för kommande år skall komma fram till ett sådant förslag. Sedan vill jag säga några ord om den post i socialutskottets betänkande där den största ekonomiska avvikelsen finns, nämligen moderaternas syn på läkemedel. Moderaterna föreslår en besparing på över 4 miljarder på läkemedelsnotan. Som jag ser det skulle detta ge svåröverskådliga konsekvenser. Det är inte så lätt att ta del och tränga bakom moderaternas skrivningar på den här punkten. Man tar pengar från i princip alla håll för att få ihop dessa 4 miljarder. Slutsatsen måste ju ändå bli att detta på något sätt måste få konsekvenser för dem som är läkemedelskonsumenter i det här landet. Det kan inte vara så att moderaterna själva tror på att man kan ta bort 30 % av kostnaderna för läkemedel här i landet utan att det på något sätt påverkar patienternas situation. Avslutningsvis vill jag säga några ord med anledning av Chatrine Pålssons inlägg. Chatrine Pålsson sade att omvårdnaden alltid skall gå före tekniken. Jag tycker att det är en konstlad motsättning som tyvärr ibland präglar vården. Det skall vara svart eller vitt, och man måste välja det ena eller det andra. För mig är sjukvård både bra teknik - den allra bästa tekniken skulle jag vilja säga - och självfallet också bra omvårdnad. Att få en bra omvårdnad utan att faktiskt ta till vara den bästa tekniken och möjligheten till bot och bättring skulle inte tillfredsställa mig när jag är i en patientsituation. Jag hoppas att Chatrine Pålsson kan ansluta sig till mitt synsätt i den här frågan.
Herr talman! Det finns många undersökningar. En del säger, precis som har sagts nu, att den svenska modellen är väldigt bra. Det finns andra som säger annorlunda. Jag tror att man har lyssnat väldigt dåligt om man säger att jag påstår att om vi gör som i utlandet blir allting bra. Jag understryker i stället väldigt noga att ingen har en hel lösning på detta. Jag har i flera debatter tidigare sagt att man letar efter detta i hela världen. Därför finns det skäl att vara lyhörd för vad man kommer fram till. Jag tycker nog att det gjordes ett felaktigt påstående här. När det gäller det demokratiska inflytandet anser jag att riksdagen är demokratiskt vald. Vi har sagt att beslut om innehållet, avgiftens storlek osv. skall ske via riksdagen. Det tycker jag är ett demokratiskt inflytande. När det gäller övriga uppgifter som landstingen har finns det många välmotiverade sådana, precis som jag sade. Men landstingen visar sig oförmögna att prioritera. När det är brister i själva vården satsar de fortfarande på andra saker i stället för att göra omprioriteringar. Jag tror att Conny Öhman bet sig i tummen när det gäller HSU 2000. HSU 2000 har direktiv som säger att man inte får lägga några förslag som inte förutsätter landsting som finansiärer och producenter av vården. Är man med i utredningen måste man alltså finna sig i det. Därför har jag inte en reservation utan ett särskilt yttrande. Utifrån detta, som jag tycker, felaktiga direktiv kommer det att behövas resurstillskott i landstingspolitiken. Det håller jag med om. Men jag säger att en annan politik skulle göra att man kunde klara det innanför de ramar av pengar som redan finns i vården. Det talar t.ex. expertbilagorna till HSU 2000 för. KPP-undersökningen visar t.ex. att 15 miljarder kanske skulle kunna frigöras om man fick en bättre effektivitet. Man har nått långt när det gäller effektivitetsförbättringar i landstingen. Det är inte som på 80 talet nu. Det håller jag med om, men man kan nå mycket längre.
Herr talman! Leif Carlson påstår att riksdagen är demokratiskt vald. Det är bara att instämma i det. Men menar Leif Carlson att folket i bygderna skall vända sig till riksdagen när det blir diskussioner om Bollnäs lasarett eller Finspångs lasarett? Sedan skulle vi sitta här och diskutera huruvida man skall ha akutmottagning eller någonting annat på det sjukhuset. Det är faktiskt frågor som en hel bygd ställer upp och vill diskutera. Inte kan väl riksdagen vara det lämpligaste forumet för en sådan diskussion, Leif Carlson? Det förvånar mig, Leif Carlson, att i vissa sammanhang talar moderaterna om problemen i vården och om resurserna till vården. I andra sammanhang säger man att man kan klara sig med mycket mindre resurser i vården. Det är bara att titta i era särskilda yttranden i riksdagens handlingar. Ni säger helt klart att för att er ekonomiska politik skall gå ihop, kan och måste sjukvårdshuvudmännen klara sig med klart mindre resurser än vad regeringen har föreslagit för de närmaste åren. Det är en politik som inte hänger ihop.
Herr talman! Den hänger ihop. Jag har tidigare försökt påpeka att de resurser som vården har inte är utnyttjade. Här ligger 15-20 miljarder som inte är effektivt utnyttjade. Om man utnyttjar dem behöver man alltså inte tillföra medel. Att det är på det sättet beror på att organisationen och styrningen är bristfällig. Det finns alltså mycket att göra där. Vården skall ha de pengar den behöver. Men i första hand skall man utnyttja de pengar som faktiskt finns där. Sedan skall riksdagen ha det övergripande ansvaret. Om det skall vara ett sjukhus kvar i Bollnäs bestämmer faktiskt bollnäsborna tillsammans med de producenter som vill producera sjukvård där med de möjligheter som finns. Man får alltså en mycket närmare bestämning av hur det är. Conny Öhman tog upp apotekssiffrorna. Vi säger att vi inte skall överföra till landstingen. Det är 700 miljoner. I det förutbetalningssystem vi har finns 300 miljoner. På inkontinenssidan finns det 100 miljoner. Det finns vidare massor av poster som adderar upp till denna summa. Det är inte så att det är 30 % av vad läkemedlen kostar. Det är 30 % av statsbidragen till läkemedel som det är frågan om. Det finns en egenfinansiering som också ligger i storleksordningen 30 %. Det här är frågan om rena effektiviseringar inom det vi har plus ett försäkringssystem som folk kan ansluta sig till och som på det sättet kan ta in mer pengar samtidigt som folk får välja vilket system de vill delta i.
Herr talman! När det gäller läkemedlen, Leif Carlson, vill ni ta bort 30 % av statens kostnader för läkemedel. Samtidigt vill ni påskina att detta inte får några konsekvenser någonstans i det här systemet. Det är detta jag vänder mig emot. När Leif Carlson säger att man kan ta bort 30 % av statssubventionerna till läkemedel och att man kan effektivisera sjukvården med 25 miljarder, dvs. 20 %, säger han tulipanaros enligt mitt sätt att se det. Om dessa siffror vore rimliga och möjliga är de påståenden som vi får i den omtalade DN-artikeln fullständigt otroliga. Där säger ju personalen att de faktiskt inte orkar med detta och att de är på gränsen till uttröttade. Vissa patientorganisationer säger att det finns köer i vården, vilket det förvisso finns. Det här pusslet går ju inte ihop. Man kan inte å ena sida säga att det går att ta bort hur mycket som helst och å andra sidan säga att vi har problem i vården.
Herr talman! Jag säger att vi behöver prioritera omvårdnaden i första hand. Det har varit en tendens de senaste 25 åren att det är lättare att acceptera en dyr investering i ny teknik än ett halvt vårdbiträde eller ett extravak för en svårt sjuk människa. Man måste naturligtvis ha både-och. Men för de patientgrupper som de senaste åren har fått genomlida många besparingar, t.ex. de kroniskt sjuka, är ju omvårdnaden utomordentlig viktig för att nå någonstans. Samtidigt är det ju så att om dyr teknisk utrustning, dyr teknik och dyra operationer inte följs av en god omvårdnad tillfrisknar kanske inte patienten i alla fall. Ibland har man väl också på sina ställen velat ersätta omvårdnad med teknik. Man tror att om en pensionär har ett larm så kan man dra in hemtjänsten. Det är detta som vi vänder oss emot. Man får aldrig glömma att det är i mötet mellan människor som det skapas en vårdkvalitet. Det är händer som behöver ge vårdkvalitet. Det är mänskliga relationer som ger trygghet.
Herr talman! Att jag reagerade berodde på att Chatrine Pålsson sade att hon valde omvårdnad före teknik. Då gör hon en konstlad motsättning mellan detta, som jag ser det. Självfallet behöver man omvårdnad under rehabiliteringsfasen och om man är kroniskt sjuk. Det har jag aldrig motsatt mig. Om jag har en falsk demens och har tillgång till en röntgenapparat kan detta diagnostiseras. Då kan jag kanske få läkemedel för detta och slipper omvårdnadsbehovet. Jag menar att det är bättre än att inte ha tillgång till den där röntgenundersökningen och faktiskt ha ett omvårdnadsbehov resten av livet.
Herr talman! Vi kan väl avsluta i god samstämmighet och säga att vi behöver både-och. Det ena får inte utesluta det andra.

Fru talman! I dagens första betänkande, JoU9, tas frågor om hållbart fiske och jordbruk upp. I betänkandet behandlas proposition 1997/98:2. Det gäller ett förslag från regeringen om ett utbyggt miljöersättningsprogram i jordbruket, liksom ett nytt program för att minska miljö och hälsoriskerna vid användning av bekämpningsmedel i jordbruket och trädgårdsnäringen. Detta är frågor kring pågående arbete för åstadkommande av ett hållbart fiske och jordbruk med tonvikt på de ekologiska aspekterna. Utskottet behandlar också i betänkandet frågorna om en fortsatt reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i riktning mot ökad miljöanpassning. Fru talman! Många frågor har genom propositionen väckts till behandling i detta betänkande. De berör också de två andra följande betänkandena i jordbruksutskottet, som i övrigt tar upp budgetfrågor. Det är litet komplicerat med dagens ordning därför att debatten kan bli ganska ostrukturerad jämfört med vad som tidigare varit gällande när vi har behandlat budgetförslag. Då har vi ju renodlat tagit upp respektive område, jordbruk för sig, skog och fiske för sig, samt miljö och naturvård för sig. Från vår sida har vi därför valt att i huvudsak ta upp fiskefrågorna i ett senare anförande av Carl G Nilsson. Jag vill emellertid, därför att vi från vårt parti alltid brukar följa upp den första reservationen, ta upp reservation 2 om regionalt samarbete. Som framhålls i vår motion 405 är det av avgörande betydelse för en framgångsrik fiskeripolitik inom EU att beslutsprocessen enligt subsidaritetsprincipen äger rum på den lämpligaste nivån. Detta innebär att varje havsområde måste bedömas på sina meriter och att lämpliga regler för ett långsiktigt hållbart fiske antas inom ramen för regionala samarbetsorgan. Dessa regioner kan, menar vi, lämpligen knytas till de i dag aktuella förvaltningsområdena som exempelvis Östersjön, Skagerrak och Kattegatt, Jag yrkar härmed bifall till denna reservation. Jag vill redan nu säga att det är självklart att vi moderater står bakom samtliga övriga reservationer som vi har fogat till betänkandet, men vi vill för tids vinnande bara följa upp reservation nr 2. Jag yrkar alltså bifall till denna. Jag går nu över till jordbruksfrågorna. Vi kan konstatera att vi moderater gång på gång under de gångna tre åren som vi har varit medlemmar i EU har tagit upp frågor om förenklingar av reglerna, inte minst gällande miljöstödet. Vi har konstaterat att vissa objekt som tidigare i det svenska systemet för miljöstöd var aktuella nu i det nya stödet ramlat bort. Detta menar vi är mycket olyckligt, då det är många brukare som har lagt ned mycket arbete och visat stort intresse i dessa frågor. Det är med stor besvikelse vi konstaterar att det poängberäkningssystem man nu har utestänger dem från vidare stimulans och stöd i dessa ur naturvårdssynpunkt mycket viktiga frågor. Regeringen föreslår vissa ändringar i det komplicerade regelverket för miljöstöd. Men vi anser att längre gående förenklingar bör göras redan nu, och sedan bör man göra dem fortlöpande. Sedan är det väldigt viktigt att vi inför nästa femårsperiod gör genomgripande förenklingar så att man får en mer rimlig fördelning av stödet och att även dessa fall som i dag har ramlat vid sidan av åter kommer och får möjlighet att tillgodogöra sig de stimulanser som det är fråga om. Det är stora insatser och ett stort personligt engagemang som tidigare har visats och som vi åter bör stimulera och uppmuntra. Vi har i en reservation tagit upp anläggande av våtmarker. Vi menar också att det är väldigt viktigt när det gäller miljöstödet att man gör det möjligt att åter bygga fram gamla eller nya våtmarker för att på det sättet skapa möjlighet att ta vara på vissa näringsämnen som annars kan rinna ut i vattendragen. Vi vill i det sammanhanget också se till att göra det möjligt att få stimulans för byggande av dammar, där man kan samla dräneringsvatten som innehåller näring och som sedan kan användas i bevattningssammanhang. När det gäller trädgårdsnäringen har vi också tagit upp problemen kring växtskydds och bekämpningsmedel. Vi konstaterar att alltfler biologiska bekämpningsmedel registreras. Det ökar förutsättningarna för ett miljövänligt växtskydd. För att lyckas med denna typ av bekämpning krävs dock att skadegörarangreppet inte är för kraftigt. Man kan i vissa fall tvingas sätta in kemiska preparat för att få ned antalet skadegörare till en rimligare nivå och därefter övergå till biologisk bekämpning. Vi menar med detta att det är viktigt att man i det konventionella jordbruket, i den konventionella trädgårdsnäringen kan vidta miljövänliga åtgärder. På det sättet vinner vi större miljöframgångar än om vi enbart satsar på ekologisk produktion. Vi har också tagit upp förenklingar av regelverket när det gäller trädgårdsnäringen. Vi anser att det ur administrativ synpunkt är väldigt viktigt att man inte i onödan komplicerar problemen. Vi har också i det sammanhanget tagit upp detta med säsongarbetskraft. På den punkten har vi ett regelverk som inte underlättar utan i stället försvårar. Jag går över till reservation nr 25, där vi tar upp stödet till resurshållande konventionellt jordbruk. Vi moderater anser att det är positivt att det föreslagna stödet till resurshållande konventionellt jordbruk avses omfatta hela landet. Däremot anser vi att de föreslagna variationerna baserade på arealens storlek kommer att skapa problem. För det första är ersättningarna motiverade av miljöinsatser. Dessa behov varierar givetvis inte med åkerarealens storlek. För det andra kan det medföra minskat intresse vad gäller anslutningen till programmet, och det menar vi vara allvarligt. För det tredje kan det bidra till en uppdelning av befintliga brukningsenheter i mindre enheter. Vi ser dessa problem som mycket akuta. Vi anser därför att ersättningen inte bör vara beroende av arealens storlek. Man vinner miljömässigt lika mycket om alla arealer behandlas lika. Vi vet också att det förekommer ett ambitiöst arbete för att åstadkomma en bättre miljö inom alla typer och alla storlekar av jordbruk i dagens Sverige. Vi behandlar i reservation nr 34 frågan om en långsiktig jordbrukspolitik, och vi konstaterar att en väl fungerande jordbruksnäring bl.a. är en förutsättning för en levande landsbygd. I propositionen saknas emellertid en långsiktig strategi i framtidsfrågor som gäller skatter och avgifter på det svenska jordbruket och dessas betydelse ur konkurrenssynpunkt. Moderata samlingspartiet har i flera olika sammanhang väckt motioner om t.ex. sänkt diesel och bensinskatt, sänkt fastighetsskatt, sänkt förmögenhetsskatt, sänkt egenavgift, slopad värnskatt osv. Vi har tagit upp den orimliga elbeskattningen, som snedvrider konkurrensen, inte minst inom landet. Vi ser frågorna om äganderätten som mycket grundläggande. Vi menar att äganderätten har en fundamental betydelse för det svenska jordbrukets utveckling i framtiden. Svenskt jordbruk är ju förankrat i det privata ägandet, och det spridda ägandet måste vara en viktig faktor också för framtiden. Dessvärre uppkommer emellanåt förslag som går ut på inskränkningar i den fria äganderätten. Vissa avsnitt i det nya miljöbalksförslaget innehåller av allt att döma nya tolkningar av allemansrätten, och vi känner också en viss oro för de förslag som gäller ersättningar vid intrång och i liknande situationer. Som vi anför i vår motion måste det konventionella jordbruket vara basen för livsmedelsproduktionen i Sverige. Det ligger såväl i näringens som i konsumenternas intresse att produktionen även inom det konventionella jordbruket sker på ett miljömässigt hållbart sätt. Lantbrukarna är fria företagare och har att konkurrera på en öppen marknad. Det är angeläget att största hänsyn tas till dessa faktorer vid utformningen av den framtida jordbrukspolitiken och i samband med att enskilda beslut skall fattas. Det svenska jordbruket skall vara effektivt och även lönsamt, om det skall ha en chans i den intensiva konkurrens som vi nu har. Det svenska jordbrukets framtid måste också ses i det livsmedelspolitiska försörjningsperspektivet, där jordens livsmedelsproduktion enligt vissa beräkningar behöver fördubblas fram till år 2025. Med hänsyn till den utredning som Gunnar Björk lade fram för några veckor sedan är det i dag väldigt angeläget att ta fram de skillnader som finns i konkurrenshänseende mellan den svenske bonden och hans konkurrenter ute i Europa. Vi konstaterar att vi moderater har varit och är på rätt väg. Vi har länge hävdat konkurrens på lika villkor som en mycket viktig faktor för att i framtiden kunna behålla ett livskraftigt svenskt jordbruk och en levande landsbygd. Det skulle vara intressant att höra om Sinikka Bohlin, som företräder socialdemokraterna i dag, är beredd att ge några besked om hur ni kommer att behandla Björks utredning. Vi kan konstatera att det föreligger betydande skillnader i konkurrensuppfattning. Är ni socialdemokrater beredda att förändra jordbruks och avgiftspolitiken i Sverige så att man som svensk bonde kan få arbeta på rimligt lika villkor i framtiden? Vi moderater har länge hävdat att mineralgödselbeskattningen är konkurrenssnedvridande. Detta belyses mycket klart i Björks utredning. Frågan till socialdemokraterna och för övrigt även till alla övriga partier i kammaren blir: Är ni beredda att tillmötesgå det moderata kravet att utvärdera miljömotivet för mineralgödselskatterna? Vi menar att det är bedrövligt att politiker i Sveriges riksdag inte är beredda att ta reda på sanningen i dessa viktiga frågor. Jag kräver faktiskt ett besked i kammaren i dag om hur ni ställer er i den här frågan. Jag hoppas att Björks utredning tas på allvar. Den är en indikation på att svenska bönder inte har likvärdiga möjligheter. När man dessutom ser att det finns i varje fall ett parti i Sveriges riksdag som vill avveckla det konventionella jordbruket blir man verkligen förvånad och upprörd. Det innebär i praktiken att 94-95 % av det svenska jordbruket skulle avvecklas. För det kan väl inte vara möjligt att under den period som här avses ersätta det konventionella jordbruket med ett ekologiskt jordbruk. Det är fullständigt orealistiskt att föra fram sådana förslag. Skulle man göra en sådan omläggning i hela världen, skulle en stor del av jordens befolkning faktiskt svälta ihjäl. Ni tar på er ett ansvar när ni lägger fram sådana förslag. Från moderat sida vill vi understryka att vi är för mångfald inom jordbruket, och vi ser också positivt på ett ekologiskt jordbruk, men vi menar att det får utvecklas i den takt som marknaden efterfrågar dess produkter. Vi vill därför i stället sätta in krafterna på att försöka vinna miljömässiga framsteg inom det konventionella jordbruket. Då skapar vi en god plattform för ett livskraftigt svenskt jordbruk även i framtiden. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 vid betänkandet.

Fru talman! En av våra viktigaste uppgifter här i livet är ju att se till att det finns mat för människorna, så att de kan leva vidare. Detta är utan tvekan en av de stora frågorna i världen. Det finns många människor i världen som svälter, och väldigt många är undernärda. Situationen förbättras inte heller. Vi har en mycket kraftigt ökande världsbefolkning och stora miljöbekymmer, som gör att jordbruksmark inte längre går att använda för att producera mat. Vi har också bl.a. förändringar i klimatet. Jag var i förra veckan på klimatkonferensen i Kyoto, där man klart visade vilka problem den verksamhet som vi bedriver här på jorden skapar. Ett av de problemen är klimatförändringar som mycket kraftigt påverkar möjligheterna att producera livsmedel. Vi har alltså en grundläggande uppgift i att se till att den åkermark som vi har är intakt och går att använda för produktion - en uppgift vid sidan om det stora arbetet med att påverka utvecklingen på miljösidan så att också den kommer i takt med vad som är möjligt att göra här på jorden. Ett jordbruk, ett fiske och en trädgårdsnäring med en hållbar inriktning är därför mycket viktiga ingredienser i vår politik. I det betänkande som vi nu behandlar är det regeringens proposition om ett hållbart jordbruk och fiske som vi skall debattera. I anslutning till det har vi talat om ganska många motioner och motionsyrkanden som syftar i samma riktning. Grundläggande är att vi ser till att den politik vi för är sådan att åkermarken bevaras och att bonden bevaras. Man skulle kunna säga att också bonden tillhör den biologiska mångfalden och behöver värnas även ur den synpunkten. Det är viktigt för matförsörjningen, för många bygder, för landsbygden, för miljövården och för naturvården att jordbruket har de förutsättningar som krävs för att man skall kunna fortsätta driften också i framtiden och för att unga människor skall vara villiga att satsa på det. Samma sak är det naturligtvis med fisket och trädgårdsnäringen. När det gäller fisket har vi viktiga problem att lösa när det gäller de vatten som är runt omkring oss. Östersjön har under lång tid varit ett bekymmer ur miljösynpunkt men har förbättrats. Här har vi inom ramen för samarbetet med de andra Östersjöstaterna och de satsningar som vi gör från svensk sida möjligheter att ytterligare förbättra situationen. Det är också viktigt att vi får system så att de svenska fiskarna får tillgång till det fiske som är möjligt. Detta gäller också Atlanten och Nordsjön. Det pågår såvitt jag vet för närvarande förhandlingar med EU om det där det är viktigt att Sverige står på sig och ser till att svenska fiskare får de möjligheter som är viktiga, allt inom ramen för vad som kan anses vara ett hållbart fiske. I detta betänkande behandlas också motioner om de redskap som fiskarna får skadade när det finns saker och ting i sjön som skadar redskapen. Det kanske finns där från kriget eller från annan sådan verksamhet. Det är som vi ser det naturligt att fiskarna får en ersättning. Det står också i betänkandet att ett arbete med detta pågår. Jag utgår ifrån att det förs vidare på ett sådant sätt att vi får ett system där de fiskare som råkar ut för dessa missöden också får ersättning. I sötvatten har vi ett ganska stort fiske. Det är viktigt att kunna bevara också det. Det är även viktigt ur biologisk synpunkt. Vi har försurningsproblem. De kom över oss under 50 och 60-talet, och på 70-talet visade det sig att våra vatten började bli döda. Det fanns ingen fisk längre. Då sattes det igång ett ganska storskaligt kalkningsprojekt. Det har gjort att vi under de 25 år som det har pågått har fått tillbaka det biologiska livet i vattnen. Jag kanske skulle säga: i de vatten som kalkas, alla kalkas ju inte. Det finns fortfarande vatten som skulle behöva kalkas. I de vatten där vi har gjort insatser har vi fått igång ett biologiskt liv. Att nu minska kalkningen är egentligen ett mord på det som finns där. Då försvinner de biologiska förutsättningarna, och då dör också de fiskar och andra djur som finns där. Det är därför viktigt att hålla uppe kalkningsverksamheten. I detta betänkande görs ett tillkännagivande om att det inför 1999 års budget är viktigt att regeringen har detta för ögonen och ökar anslagen till kalkning. Enligt vår uppfattning behövs det ungefär ett kalkningsanslag på 200 miljoner om året, i varje fall de närmaste åren. I detta betänkande ligger en motion från kd till grund för ett tillkännagivande. Men Centerpartiets motioner i detta avseende finns i betänkandet med anledning av budgetpropositionen. Också där görs en förändring så att det blir mer pengar till kalkningen även nästa år. Detta skall ses i ett sammanhang, eftersom det hör ihop. Det är viktigt att den här frågan hanteras på ett riktigt sätt så att man inte förstör det som har åstadkommits med ett mycket gediget arbete. Ett hållbart svenskt jordbruk är grundläggade för att vi skall kunna ha svensk mat. Svensk mat har mycket hög kvalitet och har ett mycket stort förtroende ute hos konsumenterna. Det är viktigt att bevara det och att vi håller både produktionen på marken och produktionen i ladugården på ett sådant sätt att den höga kvaliteten består. I detta betänkande redogörs för den ökning av miljöstödet som EU:s regelverk ger möjlighet till. Här har Centerpartiet i samarbete med regeringen och Socialdemokraterna fått fram alla de pengar som det svenska avtalet med EU rymmer, dvs. 2,8 miljarder. Jag ser det som en mycket stor framgång för Centerpartiet att vi har lyckats med det. Sedan kan man givetvis säga att det i vissa avseenden har blivit krångligt. Det är naturligtvis sant. Det är oerhört viktigt att man gör de förändringar som går att göra för att förenkla det hela. Samtidigt vill jag nog påstå att om man ser till det stora hela är det inte så förskräckligt krångligt. För de allra mesta pengarna i de EU-stöd som finns gäller förhållandevis enkla regler. Men en del av de ingredienser som finns i miljöstödet har gjorts krångligare än vad som var nödvändigt. Det har inte stöd i EU:s regelverk utan i de svenska regelverken. När vi nu går in i en ny period är det viktigt att vi gör de förändringar som går att göra så att det blir så enkelt som möjligt. I detta stöd ligger också en satsning på ekologisk odling. Från Centerpartiets sida tycker vi det är viktigt att man utvecklar det sättet att bedriva jordbruk, eftersom det får ett ökat stöd och en ökad efterfrågan hos konsumenterna. Det är en bas för den biologiska kunskap som vi bygger upp. Vi agerade i början på 90 talet för att få en målsättning för ekologisk odling, och målet sattes då till 10 %. Nu börjar vi närma oss den målsättningen och förverkliga den. Det är viktigt att man hela tiden flyttar fram positionerna. Centerpartiet föreslår i det här betänkandet att man skall inför år 2005 sätta ett mål på 15 % ekologiskt odlad mark av den svenska åkerarealen. Jag vill redan nu yrka bifall till den reservation som vi har om detta, eftersom det inte var någon annan som tyckte på det sättet. Vi har i anslutning till propositionen också skrivit ett motionsyrkande om en utredning om gentekniken och biotekniken. Nu blev det tillgodosett redan innan utskottet behandlade propositionen. Det är bara att hoppas att den utredning som regeringen har tillsatt verkligen tar upp de grundläggande frågor som finns i detta sammanhang och vikten av de försiktighetsprinciper som man måste ha om man skall syssla med sådant. Det är grundläggande förändringar som inte, i motsats till vad många andra säger i andra sammanhang, är så enkla och som kanske är naturligt. Vitsen med att man använder den här tekniken är ju att man gör sådant som naturen själv inte klarar av. Frågan är om det över huvud taget är meningen eller ens lämpligt att göra det. Ingvar Eriksson tog upp ett par saker som jag tänkte att jag skulle kommentera. Det gällde skatter och avgifter på jordbruket. Det behandlas egentligen inte i den här propositionen och i det här betänkandet. Det är sådant som kommer i den proposition som så småningom bör komma med anledning av den utredning som Gunnar Björk har gjort. Jag vill här inför kammaren och för protokollet säga att utredningen är ett resultat av det samarbete som Centern har haft med Socialdemokraterna. I motsats till Moderaterna har vi gjort något konstruktivt i den här frågan för att försöka få en bas att stå på för att få ett beslut som är riktigt. Jag förutsätter att Gunnar Björks utredning kommer att behandlas på ett seriöst sätt av departementet och regeringen. Från Centerpartiets sida är vårt krav naturligtvis att det också skall genomföras. Äganderätten är viktig att värna. Där är vi från Centerpartiet ganska klara i vår uppfattning. Om man nu skall ta mark från en brukare på något sätt skall det också vara en ersättning. Jag vill samtidigt understryka att äganderätten också innebär ett ansvar. Det ansvaret måste vi alla leva upp till som äger mark. Det gäller att sköta den på ett ekologiskt rätt sätt och på andra sätt och ta de hänsyn som måste tas. Men äganderätten skall naturligtvis värnas. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till vår reservation 21.
Fru talman! Lennart Brunander säger att Björks utredning är ett resultat av samarbetet mellan Centern och regeringen. Jag vill gärna erinra om att vi från Moderaternas sida länge har begärt att man skall utreda de här frågorna. Vi har hävdat konkurrens på lika villkor ända från den dag Sverige gick in i EU, men vi har inte vunnit stöd. Tyvärr har inte heller Centern i vissa frågor velat ställa upp på våra propåer. Ta t.ex. frågan som jag begärde ett svar på om en utvärdering av miljömotivet för mineralgödselskatter. Det skulle vara väldigt intressant att höra var Centerpartiet står i denna fråga. Det viktiga är ju vad man sedan i praktiken gör. Vi moderater ställer givetvis upp på Björks utredning och vi hälsar med tillfredsställelse de propåer han har kommit fram till med sina medarbetare. Det är glädjande att konstatera att vi moderater, och även Centern i vissa fall, har uppmärksammat de här frågorna. Men Centern har inte gjort det fullt ut. Därför kan det vara intressant att få ett närmare besked av Lennart Brunander om hur han ställer sig till den utvärdering vi har begärt av miljömotivet för mineralgödselskatter. När det gäller äganderätten förutsätter jag att Centerpartiet ställer upp på det grundläggande och viktiga i att äganderätten inte får förfuskas. Den är helig för oss moderater, och den är av oerhört stor betydelse för landsbygdens framtid.
Fru talman! Jag tog upp frågan därför att Ingvar Eriksson ägnade ganska mycket tid åt sådana här frågor i den här debatten, där de egentligen inte riktigt hör hemma. Den debatten får vi när frågorna skall tas upp i anslutning till utredningen. Det är viktigt att konstatera att utredningen inte hade kommit till stånd om inte Centerpartiet i sitt samarbete med Socialdemokraterna ställt kravet på en sådan. Utredningen behövdes för att vi skulle få en belysning och ett underlag för att kunna fatta beslut. Detta tror jag är viktigt. Det besked jag ger är att jag tycker att utredningens förslag är bra. Inriktningen på förslaget är sådant att det också på något sätt skall genomföras. Jag förutsätter att regeringens arbete kommer att inriktas på det. Det är väl så långt vi kan komma i dag i den frågan.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att den utredning och den utvärdering av den aktuella situationen som Björk har kommit fram till är positiv. Den visar nämligen på de stora skillnader som vi moderater länge har hävdat finns. Nu är det bara risk för att detta tar väldigt lång tid. Här behövs snabba åtgärder för att verkligen se till att de som bedriver jordbruk i Sverige får chansen att snabbt hamna i en situation där de kan konkurrera på samma villkor. Vi vet i dag att det finns ekonomiskt svåra problem. Vi måste försöka snabba upp det hela. Lennart Brunander säger att Centerpartiet har nått så stora framgångar i samarbetet med Socialdemokraterna. Man kan ju undra varför de inte har lyckats nå snabbare fram på det här området. Jag hoppas verkligen att Lennart Brunander hjälper till att driva på så att det blir en förbättring av konkurrensförutsättningarna för den svenska bonden i framtiden.
Fru talman! Det samarbete som Centern och Socialdemokraterna har haft i den svenska ekonomin har varit framgångsrikt - det torde inte råda någon som helst tvekan om det. Att vårt samarbete när det gäller att skapa bättre förutsättningar för det svenska jordbruket, sett i det perspektiv som EU-medlemskapet har gett, kan det inte heller råda någon tvekan om. Jag tycker att det är självklart att påstå att det är på det sättet. Men Ingvar Eriksson vill förstås inte gärna gå med på det eftersom han har valt en annan modell, nämligen att skriva reservationer och på det sättet redovisa saker och ting. Det kan man också göra, men man når inga resultat med det - inte heller på den här punkten. Därför får vi avvakta och se hur regeringen hanterar frågan.

Fru talman! I den här debatten skall vi behandla två ganska olika områden, nämligen frågan om ett hållbart fiske och frågan om ett hållbart jordbruk. Det finns visserligen likheter; det handlar t.ex. om mat och om hur vi hushållar med naturresurser. Men jag är överens med Ingvar Eriksson om att vi skulle ha delat upp debatten i två olika debatter, så att det hade blivit en ordentlig diskussion både om fiskefrågorna och om jordbruksfrågorna. Egentligen förstår jag inte riktigt nu varför jag inte drev den frågan hårdare när den var uppe i utskottet. Jag beklagar att debatten inte delades upp. I andra utskott har man ju delat upp debatten i olika avsnitt. Jag kommer att koncentrera mig en hel del på fiskefrågorna i den här delen av debatten. Jag kommer kanske inte att klara tidsmarginalen, men jag lovar att i så fall ge tillbaka den i nästa debatt. Fisk och fiske har stor betydelse för global livsmedelsförsörjning. 20 miljoner människor får sin utkomst av fiske, och i många länder är det den dominerande näringen. Fisk och andra livsmedel från havet står för en stor del av proteinintaget i världen. Därför är det viktigt att nyttjandet av denna naturresurs sker på ett ekologiskt hållbart sätt. Så är det inte i dag. I dag tar man ut mer fisk än tillväxten ger. Det går förstås inte i längden. Det finns många orsaker till detta; man har fått allt effektivare fiskemetoder, man har ett alltmer storskaligt fiske, man har en överkapacitet av fiskefartyg i förhållande till vad som är möjligt att ta ut osv. En annan orsak är miljöförstöring. Miljöföroreningar som sprids till haven och förstörda livsmiljöer vid havskusterna bidrar till att åtskilliga miljoner ton ätbar fisk går förlorad varje år. Detta får i sin tur väldigt dramatiska effekter för de människor som lever av fiske. Det gäller vattenregleringar, dammbyggnationer och utdikningar av vattenområden m.m. Listan kan göras lång på de hot som finns och som har lett till en minskad fiskproduktion i världshaven i dag. Detta gör också att det behövs en svensk strategi för den gemensamma fiskeripolitiken. På samma sätt som Sverige är en del av EU:s jordbrukspolitik är Sverige en del av EU:s fiskeripolitik. Det första yrkandet i Vänsterpartiets motion om ett hållbart fiske handlar om detta. Vänsterpartiet tycker att det är bra att regeringen i propositionen, och även utskottet, aviserar en ambition om ett miljömål i den gemensamma fiskeripolitiken. Det behövs också en helhetssyn på samma sätt som för jordbrukets område. En översyn av fiskeripolitiken skall göras år 2002. Därför finns det ännu tid för regeringen att återkomma med ett förslag till en svensk strategi för en gemensam fiskeripolitik. Det bör vara självklart att målet för den är ett ekologiskt hållbart fiske. I dag finns styrmedel i form av TAC-kvoter, tekniska åtgärder, dimensionering av fiskeflottan osv. Det Vänsterpartiet tycker är viktigt i en svensk strategi är att utveckla det kustnära fisket på bekostnad av den storhavsbaserade fiskeflottan. Man skall skapa bättre förutsättningar för det småskaliga fisket vilket också skulle gynna många av de människor som lever av fiske. Vänsterpartiet tycker inte att det är riktigt att man bara baserar fördelningsnycklarna på vad man traditionellt har fiskat i de olika länderna. Fördelningen bör i stället göras utifrån en bedömning av varje enskild nations behov. Man bör ställa krav på att återskapa fiske inom de egna kustområdena. Man bör titta på sambandet mellan näringsläckage och vattnets ekosystem, som är särskilt viktigt. Utskottsmajoriteten har ett väldigt konstigt motiv för att avslå yrkandet. På s. 18 i betänkandet skriver man: Å ena sidan krävs det ytterligare överväganden för att Sverige skall kunna presentera en genomtänkt strategi inför den översyn som skall ske år 2002. Å andra sidan är det svårt att bedöma om den löpande information som utskottet kan få skall kompletteras med en särskild redovisning från regeringens sida. Jag skulle vilja ställa en fråga till Sinikka Bohlin, som företräder utskottsmajoriteten i dag. Varför är det inte viktigt med en svensk strategi för fisket när det är viktigt för jordbruket? En annan sak som vi har tagit upp i vår motion är det problem som dumpade och borttappade fiskeredskap skapar. Det är ju känt att vanliga fiskgarn och andra redskap fortsätter att fiska om man tappar dem i havet. Det kallas för spökfiske, dvs. när näten finns kvar i havet. Detta är ett stort problem, det skadar fisken och annat. Därför tycker vi att man bör förbjuda dumpning av fiskeredskap. Man borde också utreda hur stort detta problem är i svenska fiskevatten och vilket ansvar producenterna har. I dagens fiske går mycket fisk till spillo, dels beroende på att fiskemetoderna inte är tillräckligt selektiva, dels beroende på att fisk och fiskrens dumpas över bord. När det gäller Östersjön, som är ett hotat hav, finns det risk för att dumpningen av fiskrens bidrar till att öka koncentrationen av miljögifter. Teoretiskt sett skulle ett förbud att dumpa fiskrens från t.ex. torsk, som ju lagrar klororganiska föreningar i inälvorna, kunna användas för att minska miljögifterna i Östersjön. Det borde man också studera litet mer noggrant. Ett annat område som vi har lyft fram i en särskild motion och som inte berörs i regeringens proposition är vattenbruket. Jag tycker att det är ganska oroande att man både från svensk sida och inom EU har för avsikt att satsa mycket aktivt på att främja investeringar i kommersiell odling av fisk, kräftdjur och blötdjur. Det är oroande eftersom vattenbruk i den form som det bedrivs i dag medför många miljöproblem som inte är lösta. Man kan inte säga att vattenbruket i dag är ekologiskt hållbart. Det finns många exempel på negativ miljöpåverkan, både på den fysiska miljön och på olika fiskarter. Man använder kemikalier och antibiotika i en mängd som jag inte visste att man gjorde förrän jag började studera den här frågan. Riskerna med detta är inte klarlagda. Spridning av sjukdomar, främmande arter och uppkomsten av vilda hybrider är inte heller tillräckligt kända. I ett internationellt perspektiv utgör också vattenbruket ett hot mot de ekologiska systemen. I dag beräknar man att vattenbruket utgör 25 % av de globala fiskfångsterna år 2000. Det är alltså ganska mycket. Det betyder att stora områden som i dag utgör barnkammare och uppväxtområden för havets fisk skövlas för bl.a. produktion av fisk i olika typer av vattenbruk. Ett exempel är de s.k. tigerräkorna. Jag skulle vilja uppmana kammarens ledamöter och de som läser protokollet från denna debatt att sluta äta tigerräkor, eller åtminstone äta mindre av dem. Tigerräkor produceras oftast i Asien och importeras till Sverige. Odlingen av tigerräkor har blivit ett av de allvarligaste hoten mot jordens kvarvarande mangroveträsk, och mangroveträsken är mycket viktiga som uppväxtområden för många av de arter som finns i haven. Det mesta av tigerräkorna går på export till i-länderna. Men vi kan faktiskt välja andra alternativ, vilket skulle göra att vi bidrar till att inte slå ut förutsättningarna för de fiskare som lever av fiske i dessa områden. Sverige har mycket vatten, och rätt använt kan vattenbruk bli en framtidsnäring också. Men än så länge är detta inte någon stor verksamhet i Sverige. Sverige har utarbetat en strukturplan i vilken det sägs att Sverige har unika möjligheter att utveckla vattenbruk i olika former. Man föreslår en ökad satsning på odling av regnbågslax i såväl insjöar som hav. Man vill bredda verksamheten för vattenbruk till nya arter. Detta tycker jag är oroande, eftersom vi i dag inte har någon bra kontroll över de problem som vattenbruket orsakar. Rent generellt kan man säga att vattenbruk där foder tillförs ger en negativ miljöpåverkan. Föroreningarna består i huvudsak av tillförsel av fosfor, kväve och organiskt material. Det är ämnen som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Men så enkelt är det inte heller. I vissa vatten kan de ha motsatt effekt. De kan faktiskt bidra till att förbättra vattentillståndet. Det som kanske är ett större problem är användningen av kemikalier och antibiotika. Jag visste inte att man använder så många olika slag av kemikalier och antibiotika i fiskodlingar. Man använder kemikalier bl.a. för att förbättra vattenkvalitet, för att kontrollera vegetationen, för att impregnera, för att desinficera, för att skölja och för att bedöva fisk. Formalin är ett vanligt medel. Malakitgrönoxalat är ett annat medel som man använder. Det är förbjudeti USA, eftersom man misstänker att det kan skada foster, men det används ändå i Sverige, eftersom det är svårt att hitta ersättningar. Klorbutol, benzokain och metokain används mycket. Dessa ämnen kan spåras i fisken flera veckor efter behandlingen. Kopparpreparat används för att minska påväxt av alger och annat på kassarna. Det är i dag okänt vilka effekter detta har på flora och fauna. Man vet inte heller hur stor omfattning det har. Uppskattningar har gjorts av att det för sju-åtta år sedan användes 20-25 ton formalin och 74-100 ton malakitgrönoxalat i det svenska vattenbruket. Man använder också mycket antibiotika. De medel som man använder är svårnedbrytbara, och de lagras i bottensediment och i andra marina organismer. Man har spårat antibiotika i blåmussla, krabba och olika vilda fiskar. Från tidigare jordbruksdebatter vet vi att antibiotika som används på ett okontrollerat och oförsiktigt sätt är ett stort hot som måste tas på stort allvar. Därför behöver man se över fiskevården på ett helt annat sätt innan man satsar storskaligt på det i Det sker också en ökad mängd transporter av fisk mellan olika odlingar och mellan länder. Detta betyder ökad risk för spridning av sjukdomar. Det är ett problem när det gäller EU:s fiskepolitik, eftersom man inte kan stoppa införsel av fisk som är smittad med sjukdomar. Då betraktas det som ett handelshinder enligt EU:s regelverk. Det gäller t.ex. de risker för smitta som vilda öringsstammar utsätts för från förrymd regnbågslax, osv. På grund av detta har vi ställt krav på att det skall utarbetas en nationell miljöpolicy för vattenbruk. Det är nämligen uppenbart att de regler som i dag finns inte räcker till. Majoriteten i utskottet har inte ställt sig avvisande till detta, men den har hänvisat till en utredning som SLU gör tillsammans med Fiskeriverket. Utredningen skall inte vara klar förrän 1999. Jag tycker inte att man kan vänta så länge. Jag tycker att detta är något som vi borde ha gett regeringen i uppdrag att arbeta med på en gång. Vi har skrivit många fler saker om fiskevård, och jag skall nämna något om detta innan jag övergår till att tala om jordbruket. Vi har tagit upp fiskevården. Vi tycker att det är positivt att det nu anslås 20 miljoner kronor till fiskevård. Det är inte någon våldsamt stor satsning, utan det är en droppe i havet. Men det är bättre än ingenting. Enligt Fiskeriverkets beräkningar skulle det behövas 65 miljoner kronor per år under många år framöver. I vår motion om särskilda arter har vi tagit upp havsöring och ål. I dag satsar man inte särskilt mycket på det, trots att det finns ett allvarligt hot. Det finns inte nu tid för mig att gå in mer på det, utan jag får hänvisa till den motion som vi har skrivit om detta. Vi tycker att fiskevårdsmedel skall användas till fiskevård i fjällen. Där är det framför allt rödingen som är hotad. Rödingen är en mycket speciell fiskart som är särskilt anpassad till dessa kalla vatten. Men det gör också att den är känslig för konkurrens från andra fiskarter. Jag skulle vilja säga mycket mer om Östersjölaxen. Men jag skall nöja mig med att beklaga att betänkandetexten har försvagats vid det sista utskottssammanträdet. Utskottsmajoriteten vågade inte uttala sig mot en användning av drivgarn, som är ett av de stora problemen vid fiske av lax i Östersjön. Det är positivt att Fiskeriverket nu har fattat beslut som innebär att man gör en annan fördelning och flyttar mer av laxfisket upp till älvmynningarna längs Norrlandskusten. Det betyder att man kan ha ett betydligt mer selektivt fiske och i större utsträckning fiska odlad lax och på det sättet kan spara den vildlevande laxen. Vi har också krävt en översyn av fritidsfisket. Ett stort frivilligt arbete görs när det gäller exempelvis fiskevårdsområden. Men detta är ett känsligt kapitel eftersom utplanteringen av fisk gör att de naturliga biologiska systemen rubbas. Detta borde uppmärksammas mera. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 14 och 26, men jag står naturligtvis också bakom övriga reservationer som vi i Vänsterpartiet har skrivit under. Jag tänkte ägna några minuter av mitt nästa anförande åt att under det här debattavsnittet säga några ord om jordbruket. Jordbruksfrågor utgör ju en del av betänkandet. Det finns självklart mycket att säga om jordbruket. Det gäller då på global nivå, i ett EU perspektiv och i ett svenskt perspektiv. Att livsmedelsförsörjningen är av avgörande betydelse för människans överlevnad på jorden vet alla. Däremot verkar det vara betydligt svårare att göra något. I dag förstör vi i stor omfattning jordbrukets produktionsresurser. Detta är allvarligt. Här gäller det också EU perspektivet. Ett hållbart jordbruk bedrivs inte i dag, vare sig i EU eller i Sverige. Det finns många hot mot jordbruksverken, men jag skall inte gå in på dem nu eftersom tiden rinner i väg. Jag skall bara ta upp några synpunkter på EU:s jordbrukspolitik. Det är alldeles uppenbart att vi behöver reformera jordbrukspolitiken i EU. Det behöver vi göra av många skäl, bl.a. av produktionsmässiga skäl. I dag sker nämligen en felaktig produktion. Fel grödor produceras och man använder för mycket konstgödsel, bekämpningsmedel och medel för att bota sjukdomar. Det gäller då antibiotika och andra typer av metoder som inte är etiskt godtagbara. EU:s jordbrukspolitik behöver också reformeras med hänsyn till den utvidgning med nya medlemsländer som skall ske. Vidare behöver EU:s jordbrukspolitik reformeras med hänsyn till ekonomin, till kostnaderna. En orsak till att det har blivit ett så krångligt system i EU är att handeln med jordbruksvaror ses som överordnad produktionen som sådan. Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det är en bra modell. Ökad handel betyder också ökade risker vad gäller djur, råvaror och förädlade livsmedel. Det blir också ökade risker för spridning av smittor och sjukdomar. Därför tycker vi att man borde verka för en ökad regional självförsörjning och för minskade transporter inom EU. Det som är svårt att lösa när det gäller att åstadkomma en förändring av EU:s jordbrukspolitik är frågan om var jordbruksproduktionen skall ligga och vilken inriktning jordbruksproduktionen skall ha. Jag kan inte låta bli att något kommentera Ingvar Erikssons fråga om konkurrenskraften. Det är ingen nyhet att moderaterna talar om sänkta skatter. De vill ha lägre skatter och höjda stöd. Det är med bönderna som med oss andra. Det är skillnad på bönder och bönder. När det gäller EU systemet är det de redan välbeställda bönderna som får den största delen av EU:s bidrag, medan de bönder som kanske allra mest skulle behöva stöd för att få bättre möjligheter att överleva inte har samma möjligheter att utnyttja EU-systemet. När det gäller frågan om en utredning av mineraloljorna inom jordbruket vet vi att ekonomiska styrmedel är nödvändiga och bra och att de fungerar. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är nödvändigt att få ett konventionellt stöd till jordbruket. I dag är nästan 95 % av jordbruket i Sverige inriktat på konventionell odling. Därför är det viktigt med åtgärder där. Det förslag som regeringen och Centerpartiet tillsammans har lagt fram är dock väldigt dåligt. Jag tycker att det är märkligt att man vill ha ett stöd som innebär att ersättning utbetalas till den som går på en kurs; detta baserat på jordbruksarealen. Det är också märkligt att man får ersättning för att man inte destruerar förbjudna bekämpningsmedel. Detta är kanske att ta till de konstigaste reglerna, men systemet är mycket märkligt. Vi har föreslagit avslag här och att regeringen skall återkomma med ett bättre förslag. Vi har inte fått gehör för vårt förslag, vilket jag beklagar. Stödet ger alltså inte miljönytta för pengarna. Det är också fel att nu införa ytterligare stöd. Redan i dag finns det tio miljöstöd inom EU. Vi har föreslagit att man skall avvakta och göra en grundlig översyn och en utvärdering av befintliga stöd. Det är ju mycket byråkrati och krångel runt omkring i detta sammanhang. Inför EU:s nästa femårsperiod tycker vi att man när det gäller miljöstöden borde ha en helhetssyn på alltihop. Fru talman! I mitt nästa inlägg under nästa debattavsnitt kommer jag att bl.a. gå in på det ekologiska jordbruket.
Om alla talare som anmält sig för 15 minuters anförande i stället använder 20, 21 och 22 minuter kommer dagen att bli väldigt lång.